Fru talman! Den här delen av debatten handlar främst om finansutskottets betänkande om budgeteffekterna av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. Men det handlar också om utskottets yttrande till utrikesutskottet över själva medlemskapspropositionen. Låt mig först ta upp den senare frågan, dvs. yttrandet till utrikesutskottet. Man kan konstatera att det föreligger en samsyn i finansutskottet när det gäller själva anslutningspropositionen. Det finns bara avvikande meningar från Moderaterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Jag tänkte ta upp några saker ur yttrandet. Jag tror nämligen att det är ganska väsentligt att de konstateranden som görs i yttrandet förs fram, med tanke på de påståenden som emellanåt görs i debatten kring Sveriges anslutning till den europeiska unionen. I finansutskottets yttrande understryks att det enligt utskottets mening är angeläget att uppnå en monetär stabilitet. På det sättet tryggar man tillväxten och en ökad sysselsättning. För oss i Sverige, som så hårdhänt har fått uppleva vad en monetär turbulens innebär, är det naturligtvis ett ganska självklart uttalande. Utskottet förutsätter också, vilket har påpekats förut i debatten, att det konvergensprogram som regeringen skall utarbeta för Sveriges del kommer att offentliggöras. Det skall redovisas för riksdagen, och därmed kan det också behandlas av riksdagen. Utskottet säger vidare att det finns frågetecken kring den europeiska monetära unionen. Det har dykt upp sådana frågetecken under senare år. Det gäller framför allt starten av fas 3. Det konstaterande som utskottet gör är viktigt: Sverige blir inte automatiskt medlem i den slutliga valutaunionen enbart för att riksdagen snart ratificerar medlemskapet i EU. Sverige har nämligen i förhandlingarna anmält, och också till protokollet fått noterat, att riksdagen har det slutliga avgörandet. Ett deltagande i fas 3 av EMU ligger således helt i riksdagens händer, om Sverige i övrigt uppfyller inträdeskraven. Det kanske är viktigt att påpeka att ett beslut om ett eventuellt deltagande i den tredje fasen måste föregås av en grundlig analys av hur Sveriges ekonomi kommer att påverkas av en gemensam valuta. Utskottet säger också att det är av största vikt att veta hur den inverkar på arbetsmarknaden och på våra möjligheter att bekämpa arbetslösheten. Med dessa uttalanden kommer utskottet fram till slutsatsen att Sverige skall ansluta sig till den europeiska unionen. Fru talman! Jag går då över till den andra delen i den här debatten som handlar om budgeteffekterna. I finansutskottets betänkande nr 5 behandlas principerna för budgeteringen, redovisningen och revisionen. Om detta råder inga som helst delade meningar i utskottet. Likaså tillstyrks förslaget beträffande Sveriges åtagande i den europeiska investeringsbanken. Det är först när det handlar om principen för finansieringen av avgiften till Europeiska unionen som det råder delade meningar i utskottet. Vi har nyss fått höra en del av de avvikande uppfattningarna. Det är viktigt att påpeka en sak. Den socialdemokratiska regeringen valde att före folkomröstningen redovisa vad ett medlemskap i EU kommer att kosta och också hur den kostnaden skall finansieras. Svenska folket fick med andra ord raka och klara besked före omröstningen. Enligt min mening är det viktigt att framhålla detta faktum. I den proposition som regeringen lade fram sade man klart att medlemskapet skall finansieras enligt vissa principer. Man angav fem principer. För det första handlar det om att effekterna skall finansieras fullt ut och att de inte får leda till ett ökat upplåningsbehov. För det andra säger man att statens utgifter för administrationen inte får öka på grund av medlemskapet. För det tredje: Om EU:s budgetmyndigheter fattar beslut som innebär totalt ökade utgifter skall dessa finansieras med redan anvisade medel inom i första hand berörda departementsområden. För det fjärde skall de nationella åtaganden som krävs för att få bidrag från gemenskapsbudgeten finansieras med redan anvisade medel inom de departementsområden dit stödet är riktat. För det femte skall varje svenskt utgiftsområde som berörs av EU-samarbetet bidra till finansieringen i proportion till områdets andel av avgiften. Som har framgått av debatten hittills råder delade meningar om de sista punkterna. Det framhålls också i propositionen, vilket är viktigt, att den sociala sektorn inte bör drabbas av finansieringen av EU-avgiften. Det har också regeringen levt upp till i den särskilda proposition som har inlämnats till riksdagen. De riktlinjer som jag har redovisat här visar att det är fråga om klara och tydliga besked och att dessa riktlinjer också är mycket rimliga. De bygger på en uppfattning som är mycket självklar för oss socialdemokrater, nämligen att det i alla sådana här sammanhang skall förekomma en rättvis fördelning. I och med att man presenterade förslaget före folkomröstningen behövde heller ingen sväva i ovisshet före folkomröstningen om hur den här avgiften så småningom skulle komma att betalas. Det tycker jag är viktigt. Det är så det skall gå till i ett öppet och demokratiskt samhälle. Beskeden från de tidigare regeringspartierna var dock i detta sammanhang allt annat än klara och tydliga. Från det hållet sade man ganska vagt att avgiften skulle finansieras över budgeten. Vi har hört samma sak nu i kammaren. Enligt min mening är det inte bara slappt att uttrycka sig på det sättet. Det är också oansvarigt, med tanke på det skick som våra statsfinanser befinner sig i. I ett sådant läge räcker det inte med svepande och suddiga besked. Med hänsyn till den erfarenhet av regeringsarbete som Mats Odell har borde han förstå att det behövs litet mer av kameralt tänkande. Det skulle inte skada, med tanke på den stora statsskuld som vi har. I de motioner som har lämnats in gör de tidigare regeringspartierna ett stort nummer av att socialdemokraterna vill öronmärka vissa inkomster till vissa utgifter. Som framgår av utskottets betänkande är det inte relevant att tala om en specialdestinering av avgiften. Utskottet understryker principen om att ökade utgiftskrav inte får leda till en ökad upplåning, utan de utgifterna skall finansieras fullt ut genom en kombination av utgiftsminskningar och inkomstförstärkningar. Man säger att det är en god princip som helt överensstämmer med de budgetpolitiska riktlinjer som riksdagen vid ett flertal tillfällen har ställt sig bakom. Det framgår också av Centerpartiets motion att de har missuppfattat propositionen när de talar om tak för nationella ambitioner och bestraffningar gentemot vissa grupper i samhället. Sammanfattningsvis går det att konstatera att det framgår av motionerna och reservationerna att de borgerliga partierna har tagit intryck av utskottets argumentering. I reservationen har talet om öronmärkning tonats ned. Fru talman! Jag yrkar bifall till finansutskottets hemställan i betänkande 5.

Fru talman! Sören Lekberg tog i inledningen upp olika punkter där det råder samstämmighet. Det finns anledning att understryka att det finns många punkter där det råder samstämmighet. Men det finns ett antal punkter angående finansieringen där det icke råder samstämmighet. Sören Lekberg tar folkomröstningen till intäkt för att det inte rådde någon ovisshet. I folkomröstningen gick vi till val på de fraser som stod på valsedlarna. Det framgick att det fanns ett framförhandlat avtal och där vi skulle välja ja eller nej. Sedan ändrade Socialdemokraterna i det framförhandlade avtalet. Det gäller finansieringen, och det gäller stödet till jordbruket. Det gäller också regionalpolitiken, landsbygdsstödet, som har förändrats i förhållande till förhandlingsresultatet. Ur regionalpolitisk synpunkt är detta en nackdel och innebär förändringar i tilldelningen av resurser till olika delar av vårt land. Vidare är det frågan om att inte bryta mot några principer. I det här fallet tas en extra skatt ut för att finansiera EU-avgiften. Det är väl att öronmärka pengar för ett visst ändamål? Så har icke skett i Sverige tidigare. Men nu sker det. Det är att bryta mot principen, och det känns fel. Det finns ett antal saker som inte är bra. Sedan skall vissa grupper som skall vara vinnare betala detta. Det känns helt fel. Så är det inte. Alla kommer att gynnas av avtalet, och då skall alla betala.
Fru talman! Jag tror att ett medlemskap i den europeiska unionen kommer att vara till stor fördel för vårt land. Efterhand kommer medlemskapet att vara värdefullt för oss när det gäller att skapa en ökad tillväxt och sysselsättning i vårt land. Det kommer därmed att leda till förbättrade statsfinanser. Men detta får inte förleda oss att tro att vi kan ignorera att medlemsavgiften måste betalas. Det är därför som den socialdemokratiska regeringen i god tid före folkomröstningen redovisade vad medlemskapet netto kommer att kosta och hur kostnaden skall finansieras. I propositionen framgår det hur finansieringen skall gå till. Där framgår det att de som gör de stora vinsterna på medlemskapet skall vara med och betala sin andel av kostnaderna. Det är en rimlig princip. Det är den gamla vanliga principen om att fördela kostnaderna rättvist. Jag blir litet förvånad över Kjell Ericssons indignerade inlägg. Jag tycker att Kjell Ericsson nonchalerar frågan om finansieringen. Är det så att Kjell Ericsson vill att staten skall öka sin upplåning, eller kan Kjell Ericsson tala om vilka utgifter som regering och riksdag skall skära ned på?
Fru talman! Än en gång vill jag poängtera att det framförhandlade avtalet inte gäller längre. Det har skett en förändring av det som man kom överens om före folkomröstningen. Det känns fel. Olika skattehöjningar och avgiftshöjningar undergräver möjligheten att få ut det positiva som var tänkt av ett medlemskap. Det blir inga nya arbetstillfällen genom att höja skatten på arbete - som det föreslås här. Vidare var det frågan om finansieringen. Vi i Centern har i vårt saneringsprogram föreslagit en stärkning av finanserna med 42 miljarder. Det är en budgetförstärkning utöver de redan tidigare beslutade 81 miljarderna. I vårt förslag till budgetförstärkningar inryms också medlemsavgiften utan att någon öronmärkning sker, som är fallet i utskottet.

Fru talman! I propositionen framgår det i klartext hur kostnaden för EU-medlemskapet skall finansieras. Det står klart och tydligt i propositionen. Det var också viktigt att propositionen lades fram före folkomröstningen. Sedan var det Kjell Ericssons påstående om att man går ifrån det framförhandlade avtalet. Jag förstår inte den diskussionen över huvud taget. Avtalet gäller. Det innebär stora fördelar för vårt samhälle. På kort sikt är det exportindustrin som tjänar på avtalet. Men även jordbruks och skogsnäringen har före folkomröstningen talat om de stora vinster som medlemskapet kommer att innebära. Då är det väl inte mer än rimligt att de näringar som kommer att göra de stora vinsterna får bära en större börda i fråga om avgiften? Det är väl en ganska rimlig princip? Det kan inte vara de gamla och sjuka som skall bära den bördan, Kjell Ericsson?

Fru talman! Lars Tobisson har lämnat kammaren. Men jag kan ändå inte låta bli att börja med att anknyta till vad han sade. Han sade att vi äntligen denna dag skulle fatta beslut om EU-medlemskapet! Jag förstår Lars Tobisson. EU-medlemskapet är i huvudsak en moderat seger. Nu säger Lars Tobisson att det är nödvändigt att ändra lagarna i Sverige så att vi kan förbereda det framtida medlemskapet i den monetära unionen. Han hänvisar till det socialdemokratiska motståndet i Riksbanksutredningen, där bl.a. finansutskottets nuvarande ordförande Jan Bergqvist deltog. Jag hoppas verkligen, och tror, att Socialdemokraterna kommer att hålla fast vid den mycket kloka linje de intog där. De avvisade den typ av lagstiftning som EU formellt sett kräver att vi skall ha, men där vi inte är tvingade att på något sätt hasta fram något före de överläggningar som skall ske 1996. Lagstiftningen om Riksbankens oberoende ställning och inflationsbekämpningens överhöghet vilar i grunden på ett s.k. monetaristiskt tänkande. Det är ett doktrinärt monetaristiskt tänkande som växte fram i huvudsak under det nyliberala 80-talet. Jag minns att det för ungefär tio år sedan lades fram olika utredningar om svensk valutapolitik och valutareglering. Bl.a. Lars Tobisson var en av de ledande företrädarna för dem som krävde på ett militant sätt att det skulle ske avregleringar på kreditoch valutamarknaderna. Man uttalade sig ganska bestämt om vad som skulle hända med Sveriges ekonomi efter avregleringarna. Det skulle kanske bli någon miljard i valutautflöde i ett begynnelseskede. Men sedan skulle det bli en stabiliserande verkan. Vi skulle få en oerhört stabil och förutsägbar framtid med fasta spelregler. Om man jämför det som sades av bl.a. Lars Tobisson med det som sedan hände i slutet av 80-talet och början av 90-talet, efter den här avregleringen, tycker jag att man har anledning att fundera en del över den självsäkerhet med vilken Lars Tobisson nu går ut och talar om alla de välsignelser som skall följa om vi mycket snabbt ställer in oss på ett framtida svenskt medlemskap i den monetära unionen. När jag var nybliven förälder för ganska många år sedan, fanns det en doktrin som handlade om barnuppfostran. Man skulle inte ta upp barnen från sängen när de skrek. Man skulle låta dem skrika. Höll man på så tillräckligt länge skulle de så småningom lära sig att det inte lönade sig att skrika, och på så sätt skulle de bli mycket väluppfostrade och fogliga. Det var en korkad teori, tror jag numera. Ungefär lika korkad är den doktrinära monetarismen som säger att man till varje pris skall stå emot de kravmaskiner som vill släppa loss inflationen. Det är alltså samma typ av argumentation. Man säger också att marknaden har ett långt minne. Jag vet inte om ni minns att det var den här typen av argumentation som fördes fram åren 1991-1992, när vi hade den olycksaliga knytningen av kronan till ecun. Det är ett stelbent doktrinärt tänkande, som vilar på en övertro på att ekonomerna har format något slags vetenskapligt korrekt uppfattning om hur detta skall gå till. Därmed vill jag gå över till den andra delen av finansutskottets betänkande som vi diskuterar i samband med EU-medlemskapet. Den gäller finansieringen. För oss som röstade nej var det inte alldeles enkelt att svälja förtreten efter valnatten och säga: Nu gäller det att göra det bästa av situationen. Det var för oss vänsterpartister självklart att det nu gällde att se till att de som hade skrikit högst om hur oerhört angeläget det var att komma med i EU så långt det över huvud taget var möjligt nu också skulle stå för notan. Det är litet lustigt att lyssna på Lars Tobisson när han talar om att detta skall finansieras genom 1⁄2 % högre tillväxt och 1 % lägre ränta. Det är alltså de gamla kära, välkända dynamiska effekterna som kommer tillbaka i ny förklädnad. Det är ren och skär moderat överbudspolitik som det handlar om. Mats Odell sade att vi som hade ställt oss bakom den aktuella finansieringsprincipen ägnade oss åt alltför kreativ finansiering. Det är återigen att vända saker upp och ned. Det är Mats Odell och Lars Tobisson och alla de som hävdar att det är de dynamiska effekterna som skall klara det här som ägnar sig åt dylik kreativ finansiering. Det var inte alldeles enkelt det heller. Det är inte bra med höjda arbetsgivaravgifter. Centerpartiet inte lyckades få igenom i den förra regeringen. Profilen blev väsentligt bättre genom att vi deltog. Kjell Ericsson säger att det är fel att peka ut vissa grupper, att alla tjänar på detta, osv. Det är också en typ av argumentation som jag känner igen. I våra demonstrationståg förstamaj brukar det vara några anarkister som går längst bak med stora plakat där det står: Allt genast! När jag lyssnar på centerpartisterna nu för tiden tycker jag att jag känner igen det där. Det är litet märkligt att studera Centerpartiets utveckling, måste jag säga, efter den närmast desperata situation man har fått sedan en så stor majoritet uppenbarligen röstat nej. Man är ute och far land och rike kring och lovar i princip allt till alla nu genast. Det skall vara ökat regionalstöd och jordbruksstöd och alla tjänar på EU. Det handlade om många miljarder kronor som skulle falla ifrån om vi inte blev medlemmar i EU.

Fru talman! Just nu pågår ett överlämnande till talmannen av en genomgång av alla de löften som jasidan delade ut, alla de välsignelser vi skulle få ta del av om svenska folket röstade ja. Jag kan än en gång försäkra, i likhet med vad Eva Zetterberg, Kenneth Kvist och flera andra tidigare har gjort i den här debatten, att vi som röstade nej i folkomröstningen inte kommer att släppa denna fråga.

Fru talman! Johan Lönnroth talar om ett doktrinärt monetaristiskt tänkande. Hans vackra ord kan inte dölja det faktum att Johan Lönnroth vill hålla dörren öppen för inflation. Det är inflationen som skall hjälpa Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ur det hörn man har målat in sig i när det gäller att sanera svenska statens finanser. Johan Lönnroth brukar vältaligt orda om en solidarisk fördelningspolitik. Jag vill påminna Johan Lönnroth om att den värsta fördelningspolitiska effekten under 70 och 80-talen icke har varit medvetna beslut i denna kammare. Det har varit inflationen som har omfördelat hundratals miljarder från människor som har tagit lån till dem som under den perioden var tillräckligt dumma att spara pengar på bank. Det är ganska allvarligt att Vänsterpartiet fortfarande tycks vilja hålla dörren öppen för inflation, att vi på det sättet skall devalvera oss ur problemet. Han ställer alltså en budgetfinansiering mot det han kallar för en dynamisk effekt. Det går väl ändå inte, Johan Lönnroth, att förneka att 1 % lägre ränta med ett ganska exakt belopp minskar statens kostnader för räntor på grund av det budgetunderskott som vi har. Jag menar att Johan Lönnroth faktiskt har missat själva poängen. Vi har nämligen fullt ut finansierat kostnaden för EU-avgiften, liksom Centerpartiet har gjort, liksom Moderata samlingspartiet har gjort, liksom Folkpartiet har gjort, när vi i vår motion har lagt fram vårt alternativ till den proposition, nr 25, som regeringen lade fram med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder. Vi kristdemokrater har lagt fram förslag på drygt 40 miljarder kronor utöver regeringens saneringseffekt, vilket också inrymmer avgiften för Sveriges medlemskap i EU. Det är fullständigt förödande att lägga så mycket ytterligare löneskatter, så mycket ytterligare skattebelastning på produktionen som man gör i det förslag som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet står bakom.
Herr talman! Mats Odell talade om att hålla dörren öppen för inflation. Jag skulle snarare uttrycka det så att jag skulle vilja hålla dörren öppen för verkligheten. Ibland händer det som hände åren 1991 och 1992. Det blev i längden ohållbart att upprätthålla den oerhört stelbenta doktrinen om att inflationsbekämpningen stod över allt annat. Det är inte riktigt så enkelt, Mats Odell, att inflationen alltid och i alla lägen är fördelningspolitiskt negativ. Alla de förhållandevis välbeställda villaägare som under de senaste åren tack vare de stora skattesänkningarna har kunnat betala av på sina skulder och skaffat sig ett ganska stort sparande förlorar naturligtvis på inflationen. De villaägare som däremot inte har haft en ekonomi som har gjort att de har kunnat betala av på sina skulder - de har kanske rent av ökat dem - tjänar på inflationen. Detta är bara ett exempel på att det inte är fullt så enkelt. Det tjänar de intressen som Mats Odell företräder, som vill ändra den ekonomiska politiken och sätta inflationsbekämpningen före allt annat, att använda sig av den gamla enkla doktrinen. Men detta är en komplicerad historia, detta med sambandet mellan inflation och fördelningspolitik. Jag har inte missat poängen, Mats Odell, med era budgetförslag. Poängen med dem är att de innebär dubbel bokföring. Ni har intecknat nedskärningarna många gånger om, och det är oerhört diffust hur de i realiteten skall genomföras. Kds har faktiskt - det erkännandet vill jag ge er - det mest genomarbetade budgetförslaget jämfört med de andra borgerliga partierna. Det verkar som att ert förslag håller bäst, men det är fortfarande fråga om synnerligen kreativ bokföring.
Herr talman! Jag tackar givetvis för den komplimangen. När Johan Lönnroth säger att han vill hålla dörren öppen för verkligheten låter det också vackert. Men jag tycker att Johan Lönnroth ändå skall påminna sig om bakgrunden till både den räntekris som vi hade hösten 1992 och den mycket djupa ekonomiska kris som Sverige har genomlevt och som vi dess bättre håller på att ta oss ur. Det faktum att Sverige hamnade i en mycket djupare kris än något annat OECD-land berodde just på att man hade hållit dörren öppen för inflationen, att man hade fört den här devalveringspolitiken. Den gjorde att vi inte hade något omvandlingstryck i den svenska ekonomin, vilket i sin tur gjorde att våra konkurrentländer drog ifrån på marknad efter marknad. Vi fick lov att prissätta oss ur fler och fler marknader. Till sist slog detta tillbaka med förödande kraft. Det är den situationen och den politiken som vi måste undvika att återupprepa.
Herr talman! Mats Odell fortsätter med de förhållandevis enkla slagorden. Visst var det så att det bedrevs en alltför slapp finanspolitik i slutet av 80 talet. Jag har flera gånger stått i talarstolen och vidgått att även vi i Vänsterpartiet borde då ha kunnat vara mera konstruktiva och på så sätt bidragit till att undvika den situationen som Sveriges ekonomi hamnade i 1991 och 1992. Men det var inte den enda faktorn, Mats Odell. Det hände andra viktiga saker. En faktor var de panikartade avregleringarna som genomdrevs i kraft av den monetaristiska doktrinen i slutet av 80-talet. En annan faktor var hela klimatet i bankvärlden, denna orimliga övertro på den s.k. marknaden. Det var detta som gjorde att unga direktörer kunde satsa miljardbelopp på att köpa fastigheter i London och Bryssel. Detta tillhör också bakgrunden. Återigen är det så att man inte klarar ut dessa frågor genom enkla förklaringar av den typ som Mats Odell talar om. Det är fråga om mycket mera komplicerade samband.
Herr talman! Johan Lönnroth säger att de som tjänar skall betala medlemsavgiften. Alla tjänar på medlemskapet. Men Johan Lönnroth anser att vissa skall betala. Det är ICA-handlaren, rörmokaren, jordbrukaren och åkeriägaren som skall vara med och betala löneskatten, alltså den skatt på arbete som Johan Lönnroth säger sig egentligen vara emot men som han ändå har gått med på. Sedan säger Johan Lönnroth att vi i Centern åker runt och lovar saker och ting. Vi har inte lovat någonting mer än det som stod i det framförhandlade avtalet. Det är det som skall gälla. Men enligt vad som nu har framkommit så gör det inte det. Man har tagit bort stora stöd från jordbruket, miljöstödet. Man har flyttat pengar från regionalpolitiken, bl.a. landsbygdsstödet. Så det är inte längre samma avtal som framförhandlades. Vi hävdar att det ursprungliga avtalet skall gälla. Sedan har vi finansierat våra löften. Det är inga som är ofinansierade. I vårt finansieringsprogram ingår att detta skall betalas. Vi har skatter, avgifter och en budget, men vi öronmärker inte pengar för avgiften till EU.
Herr talman! Det är klart att det kan vara litet olika med ICA-handlaren, rörmokaren osv. Det beror litet grand på vad ICA-handlaren handlar med. Ägnar han sig åt att sälja kläder - det kanske rent av finns en och annan sådan ICA-handlare - kan det bli en ganska hård smäll genom att det blir betydligt dyrare att köpa skjortorna från låglöneländer. Han måste i stället köpa skjortorna från dyrare producenter i EU-länderna. När det gäller rörmokaren är det litet svårare att säga hur det blir. Men det kan säkert finnas lågavlönade rörmokare som mycket bestämt upplever att de förlorar på den nya ekonomiska politik som EU-medlemskapet innebär. Om Kjell Ericsson åker ner till några av sina kamrater i Skåne - t.ex. till någon av de stora spannmålsodlarna - eller om han åker ännu längre söderut och hälsar på hertigen av Schleswig-Holstein som årligen lär uppbära några miljoner i jordbruksstöd, skall Kjell Ericsson finna att det inte är så att alla tjänar på ett EU-medlemskap. Det är några som förlorar och några som vinner. Kjell Ericsson kan inte förneka att svenskt jordbruksstöd totalt sett kommer att öka, om man lägger samman det som tas från den svenska statskassan och det som kommer från EU. Någonstans måste dessa pengar hamna, Kjell Ericsson. Kjell Ericsson borde alltså resa runt litet mera och tala med litet flera människor, framför allt med de egna partikamrater som röstade nej. Fråga dem, Kjell Ericsson, varför de röstade nej! Var de så korkade att de inte förstod att alla tjänar på EU-medlemskapet?
Herr talman! Än en gång, Johan Lönnroth: Löneskatten höjs för alla. Det innebär att man får en höjd skatt oavsett om man är den ena eller andra företagaren. Genom att höja löneskatten förhindrar man också ett antal nya arbetstillfällen, och det rör sig om ganska många tusen. Johan Lönnroth sade att han själv egentligen är emot denna höjning av löneskatten, men att han ändå hade gått med på detta. Man specialdestinerar alltså pengar för ett visst ändamål, och det tycker vi är fel. När det gäller jordbruket och skogsbruket har det skett kraftiga försämringar jämfört med det avtal som framförhandlades. Miljöstödet, som skulle utgå till skogsbygderna, har till stora delar försvunnit. Man har också flyttat över den delen som skulle ha gått till område 5 B - flera hundra miljoner - till annan verksamhet. Det är sådant som slår direkt mot landsbygden, och det är fel, inte minst när det gäller en regional fördelning av pengar. Tidigare har Vänsterpartiet ställt sig bakom en rättvis regionalpolitik för hela landet. Nu försämras faktiskt regionalpolitiken. Jag har svårt att förstå Johan Lönnroth i hans argumentation.
Herr talman! Jag vill först rätta Kjell Ericsson. Han sade att löneskatten skall höjas för alla. Kommuner och landsting är faktiskt undantagna, vilket för oss vänsterpartister är en viktig orsak till att vi har kunnat ställa upp på den uppgörelse som har träffats. Som Kjell Ericsson säger är det riktigt att alla skattehöjningar i sig leder till färre jobb. Så är det. När man ser på skattehöjningar i sig är de alltid negativa för jobben. Däremot får man titta på alternativet, helhetslösningen. Jag hävdar mycket bestämt att den politiska linje som Kjell Ericsson och Centern just nu företräder skulle, om den genomfördes, betyda kraftigt ökad arbetslöshet. Den hejdlösa överbudspolitik som ni ägnar er åt skulle leda till att statsfinanserna raserades ännu mycket mera än i dag, än vad ni lyckades med under den förra borgerliga regeringsperioden. Detta skulle leda till kraftigt ökad ränta som i sin tur, om något, verkligen skulle hota jobben i Sverige. Därför får vi vänsterpartister ta på oss det ganska jobbiga ansvaret att reda ut detta konkursbo så att vi äntligen kan åstadkomma en rejäl sänkning av arbetslösheten i Sverige.

Herr talman! Regeringen har under hösten i två förslag talat om hur man vill finansiera medlemsavgiften till Europeiska unionen. I första fallet, som vi behandlar nu, anges principerna. I det andra fallet, som kommer till kammaren för behandling snart, föreslås en konkret höjning av arbetsgivaravgifterna. Därtill finns en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet som, bortsett från arbetsgivaravgiftshöjningen, formellt sett ännu inte är ett riksdagsärende. Jag kommer att kommentera finansieringen i sin helhet. Medlemsavgiften innebär att statens utgifter i ett enda drag försämras med minst 14 miljarder kronor. Med tanke på att statens finanser är mycket dåliga, med växande underskott, en skuldkvot som närmar sig 90 % av bruttonationalprodukten och ränteutgifter som på årsbasis ligger kring 120 miljarder kronor, är det ovälkommet med nya stora utgifter. Det höga ränteläget i vårt land beror till stor del på statens stora budgetunderskott och den snabba skuldökningen. Medlemsavgifterna bidrar därmed också till fortsatt högt ränteläge. Vi i Miljöpartiet den gröna motsatte oss svenskt medlemskap i den europeiska unionen bl.a. därför att vi anser att det ger Sverige sämre möjligheter att utveckla sin ekonomi. Vi anser också att medlemsavgifterna är alltför höga och dessutom i grunden en omotiverad utgift. Huvuddelen av EU:s budget gäller ju bidrag till jordbruket i syfte att utestänga import av billiga livsmedel från andra länder. Det medför högre priser för konsumenten, större svårigheter för utvecklingsländerna att utveckla sina ekonomier och större kostnader för samhället totalt sett. I Sverige försöker vi avveckla sådana bidrag, men nu blir det alltså tvärtom. Vi har inte ändrat uppfattning då det gäller de negativa ekonomiska effekterna av medlemskapet, men svenska folket har i en folkomröstning sagt ja till svenskt medlemskap till unionen. Vi har förbundit oss att följa folkomröstningens resultat. Vi anser att det är viktigt att nu klart ange hur medlemsavgifterna skall betalas utan ökad upplåning. Vi anser att de som uppenbart blir vinnare ekonomiskt sett av medlemskapet i första hand bör tåla ett större bidrag till avgiftsbetalning än andra. I den mån betalningen måste ske genom ökad beskattning och nedskärningar i övrigt, måste det ske på ett miljömässigt och socialt bra sätt. Vi tycker att borgerlighetens sätt att försöka mörklägga kostnaderna för avgiften är omoraliskt. Borgerlighetens förslag går ut på att man inte skall finansiera den. Det innebär ökad upplåning, ökade räntor och därmed sämre ekonomi för hela samhället. Regeringens förslag till finansiering av medlemsavgiften till EU innebär att arbetsgivaravgifterna höjs utan att miljörelaterade skatter höjs i tillnärmelsevis samma grad. Vi anser att hela den föreslagna höjningen av arbetsgivaravgiften bör ersättas med miljörelaterade skatter. Vårt konkreta förslag är att dels höja skatten på elkraft från kärnkraftverk med drygt 1 miljard kronor, dels höja koldioxidskatten med knappt 5 miljarder. Därigenom stimuleras teknikutveckling och effektivisering i resursbesparande och miljövänligare riktning, vilket på sikt förbättrar samhällsekonomin. Bättre miljö betyder enkelt uttryckt bättre ekonomi. Herr talman! I uppgörelsen mellan regeringen och skogsfastigheter. Vi motsätter oss det förslaget därför att det ökar motivet för skogsägarna att avverka mer och på ett mer lönsamt sätt, och det står i direkt konflikt med naturvården. Det bromsar upp naturvårdsarbetet inom skogsbruket. Vi anser att man i stället borde införa en naturvårdsavgift på det virke som tas ut för industriellt bruk i skogen och återföra den till att finansiera naturvårdsåtgärder för att fullfölja riksdagens beslut om att skydda växt och djurliv från utarmning. Vi är kritiska till även andra delar av den planerade breddningen av fastighetsskatten. Det gäller bl.a. småföretagen, som vi anser inte bör drabbas av ytterligare beskattning. Vi återkommer mer i detalj i dessa frågor, som behandlas av riksdagen längre fram i vår. Regeringen räknar med en besparing på ca 6 miljarder kronor vad gäller bistånd, jordbruksstöd och regionalpolitik genom att EU-medel ersätter nuvarande insatser. Vi anser att detta inte går att genomföra fullt ut utan betydande och oacceptabla konsekvenser. När det gäller regionalpolitiken går det definitivt inte att byta de nuvarande stödformerna mot EU-medel. De insatser som kan göras med EU-medel går i all huvudsak till andra geografiska områden än den nationella regionalpolitiken. Pengarna kan inte heller användas för samma ändamål. De svenska stödformerna är inriktade på företagsstödet, framför allt i Norrlands inland, för att underlätta investeringar och skapa en likvärdig konkurrenssituation med motsvarande företag i södra Sverige. Inget av EU:s regionalpolitiska insatser är riktat mot företag och företagsetableringar. En nedskärning i den nationella regionalpolitiken medför med all sannolikhet att företag flyttar från norra Sverige, att nyinvesteringar sker på andra ställen och att arbetstillfällen försvinner från stödområdet. Företagen i Norrland behöver en stabilitet och långsiktighet i regionalpolitiken. Spelreglerna måste gälla under lång tid för att kunna bidra till goda förutsättningar och ett bra företagsklimat. I de besparingar som regeringen räknar med genom medlemskapet ingår också medel för forskning. Det kan förefalla rimligt vid en första anblick, men om man tittar närmare på hur svensk forskning ser ut finner man att svensk forskning i hög grad handlar om svenska förhållanden och behov, och utbytbarheten är därför begränsad. Farhågor har framförts om att svensk grundforskning skulle minskas genom att forskningsråden brandskattas. Det skulle vara ett mycket allvarligt hot mot forskningen, eftersom grundforskningen redan i dag är begränsad och hårt ansatt i Sverige. Grundforskningen utgör ju själva grundvalen till många av de industrier och verksamheter som vi till stor del lever på. Vi från Miljöpartiet anser att svensk forskning bör bibehållas och helst utökas, inte minskas på grund av Herr talman! Vad gäller de övriga ekonomiska konsekvenserna av svenskt medlemskap i Europeiska unionen finns mycket att tillägga. Jag vill särskilt ta upp frågor som gäller den tredje fasen i införandet av den europeiska monetära unionen. Den innebär bl.a. att en enda valuta skall ersätta de nationella valutorna och att en enda centralbank skall ersätta de nationella centralbankerna. Det innebär alltså att svenska kronan och Sveriges riksbank försvinner och ersätts med ecu och en unionens centralbank. Det innebär i praktiken ett slutgiltigt uppgivande av en självständig ekonomisk politik vad gäller valuta och penningpolitik och finanspolitik i allmänhet i alla medlemsländerna. Den ekonomisk-politiska prioritering som är rådande i Europeiska unionen är bl.a. att låg inflation går före låg arbetslöshet samt att låg statsskuld går före låg miljöskuld. Detta är i praktiken innebörden av de s.k. konvergenskraven, dvs. kraven för inträde i den monetära unionen. Vi anser att det är mycket angeläget att klara en god prisstabilitet, låg inflation, att få balans i statsbudgeten och på sikt minska statsskulden. Konvergenskraven i sig, som isolerade, är det inte några problem med att ställa upp på, tvärtom. Men dessa frågor måste hanteras tillsammans med andra centrala samhällsfrågor, som miljö och arbetslöshet, så att totalt sett rimliga avvägningar kan göras. Tredje fasen av EMU innebär emellertid att dessa avvägningar inte kan göras utan att vissa ekonomiska faktorer får diktera hela samhällsutvecklingen. Jag menar att detta medför onödigt hög arbetslöshet och onödig miljöförstöring. Inför folkomröstningen klargjordes från ja-sidan att ett ja till medlemskap inte innebär att Sverige skall ge upp sin egen valuta, sin egen centralbank och sin självständiga ekonomiska politik. Man hänvisade till att det inom nuvarande EU-länder finns en betydande kritik mot tredje fasen av EMU och att det ingalunda är säkert att EU själv beslutar att fullfölja denna del av Maastrichtavtalet. Det avgörs förmodligen under regeringskonferensen 1996. Jag tolkar detta som att folkomröstningen inte har gett riksdagen mandat att föra Sverige in i EMU:s tredje fas. Vi i Miljöpartiet de gröna anser därför att det vore naturligt med en ny folkomröstning efter 1996 års regeringskonferens, om denna konferens beslutar att fullfölja Maastrichtavtalet i denna del. Det finns andra intressanta delar i det som Per Gahrton redan tagit upp i dag, t.ex. fördjupat försvarspolitiskt samarbete och en ökad centralisering av beslutsfattandet inom unionen. Vad som nu händer är att ja-sidan är på väg att svika sina löften från före folkomröstningen. I betänkandet från utrikesutskottet anges att Sverige som medlem av unionen skall verka för att genomföra EMU:s tredje fas. Vi har i dagens debatt inte fått något som helst löfte om att en ny folkomröstning efter 1996 års regeringskonferens skall hållas. Det betyder att vi förmodligen kommer att tvångsanslutas till den tredje fasen av EMU, om det vill sig illa. Avslutningsvis, herr talman, vill jag särskilt yrka bifall till reservation 3 i utrikesutskottets betänkande nr 5 och till finansutskottets hemställan i betänkande 5. Jag vill särskilt markera det yttrande som jag bifogat det betänkandet.

Herr talman! Ni som sitter här nere - jag ser att också jordbruksministern kommit hit - och ni som sitter där uppe på läktaren: Nu skall det bli en miljödebatt med anledning av EU-propositionen. Först vill jag gärna nämna att Widar Andersson förut gjorde ett ganska hätskt angrepp på Per Gahrton och sade att han uppträdde som om han tillhörde en sekt därför att Per Gahrton påpekade orättvisa ekonomiska villkor inför folkomröstningen. Jag tycker att det var ett mycket märkligt påstående från Widar Andersson, som nog bör vara litet försiktig. Han utgör själv en enmanssekt i den krets som är narkotikabekämpare. Han är nämligen ganska ensam i den kretsen om att tro att ett medlemskap i EU leder till mindre narkotika i Sverige. Herr talman! I dag, när Sveriges riksdag skall besluta om Sveriges medlemskap i EU, diskuteras i skuggan av detta direktiv ter sig utrikesutskottets betänkande som ett dåligt skämt när det gäller miljöavsnittet. I det betänkande som vi skall ta ställning till i riksdagen i dag kan vi läsa bl.a. "Som medlem i EU ansluts Sverige till ett regelsystem på miljöområdet som är i snabb utveckling. - Viktigast är inriktningen mot en hållbar utveckling." Är det så att det är i snabb utveckling? Möjligen om man accepterar ett Orwellskt ordbruk. Sanningen är ju att EU:s regelsystem begränsar möjligheterna för inte bara en radikal miljöpolitik utan också en ganska elementär miljöpolitik. Samma dag som en majoritet i Sveriges riksdag kommer att anta detta lyriska omdöme om EU:s regelverk när det gäller miljön beslutar EU parlamentet - det är alltså i dag, eller möjligen i morgon - om ett förpackningsdirektiv som innebär att upp till 75 % av förpackningar får brännas i stället för återvinnas och att återvinningsmålet blir 15 % per förpackningsenhet, vilket är ett absurt lågt mål som måste vara uppnått först år 2001. Detta gäller inte Irland, Portugal och Grekland, som får ytterligare fem år på sig enligt de senaste papprena. För första gången införs också ett maximimål för miljöskydd i gemenskapens lagstiftning. Högst 45 % skall återvinnas. Dessutom får miljöskatter inte vara diskriminerande, vilket i praktiken torde medföra att miljöskatter i allra högsta grad försvåras. Danmark, som får tillåtelse att behålla krav på returglas, ligger nu riktigt illa till. I direktiven slås nämligen fast att medlemsstater inte skall hindra förpackningar som klarar de krav som direktiven sätter. Det är inte speciellt bra regelverk som sätts upp. Men jag hoppas att vi trots allt, när vi kommer in, gemensamt kan försöka förändra regelverken - om nu inte allt skall ligga på regeringen utan åtminstone något får återföras till riksdagen. "Som medlem i EU ansluts Sverige till ett regelsystem på miljöområdet som är i snabb utveckling." Jag undrar hur ni socialdemokrater och borgare har mage att formulera sådana floskler. Ni vet ju att det i åtskilliga fall faktiskt förhåller sig precis tvärtom, dvs. att man sätter ett tak för utvecklingen. Den s.k. substitutionsprincipen - utbytesprincipen eller, som den numera kallas i miljörörelsen, Åsa Domeij-paragrafen - i lagen om kemiska produkter innebär att ett ämne skall bytas ut om det finns något som är mindre skadligt för miljön. Det här är en viktig lag, en viktig princip. Detta är kanske en av de viktigaste miljölagarna i vårt land, skriver Greenpeace i en ny skrift. Åsa Domeij-paragrafen gäller alla aktörer i vårt land och är dessutom straffsanktionerad. Men i Sverige har man inte fått några garantier för att paragrafen får vara kvar. Greenpeace skriver i en rapport: "Risken är i stället stor att den i praktiken blir bakbunden av EU:s princip att en vara, som godkänts i ett land, ska få säljas i alla medlemsländer." Är detta ett bra regelsystem? Miljöorganisationerna i Sverige var över lag mycket kritiska till svenskt medlemskap i EU. Flera tunga organisationer ingick i Folkkampanjen mot EU. Orsaken var bl.a. att EFTA-ländernas regeringar fullständigt struntat i de krav som EFTA-ländernas miljöorganisationer ställt. Dessa krav var mycket tydliga. För det första krävde man att EFTA-länderna skulle få permanenta undantag för högre miljö och hälsonormer och kunna förbjuda införsel av varor med lägre standard. För det andra krävde man att EFTA-länderna skulle få behålla full frihet att skärpa sina miljö och hälsonormer ytterligare utan inskränkningar. Historien om miljön och EU började naturligtvis redan innan folkomröstningsresultatet blev klart. Intressant att notera är att den svenska miljöpolitiken försämrats de senaste åren. World Watch-institutet konstaterade redan 1993: "Sverige är inte längre någon miljöpolitisk förebild." DN:s miljöreporter Erika Bjerström rapporterade samtidigt att "Sverige har blivit ett B-lag i miljöligan". Det lustiga är att det här inträffade ungefär samtidigt som EU Om försämringen i svensk miljöpolitik direkt orsakats av EU-anpassningen eller främst berodde på den borgerliga regeringen råder det ju delade meningar om. Lennart Daléus, som strax skall tala här, är i så fall medansvarig i bägge fallen. Jag tror att det är viktigt att konstatera vad Greenpeace skriver i sin skrift Slut på anpassningen: "EU påverkas inte bara genom omröstningar och inlägg i parlamentsdebatter. Minst lika mycket påverkas EU av omvärlden. Hårda avgaskrav på bilar i ett land utanför unionen sätter stor press på EU att följa efter, just därför att någon har visat att det går." Just detta att gå före, att bli modell, är grundläggande för att skapa "miljöbättre" marknader, ställa krav på producenter och skapa dynamik på marknaden. Denna fråga tas upp i reservation 9. Förväntningarna från både miljörörelsen och fristående bedömare var således egentligen ganska små inför folkomröstningen. Det blev emellertid ännu värre än många tänkt sig redan i inledningsskedet. Speciellt måtte engagerade miljövänner inom socialdemokratin ha känt en del ångest. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ju med gemensamma krafter - efter snart 30 års intensiv miljödebatt - lyckats med konststycket att ta steg bort från kretsloppssamhället för att finansiera medlemsavgiften till EU. Genom att bekosta en väldigt stor del av medlemsavgiften med höjda arbetsgivaravgifter - dvs. med skatt på arbete - i stället för med skatt på energi, miljöutsläpp och råvaror har man minskat incitamenten för investeringar i bra miljöteknik. Man har minskat förutsättningarna för att företag skall satsa på återvinning och för att vanliga hushåll skall satsa på reparation och underhåll. Man tar ett steg bort från kretsloppssamhället. Detta har skett trots att Socialdemokraterna hävdade att miljön skulle bli vinnare på ett medlemskap och trots Vänsterpartiets stora löften i valrörelsen om att man skulle driva på när det gäller skatteväxling. I stället blev den gamla nötta och trötta vänstervarianten från en förgången tid ledstjärnan. Starten för det svenska medlemskapet i EU kunde inte bli sämre från miljösynpunkt - speciellt som det hela dessutom kombinerades med fastighetsskatt inom skogsbruket, som faktiskt leder till en ökad miljöförstöring. konceptet är också den ett hot mot ett hållbart samhälle. EU-propositionen saknar ju en grundläggande analys av hur EU-konceptet i sig leder till ökad miljöförstöring: "storskalighetens fördelar" och därmed genom ökande transporter, trots att vare sig Sverige eller EU i övrigt når upp ens till den politiska målsättningen när det gäller utsläppsnivåer. Var inte målen om t.ex. minskade kväveutsläpp mer värda än så - dvs. mer värda än att man skriver in sig i ett system som faktiskt leder till ökade utsläpp? 2. Genom EU:s tunga betoning på monetära mål, som Roy Ottosson förut var inne på, med bl.a. en närmast fundamentalistisk frihandel och fri rörlighet för kapital som medel hamnar omsorgen om människan och miljön i skuggan. Eller, som Greenpeace skriver i sin rapport: "Så länge EU:s primära mål är ekonomisk tillväxt som baseras på att ́störande handelshinder ́ tas bort kommer miljöpolitiken att bli lidande." Detta är oacceptabelt. Frågan tas upp i reservation 4. Jag är förvånad över att Centerpartiet inte ställer sig bakom denna reservation. Det finns också skäl att ta upp frågan om en internationell miljödomstol, vilken tas upp i reservation 6. Risken är att både socialdemokrater och borgare nu låser in sig i EU och fastnar i en allmän eufori och glömmer att världen är större än EU. Därför är det viktigt, vi återkommer alltså med vårt krav, att en internationell miljödomstol inrättas. I reservationerna 5 och 6 tas dessa internationella frågor upp. Jag måste i det här sammanhanget också kortfattat ta upp kärnkraftsfrågan - inte minst eftersom Lennart Det är märkligt hur lamt både denna regering och förra regeringen har agerat i energifrågorna. Två av grundfördragen inom EU har ju en dominerande anknytning till just energiförsörjningen, nämligen Euratomfördraget innebär att kärnkraften skall utvecklas, och kol och stålfördraget förutsätter fortsatt stöd för kolproduktionen. Ingenting nämns om detta. Självklart borde dessa fördrag avvecklas med det snaraste. Miljöpartiet har inte, som Per Gahrton redan påpekat, för avsikt att blockera folkomröstningens resultat. Men vi kan heller inte aktivt rösta ja till ett betänkande som innehåller så mycket floskler som det som utskottsmajoriteten har lyckats prestera. Jag vill avsluta med att säga att jag beklagar det synnerligen dåliga förhandlingsresultat som regeringen lyckats prestera då det gäller miljöområdet. Detta förhandlingsresultat är för övrigt en av orsakerna till att majoriteten av den gröna gruppen i EU-parlamentet röstade nej eller avstod då frågan om svenskt medlemskap i EU var uppe till votering.

Herr talman! Birger Schlaug pratar om sekter och ställer en del frågor till mig. I en demokrati finns det, som jag sade i mitt huvudanförande, vissa vedertagna sätt att mäta folkviljan. Vi har allmänna val, och vi har folkomröstningar. Nu har vi haft en folkomröstning, och folkviljan gav ett klart och entydigt utslag. Detta får vi som parlamentariker, politiker, acceptera - oavsett vad vi tyckte före folkomröstningen. Vad jag invänder mot när det gäller Per Gahrtons inlägg, och Birger Schlaug fortsätter att diskutera samma sak, är just sättet att sätta sig över denna folkvilja. Folkviljan betraktas som manipulerad, lurad eller hotad. Jag menar att det är sådant som kännetecknar en sekt, dvs. att man tror att man själv alltid har rätt och vet bäst. Förmågan saknas att ta in verkligheten sådan den är - läget sådant det är. När jag nu får tillfälle att något beröra folkomröstningen och att bemöta den gamla nejsidans myt om hur manipulerad och styrd denna folkomröstning var, så vill jag gärna utnyttja det. Sverige har i mer än 20-25 år, framför allt ekonomiskt genom frihandelsavtal med EU-länderna, anpassat sig alltmer till dessa länders ekonomier. Framför allt gäller det handeln. När vi anordnade en folkomröstning om huruvida Sverige skulle vara medlem eller inte var alltså Sverige ett ansökarland. Alla stora partier, hela näringslivet, hela det fackliga ledarskapet och medierna - i alla fall gällde det tidningarna - stod på ja-sidan. Med tanke på den massiva övervikten på ja-sidan vad gäller hela det politiska, fackliga och ekonomiska ledarskapet tycker jag att folkomröstningen genomfördes på ett mycket just och bra sätt. Nej-sidan har varken ekonomiskt eller utrymmesmässigt missgynnats. Men ingen kan ju ändra på det faktum att Sverige var ett ansökarland. Därför är myten om att folkviljan i det här fallet skulle vara köpt, lurad eller hotad, att nej-sidan skulle ha misshandlats och förtryckts, inte sann. Det är dags, tycker jag, att lämna kampanjargumenten från tiden före folkomröstningen och att gå framåt. Detta är ju ett stort steg i svenskt samhällsliv som berör alla medborgare, och inte minst riksdagen. Men någon gång måste vi, herr talman, sluta med att stå här och veva timme efter timme och anföra gamla kampanjargument fram och tillbaka.
Herr talman! Någon gång måste vi sluta, sade Widar Andersson. Jag förstår att en företrädare för ett djupt splittrat parti tycker det. Men nu tar EU debatten fart igen och får en ny start. EU-debatten är inte alls avslutad, Widar Andersson - tvärtom. Vi måste se verkligheten sådan som den är, sade Widar Andersson. Det var just det Per Gahrton gjorde när han - för en gångs skull ganska ödmjukt, för övrigt - konstaterade att ja-sidan hade minst tio gånger så mycket pengar som nej-sidan. Det finns beräkningar som tyder på att man hade 400-500 miljoner. Att behöva höra att man är sekteristisk när man konstaterar detta enkla faktum tycker jag är larvigt, Widar Andersson. Det handlar inte alls om att sätta sig över folkomröstningsresultatet - inte alls. Det handlar om det enkla faktum att ja-sidan hade betydligt större ekonomiska resurser än nej-sidan. Vi i Miljöpartiet har i en skrivelse till regeringen begärt att man skall göra en rejäl utredning så att vi får veta hur det verkligen var. Den utredningen kan också göra att nästa folkomröstning - som vi hoppas kommer att äga rum efter regeringsförhandlingarna 1996 eller 1997 - kan gå mycket mer demokratiskt till. Jag hoppas att Widar Andersson ställer upp på kravet på en rejäl kommission och utredning som analyserar folkomröstningen.
Herr talman! Miljöpartiet är alls ingen sekt! Jag har inte beskyllt Miljöpartiet i dess helhet för att vara sekteristiskt. Jag har tvärtom i många andra sammanhang och även i debatten i dag uttryckt de förhoppningar jag har inför framtiden om att Miljöpartiet skall kunna vara ett slags förnyare av det mer än hundraåriga partisystem som vi har och som dominerar svensk riksdag i dag, en förnyare som kan föra mycket gott och nödvändigt in i detta. Vad jag menar med att den gamla EU-debatten måste vara slut i och med folkomröstningens resultat är att man någon gång måste sluta veva de gamla kampanjargumenten. Birger Schlaug har helt rätt i att det är nu den viktiga EU-debatten börjar: På vilket sätt kommer detta att påverka det svenska samhällslivet, på vilket sätt kommer detta att påverka alla de organisationer och byråkratier som har hela sin makt och befogenhet uppbyggd på nationalstaten? Både Birger Schlaug och jag vet - det gör alla svenska medborgare, skulle jag tro - att ja-sidan hade större ekonomiska resurser i folkomröstningen, framför allt genom näringslivets stora engagemang för ett ja. Detta är ett problem med folkomröstningar. Skall man förbjuda de människor som har pengar att engagera sig på den ena eller andra sidan? Skall man förbjuda svenskt näringsliv att engagera sig på den ena eller andra sidan i folkomröstningar? Det tror jag svårligen låter sig göras. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag tror att Miljöpartiet skjuter sig självt i foten genom att så ivrigt kräva folkomröstning i alla frågor.

Detta kan väl ändå inte vara Birger Schlaugs avsikt?
Herr talman! Problemet är att om vi inte har en folkomröstning efter de steg som EU kan ta när det gäller monetär union och gemensam försvarspolitik kan, om det vill sig olyckligt, rent av den här riksdagen driva oss in i ett system som man egentligen inte har mandat att föra in Sverige i. Jasidan angav inför folkomröstningen mycket tydligt att det inte handlade om något mer. Nu efter folkomröstningen får vi höra att det i själva verket handlade om mycket mer. Jag förstår därför att Widar Andersson som representant för ja-sidan säger att de gamla argumenten måste avslutas. Jag förstår det - ni vill glömma de argument som ni hade före folkomröstningen; det har vi hört redan i dag här i kammaren. Det tycker jag är tragiskt. Widar Andersson kan vara övertygad om att den gröna rörelsen är en förnyare. Det är också därför som det än så länge går litet bättre för den gröna rörelsen. Om du tänker litet längre och släpper dina gamla ideologiska låsningar är du välkommen i den gröna rörelsen, Widar Andersson.
Herr talman! Riksdagen fick ett tydligt besked när svenska folket röstade ja till avtalet om EU. Det var en rak, ärlig och öppen debatt som fördes, Birger Vi var många som kände glädje över beslutet. Mycket talar för att det var strategiskt för Sveriges möjligheter till utveckling av näringsliv och långsiktig tillväxt och för våra möjligheter att fullt ut vara delaktiga i den viktiga framtidsdebatt som Widar Andersson har talat om. Ändå bör analysen av valresultatet mana till eftertanke. I välbärgade delar av landet var entusiasmen stark och valresultatet överväldigande. I glesbygdsområden, i Norrland och i Bergslagen, var tveksamheten så mycket större och valresultatet ofta negativt. Men vad som är än svårare är att motståndet kanske var allra starkast i de stora miljonprogramsområdena, bland många unga arbetslösa, bland lågavlönade kommunalarbetare, bland människor med ringa makt. Vi som tror på samverkan inom EU måste låta den analysen leda till eftertanke. De som röstade nej till EU var inte fåkunniga. De känner en berättigad oro för vad framtiden och det internationaliserade och högteknologiska samhället för med sig. De vet att varje brytningstid i sig kan bära fröet till ökade klassklyftor. Det finns en bred insikt om att vårt land inte kommer till rätta med arbetslösheten om vi inte samverkar med andra, om att kraftfulla insatser i kampen mot arbetslösheten kräver samtidiga insatser av de länder som är oupplösligt sammanlänkade med varandra. Men kommer vi att nå dit? Finns det så mycket av gemensam vilja att rätten till arbete åt alla och kampen mot tvåtredjedelssamhället sätts högst på Europas dagordning? Det finns mycket som har ingett oro: hög arbetslöshet i många EU-länder, konvergenskriterier där inflationen sätts högt men sysselsättningen ännu inte finns med, ökade löneklyftor och stor utslagning i många länder. Många nyliberala politiker, både i och utanför vårt land, anger ofta ökade löneklyftor, urholkad arbetsrätt, försvagade fackföreningar och lågavlönade servicejobb av amerikansk modell som vägen in i framtiden. Mot detta måste vårt land, tillsammans med andra progressiva krafter i Europa, sätta en aktiv sysselsättningspolitik, gemensamma satsningar på kommunikationer och utbildning, stärkta möjligheter för facken att samverka och värnet om en stark offentlig sektor. Först då kan visionen om ett EU för jobbens skull bli verklighet. Många som har röstat nej till EU känner att deras möjligheter att påverka är begränsade, att deras livsvillkor dikteras av unga gossar bakom Reuterskärmar. Det är svårt att övertyga om att deras möjligheter till inflytande blir större om byråkrater och ministrar träffas i slutna rum, utan en bred och öppen debatt om vår gemensamma framtid. Mot slutenhet och otydlighet måste vårt land ställa kravet på en öppen beslutsprocess på den internationella nivån. När vanliga människors vardagsfrågor behandlas på en nivå som tidigare har förbehållits säkerhetspolitik och enkla handelsavtal måste vanliga demokratiska krav ställas på beslutsprocessen. Då skall man inte behöva ha lobbyister placerade i Bryssel för att tidigt få reda på vilka viktiga frågor som diskuteras. Då måste de internationella frågorna ut till diskussion - i studiecirklar, på fackklubbar, i politiska föreningar. Samtidigt måste besluten föras ut från riksdagen till kommuner och landsting, och från kommuner och landsting till bostadsområden, skolor, daghem och alla de sammanhang där medborgarna kan bli delaktiga i samhällsbygget. Många som känt skepsis mot EU-medlemskapet har sett hur en vidgad värld skapat möjligheter för de starka i samhället. De har sett klasskamrater åka till high school i USA, till studier på Sorbonne eller jobb i London men har själva inte haft chansen. Den som har mer skulder än tillgångar känner knappast någon glädje över möjligheterna att satsa kapital utomlands för att slippa skattemyndigheternas insyn eller över vinstmöjligheterna i de utländska kapitalförsäkringarna. Vårt land måste anta utmaningen att forma framtidens Europa på den vanlige löntagarens villkor. Tillsammans med andra måste vi vara med och forma ett utbildningssamhälle som ger ungdomar från olika miljöer likvärdiga villkor när det gäller att ta del av gemensam kunskap. Vi måste kämpa mot kulturklyftorna, som blir allt tydligare i stora delar av landet och världen. Herr talman! Internationell samverkan ger oanade möjligheter till långsiktig fred, stabilitet och välfärd. Vare sig vi är med i EU eller står utanför är vårt öde sammanlänkat med Europas. När vi nu tar steget in i den europeiska gemenskapen måste vi göra det med ansvaret att långsiktigt säkra allas rätt till arbete, allas rätt till delaktighet och allas rätt till gemenskap i det internationella samhället.

Herr talman!

Herr talman! I det betänkande som nu behandlas tar vi moderater upp det förslag som den borgerliga regeringen stod bakom i proposition nr 19. Herr talman! EU-anslutningen kan bli mycket bra för Sverige. Från moderat sida vill jag bara konstatera att vi länge har arbetat för målet att bli fullvärdiga medlemmar i denna gemenskap. När det gäller jordbrukspolitiken, som inte ingick i EES-samarbetet, är det fråga om drastiska förändringar och en helt ny situation. Det råder inget tvivel om att det avtal som framförhandlats under den tidigare borgerliga regeringens ledning skulle skapa nya möjligheter för svensk livsmedelsproduktion. För första gången skulle svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri få chansen att konkurrera på någorlunda lika villkor. Den av EU:s skattebetalare finansierade dumpningen på den svenska marknaden försvinner. Samtidigt ökar möjligheten för lönsam svensk export på den europeiska marknaden. Produktionskostnaderna sjunker genom möjligheten till ett högre och effektivare kapacitetsutnyttjande i såväl jordbruk som livsmedelsindustri. Konsumentpriserna blir lägre samtidigt som konsumenternas köpkraft på sikt kan förväntas öka genom att landet får en stabilare ekonomisk utveckling. Lönsamheten kan för första gången på länge öka också inom jordbruket och landsbygdsnäringarna. Biobränsle och industriråvaruproduktion från jordbruket får en ny chans genom bl.a. EU-trädan. Omställningen från 1990 års jordbrukspolitik kvittas nu mot vissa krav. Systemet i EU-trädan tar över. Åkermarken utnyttjas bättre och landsbygden kan leva och utvecklas. Många arbetstillfällen kan räddas och nya tillkomma. Man kan utan vidare säga att det som är bra för jordbruket och livsmedelsindustrin också är bra för Sverige. Det är samtidigt bra också för de svenska konsumenterna. Svenskt jordbruk och även svensk livsmedelsindustri började se ljusare på framtiden efter många år av osäkerhet och förändringar, ibland med stora kast i jordbrukspolitiken, vilket ofta berott på vilken regering landet haft, vilken förståelse för problemen som funnits och politikens inriktning. 1990 års jordbruks och livsmedelspolitiska beslut syftade till en marknadsanpassning och avreglering av jordbruket. GATT-förhandlingarna som beräknades vara avslutade före 1990 års utgång har först detta år kunnat slutföras, varför avstämningen av stöd och skyddsnivåer först nu kunnat bli möjlig. Detta skapade problem för svenskt jordbruk på grund av att de svenska producentprisnivåerna frystes och exportstöden i princip togs bort. Det blev inte konkurrens på lika villkor, och lönsamheten har pressats hårt under dessa år. Trots allt ökade effektiviteten inom livsmedelsproduktionen i landet. Sektorn är nu ganska väl förberedd inför EU-medlemskapet. Men i och med ansökan om medlemskap i EU rycktes förutsättningarna undan för den grund som 1990 års livsmedelspolitiska beslut vilade på. Det blev nu i stället nödvändigt att anpassa livsmedels och jordbrukspolitiken till vad som gällde inom EU. Den borgerliga regeringen insåg nödvändigheten av detta. Men den socialdemokratiska dåvarande oppositionen satte ständigt käppar i hjulet för det nödvändiga förändringsarbetet. Man insåg inte eller ville inte inse att svenskt lantbruk och svensk livsmedelsindustri nu stod inför drastiska förändringar. Vi skulle lämna inriktningen att i princip endast producera för hemmamarknaden och nu i stället gå ut med våra produkter också på en stor öppen marknad med uppemot 370 miljoner människor och konsumenter. Detta innebar givetvis stora utmaningar, ökad konkurrens på hemmaplan men också chansen för svensk livsmedelsproduktion att få mäta sina krafter på en stor öppen marknad med stora möjligheter för den kvalitetsproduktion som lantbrukare och livsmedelsindustri i landet nu framöver skall kunna marknadsföra. Den borgerliga regeringen lyckades i EU förhandlingarna få till stånd ett bra avtal som i långa stycken, trodde vi, skulle stödjas även av dåvarande opposition - nuvarande regering. De var hela tiden informerade om vad som pågick och var också ofta delaktiga i det som beslutades. Vi visste att den i våras presenterade socialdemokratiska politiken hade en annan inriktning. Den hade ambitionen att minska produktionen och därmed åkerarealen och att inte utnyttja de produktionsresurser som fanns. Vi beklagade detta. Men vi visste också att man hade ambitionen att pressa ner överskotten. Det har ju alla haft. Men detta var en ny situation som nu inträdde. Dock trodde vi, liksom jordbruk och livsmedelsindustri, att alla politiker och partier skulle kunna förena sig inför medlemskapet i EU, när detta väl var ett faktum, kring det som är det bästa för Sverige och för denna näringsgren, inte minst för landsbygden och därmed också för konsumenterna. Nu håller dock den nya, socialdemokratiska regeringen på att urholka innehållet i avtalet och därmed de möjligheter som avtalet skulle ge. Den gamla socialdemokratiska politikens utformning, nu i ny tappning, hotar att utvecklas till ett dråpslag, inte minst mot södra Sveriges möjligheter. Många arbeten hotas på kort men ännu mera på lång sikt, om vi inte lyckas skapa ett konstruktivt och framåtsyftande agerande inom jordbrukspolitiken. Regeringen måste inse sina misstag. Möjligheterna till utökad produktion och nya jobb samt en ny framtidstro håller ju på att äventyras genom den politik som nu lanseras. Jag skall bara som exempel nämna arealersättningarna, LFA-stödet och miljöstödet, där regeringen inte är beredd att utnyttja det vi har förhandlat oss till. Det är djupt beklagligt, för det hade av allt att döma varit en mycket god affär också när det gäller statens ekonomi, om man är beredd att se till helheten. Jag kan nämna att handelsgödsel och växtskyddsmedelsavgifterna ökar, vilket försämrar konkurrenskraften för jordbruket. Avgifterna är inte motiverade från miljöskyddssynpunkt, utan de är en ren skatt och en ren belastning när det gäller konkurrensen med omvärlden. Nya pålagor har aviserats, såsom lagerskatt på socker, nya tunga fastighetsskatter och drivmedelsskatter. Jag kan också nämna prisorterna. Fullständigt onödigt har uppenbarligen den socialdemokratiska regeringen vänt sig till EU och begärt att man bara skall ha fyra prisorter när det gäller att köpa upp spannmål för export. Man var i EU beredd att acceptera de prisorter som den borgerliga regeringen gick in för, nämligen 33 prisorter. Nu, fullständigt i onödan, sänker Socialdemokraterna enligt uppgift ambitionen här. Det innebär i praktiken att de enskilda bönderna får betala högre kostnader för frakter till de få prisorter som blir kvar. Detta har, som sagt, ingen som helst ekonomisk betydelse för statskassan. Men det har betydelse för de enskilda bönderna, som får sämre betalt för sin spannmål. Indirekt drabbar det givetvis också skatteunderlaget och därmed också staten och kommunerna. Man talar om vedskatt, medskatt och ökade arbetsgivaravgifter. Men om man slog samman alla de aviserade åtgärderna med de åtgärder som redan är under beslut, skulle det vid en jämförelse mellan en sydsvensk bonde och de danska bröderna visa sig att den sydsvenske bonden har en konkurrenskraft som per hektar är 1 500-2 000 kronor sämre än danskarnas. Det var ju inte meningen att vi skulle driva jordbrukspolitiken på ett sätt som undergräver möjligheten till konkurrens. Det är alltså också en skattechock som hotar jordbruket och landsbygden. Inser inte ni socialdemokrater att det förslag som nu ligger på riksdagens bord tillsammans med det aviserade håller på att slå ut många producenter och äventyrar de möjligheter som EU-avtalet kan ge? Varför vill ni inte i handling visa vad statsminister Ingvar Carlssons tal om samarbetets regering i regeringsförklaringen är värt? Ni har fortfarande chansen när vi skall rösta. Jag vill gå över litet grand på reservationerna. I reservation nr 10 tas frågorna kring livsmedelspolitiken upp. Det slås också fast att Sverige som medlem i EU skall arbeta för en förenkling och avreglering av den gemensamma jordbrukspolitiken. Det är ett arbete på sikt. För att nå framgång i det arbetet bör Sverige givetvis i ingångsskedet utnyttja de möjligheter som efter förhandlingarna öppnas genom avtalet. Då det gäller reservation nr 11 om arealbidrag vill jag slå fast att dessa s.k. bidrag utgör ersättning för sänkta spannmåls och produktpriser och därför bör benämnas arealersättningar. Det är vad det i verkligheten är frågan om. Vidare borde det därför vara självklart att dessa därför beräknas i relation till spannmålsavkastningen i respektive skördeområde och att skördeområden med avkastning inom ett visst intervall bör tillhöra en och samma klass med en gemensam ersättningsnivå. Det skulle då bli elva klasser med en skillnad på 200 kr mellan klasserna, precis som den borgerliga regeringen har föreslagit i propositionen. Den utjämning över hela landet med endast tre områden som nu föreslås i betänkandet av socialdemokrater och vänsterpartister slår orättvist och bidrar till en kapitalisering av de sämre jordarna i landet, vilka skulle få en prisbild som inte motsvarar avkastningsvärdet. Det kan vara synnerligen farligt på sikt, inte minst när EU börjar sin avreglering. Vad händer då i Norrland och i de områden som har sämre jordar, vid alltför höga värden? Norrländska arrendatorer med stor djurhållning kan t.ex. få mycket svårt att klara sitt arealunderlag om markägarna vill ha tillbaka marken och odla spannmål, som egentligen inte är lämpligt i de områdena. Jag vill också fråga de socialdemokratiska företrädarna här i dag och inte minst jordbruksministern: Vilken nivå kommer arealersättningarna att hamna på? I reservation nr 13 tas frågan upp om kompensation till stärkelseindustrin för de förluster man gör på grund av att man övergångsvis drabbas av en konkurrenssnedvridning. Förlusterna för vid årsskiftet inneliggande lager borde elimineras i enlighet med propositionens förslag. Då det gäller reservation nr 14 föreslår vi en restitution av de avgifter som betalats in för befintligt lager av spannmål och fettvaror per den 1 januari 1995. Vi anser det vara möjligt att därigenom undvika de marknadsstörningar som annars uppkommer vid spekulation inför EU-medlemskapet. Vi delar alltså propositionens uppfattning, då den svenska förmalningsavgiften och fettvaruavgiften nu upphör i och med medlemskapet, och vi beklagar att majoriteten inte ställer upp för detta. I reservation nr 15 tas frågan om mjölkprodukterna upp. Vi fullföljer där propositionens inriktning. Det innebär att mjölkregleringen bör tillämpas så att den medverkar till en nödvändig företagsutveckling som möjliggör en konkurrenskraftig jordbruksnäring. Den skall skapa förutsättningar för en optimal användning av tilldelad landskvot och ge möjligheter för statsmakten att så länge det är nödvändigt styra utvecklingen i den utsträckning som är nödvändig för att uppnå de samhälleliga målsättningarna på området. Vi har alltså en begränsad kvot, och vi måste då acceptera de kortsiktiga problemen därvidlag. Så långt möjligt måste vi också minimera den administrativa handläggningen. Vi anser att de bedömningar som görs i propositionen är ägnade att i stort sett tillgodose de nämnda kriterierna. Den grundläggande principen för fördelning av landskvoten bör vara att leveranskvoten för varje produktionsplats skall motsvara levererad mängd mjölk under något av åren Vi moderater står alltså bakom den borgerliga propositionens förslag även när det gäller fri handel med mjölkkvoterna. Utskottets majoritet gick emellertid emot propositionens förslag. Dock förutsätter jag att då startproblemen med kvotfördelningen övervunnits, för det är vad det är fråga om, skall utvecklingen komma att gå i den riktning som är rimlig mot en fri prisbildning vad gäller mjölkkvoterna. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där det finns moderata namn bland undertecknarna och i övrigt utskottets hemställan. Vidare yrkar jag avslag på övriga reservationer.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till reservationerna 10, 11, 13, 14 och 15 i utrikesutskottets betänkande nr 5 och i övrigt bifall till den del som berör miljö och jordbruksmomenten samt avslag på övriga reservationer. Herr talman! Jag skall börja med att titta litet närmare på vad Birger Schlaug egentligen har stått och sagt här tidigare i debatten om miljöfrågorna. Vi har ju talats vid Birger Schlaug och jag om dessa frågor från tid till annan inför folkomröstningen. Jag kan hålla med Widar Andersson att man till slut blir litet trött, inte på debatten men på Birger Schlaugs resonemang. Herr talman! Birger Schlaug har inte förstått att EU har förändrats sedan dess tillkomst. EU är i dag en organisation som förmår att med kraft hantera miljöfrågor. Det är inte optimalt. Det finns mycket att göra, mycket att lägga till i arbetet och mycket att göra bättre. Men EU är en organisation som har byggt ett system som förmår att ta tag i miljöfrågorna med den nödvändiga strängheten. Miljöfrågorna måste ha en sträng gemensam internationell hantering om man skall klara av dem. Detta har nu - jag höll på att säga naturligtvis - Birger Schlaug missat. Han beskyller länder i EU för att inte vilja hantera miljöfrågorna. Sanningen är att man inte kan säga att Tyskland, Holland eller Danmark som länder skulle vara sämre än Sverige i miljöarbetet. Det är skillnad i prioriteringen men inte skillnad i ambitionerna. Den fråga som Birger Schlaug ville tala särskilt om var kärnkraftsfrågan. Jag hör till dem som gärna pratar kärnkraft, även med Birger Schlaug. Men han gör inte sanna och korrekta jämförelser. När Sverige nu kommer med i EU kommer Sverige att vara kärnkraftshöken i EU. Så är det. Vi kommer möjligen vid sidan av Frankrike att vara det land som per capita har mest kärnkraft. Det är bara sex av EU:s nuvarande tolv länder som över huvud taget har kärnkraft. Ett land som Italien har haft en folkomröstning, och till skillnad från i Sverige så följer man sina folkomröstningar. Man har alltså avvecklat kärnkraften i Italien. Det är någonting som inte ofta framskymtar i det som tidigare var nej-sidans material och resonemang. Danmark har i realiteten förbjudit kärnkraft. Ett land som Tyskland ställer stränga ansvarskrav på kärnkraften. Frankrike säger: Vi kommer i Frankrike aldrig att tillåta förvaring av utbränt kärnbränsle från andra länder. Nu försöker Birger Schlaug göra troligt att dessa länder på något sätt skulle medverka till att göra kärnkraften i Sverige till något bestående. Detta skulle ligga i grunden för att Sverige skulle behöva driva krav gentemot Euroatom och annat kärnkraftsarbete i Jag tycker att vi skall driva krav när det gäller kärnkraftsarbetet även i Euroatom.Men låt oss ta ett exempel. Euratom har till uppgift att driva på användningen av kärnkraft i medlemsländerna. De har inte lyckats med hälften av medlemsländerna. De kommer aldrig att skaffa sig kärnkraft, och de som har kärnkraft avvecklar. Man kan väl litet försiktigt säga att Euratom inte är något direkt levande framgångsrikt organ att vara rädd för i EU. Birger Schlaug pekar på att vi skulle tvingas att bromsa vårt arbete i EU. Det kommer inte att bli så. Av egen erfarenhet kan jag nämna att mycket av idégivningen till det kretsloppsarbete vi i Centern bedrivit i det politiska arbetet under de gångna åren kommer inte minst från Tyskland. Där har man kommit långt när det gäller delar av det arbetet. Gentekniken är en viktig miljöfråga. Där ligger EU och många EU-länder fortfarande före Sverige. Detta vet Birger Schlaug, men han talar inte gärna om det. Det kanske märkligaste med Birger Schlaugs resonemang är att han hänvisar till Greenpeace, Erika Bjerström, Worldwatch och självklart till Åsa Domeij när det gäller att bedöma det svenska miljöarbetet. Om han trodde litet mer på sig själv skulle han kanske göra en egen bedömning och inte bara hänvisa till andra. Han kanske skulle kunna göra en bedömning av vad han tror om det svenska arbetet i EU. Kommer han att medverka till att det svenska arbetet i EU kommer att vara kraftfullt på miljöområdet? Herr talman! Låt mig säga några ord om ekonomin i folkomröstningen. Jag tillhör ju dem som gillar folkomröstningar. Jag tycker att det är bra med folkomröstningar. Jag tycker gott man kan redovisa var man har fått pengar ifrån. Jag medverkade själv i en organisation som heter Nätverk för Europa tillsammans med Marit Pålsson och andra. Vi hade representanter med från alla partier, alla miljöorganisationer och många fackliga organisationer. Jag är beredd att ställa upp med bokföring och redovisning av inkomstkällor om Birger Schlaug kan göra något liknande med de organisationer han representerar. Jag tycker att den tid har kommit då vi, som Widar Andersson säger, kan lämna de litet nattståndna argumenten bakom oss och se vilka möjligheter, förutsättningar och engagemang vi har i vårt fortsatta arbete i EU. Det leder naturligtvis över till en annan vital del av EU-arbetet vid sidan av miljön, nämligen jordbruket. Jag skall på en gång säga att jag tillhör dem som tycker att en balanserad, sund och fungerande marknadsekonomi har många fördelar. I en sund marknadsekonomi sker prisbildningen med utgångspunkt från utbud och efterfrågan på ett sunt sätt. Men det fungerar inte på alla värden. Det fungerar t.ex. inte på alla värden på miljöområdet. Det fungerar inte på de värden vi vill värna i ett svenskt landskap. Detta har man insett även i andra länder. Det är därför EU också har, vid sidan av en del stödformer som vi kan diskutera - det skall jag gärna medverka till - insett värdet av att ge stöd till en del verksamheter på jordbrukets och landsbygdens område. Vi delar den inställningen. Där har vi lyckats få en del i det europeiska utrymmet i EU. Nu ser vi att den socialdemokratiska regeringen signalerar, och även skrider till verket med, att avstå ifrån de förhandlingsresultat vi har åstadkommit. Man avstår ifrån att skydda de svenska miljö-, landskapsoch existensvärdena i det svenska landskapet och det svenska jordbruket. Man avstår ifrån det av någon kortsiktigt snöd budgetteknisk bedömning. Herr talman! Vi hör ju ändå hit upp till Stockholm hur de skrattar i Bryssel åt att man kan bete sig på det här sättet. Man åstadkommer ett bra avtal och avstår sedan från att utnyttja det. Det är i det läget som socialdemokraterna och också den härifrån gångne Johan Lönnroth i Vänsterpartiet befinner sig. Jag tyckte att jag tidigare hörde Roy Ottosson i Miljöpartiet föra ett liknande resonemang. Nu skall de som, för att citera Johan Lönnroth, skrikit högst stå för notan. Det är ett lustigt resonemang. Det skulle innebära att de som engagerat sig mest i en folkomröstning, varit tydligast och tagit ansvar för att driva en rejäl debatt sedan skall stå för kostnaderna av resultatet. Man skulle kunna flytta över det till en tidigare folkomröstning som vi haft, nämligen den om kärnkraften. Där utgår jag ifrån att Roy Ottosson och Johan Lönnroth var på samma sida som jag. Låt oss göra det tankeexperimentet att vi som ville avveckla kärnkraften skulle ha vunnit på den tiden. Tänk om det hade inneburit några restriktioner i elanvändningen - jag skall skynda mig att säga att jag inte tror det. Men om det hade gjort det, skulle dessa restriktioner då enbart riktats mot oss som stod på den sida som ville avveckla kärnkraften. Det är ju ett absurt resonemang. Det svenska medlemskapet i EU är ju ett gemensamt svenskt engagemang. Nu präglas det material som socialdemokraterna, regeringen och utskottsmajoriteten har redovisat av att avstå från att utnyttja förhandlingsresultatet. Man vill avstå från det på ett brutalt sätt. Det drabbar grupper i jordbruket på ett systematiskt sätt, kan man nästan säga. Låt oss ta mjölkbönderna som exempel. Om utskottsmajoriteten blir gällande får de en fullständigt orättvis tilldelning av det som kallas mjölkkvoter. Samtidigt drabbas de som engagerat sig i sjukdomsbekämpning, miljöåtgärder och liknande hårdast genom det system socialdemokraterna nu vill införa. Med andra handen är regeringen på väg att plocka bort det nödvändiga stödet till avbytartjänsterna i jordbruket. Detta drabbar på flera sätt samma grupper. Man vill uppenbarligen att dessa grupper skall betala. Det är en orimlig situation. Herr talman! Det finns några saker i utskottsbetänkandet som visar att vi lyckats uppnå en del goda resultat. Det finns ett uttalande om en fortsatt sockerproduktion på Gotland, för att ta ett exempel. Det är ett bra resultat. Jag skulle vilja fråga jordbruksministern om hon instämmer i uttalandet om sockerproduktionen fullt ut och om också är beredd att aktivt medverka till att just produktionen, dvs. sockerbruket som utskottet inte uttalar sig om, blir kvar på Gotland. Jag tror att vårt uttalande här kommer att kräva ett ansvar och ett fortsatt engagemang i den frågan. Om jordbruksministern delar den uppfattningen tror jag att än mer är vunnet. Herr talman! Jag skulle vilja ställa en annan fråga till jordbruksministern. Nu har vi fått ett material delat i två betänkanden och debatt i flera dagar. Låt mig sammanfatta frågeställningen till jordbruksministern. Är jordbruksministern beredd att fullt ut utnyttja avtalet? Det är den enkla frågan. Vill jordbruksministern fullt ut utnyttja det avtal som Sverige har uppnått med EU nu vid förhandlingarna om vårt medlemskap? Många befarar att den frågan har ett negativt svar. Jag tror att många skulle bli mycket tryggare i den fortsatta verksamheten om de kunde få klarhet redan i dag. Den tredje frågan jag skulle vilja ställa riktar sig närmast till Vänsterpartiet, herr talman. Vänsterpartiet styr icke jordbrukspolitiken, men har uppenbarligen ett avgörande inflytande på det socialdemokratiska beteendet. Min fråga till Vänsterpartiets representant blir närmast: Det framgår inte hur man har tänkt sig att utnyttja avtalet. Har Vänsterpartiet några siffror att ge oss i dag? Talarstolen blir ju snart Vänsterpartiets. Ge oss svaret på det som många undrar över! Vad ligger det för substans bakom de dunkla skrivningar som man har ägnat sig åt tillsammans med Socialdemokraterna? Herr talman! Jag skall sluta med att säga att det är uppenbart att det inte bara är i Bryssel som jordbruksministern åker vilse utan också på vägen dit. Hon förmår inte att på Sveriges vägnar ta tillvara resultatet av det framförhandlade avtalet. Jag har svårt att förstå skälen till det.

Herr talman! Jag tackar Lennart Daléus för att han svarade på mina frågor och kommenterade mitt inlägg. Jag uppfattade dessutom att det finns skäl att tacka Lennart Daléus för hans syn på vikten av att redovisa hur mycket pengar ja-sidan har haft inför folkomröstningen. Jag tar för givet att Lennart Daléus och Centern ställer sig bakom ett krav på en kommission som granskar detta. Vi kanske t.o.m. kan få en majoritet för det i Sveriges riksdag, vilket kan vara bra inför en eventuell ny folkomröstning. Jag tror att både Lennart Daléus och jag vill ha en ny folkomröstning efter regeringsförhandlingarna 1997 Lennart Daléus tycker att det är konstigt att jag kritiserar EU ur ett miljöperspektiv och att jag bara lutar mig mot miljörörelsen - Naturskyddsföreningen, Jordens vänner och andra - och inte kommer med något eget. Men det kan vara ganska bra ibland att luta sig mot ideella organisationer som står för miljörörelsens idéer. Det kan ibland vara bättre att luta sig mot dem än mot Svenska arbetsgivareföreningen och Industriförbundet. Det trodde jag att Lennart Daléus också tyckte. Dessutom är det ingen slump att en ganska enig miljörörelse har varit negativ till ett svenskt medlemskap i EU. Det finns vissa regler inom EU som är bra för miljön. Sveriges riksdag har t.ex. äntligen tvingats anta miljökvalitetsnormer. Det är jättebra. Det försökte vi få igenom när vi satt här förra gången, men det lyckades inte. Totalt sett finns det alltför mycket inom EU:s regelverk som dämpar miljöutvecklingen. Det finns en miljögaranti, som det kallas, som inte är någon miljögaranti utan en prövningsrätt. Att man inte har haft den generella rätten att gå före och ställa hårdare krav på olika produkter är ett stort problem. Att man inför maximikrav på återvinning av förpackningar är ett uppenbart problem. Det är ett uppenbart problem att man tvingas ta steg tillbaka. Jag skulle vilja fråga Lennart Daléus om han tycker att det är rimligt att man skall ha en generell rätt att gå före och varför han i så fall inte ansluter sig till reservation nr 9. Så till kärnkraften. Lennart Daléus säger att Euratom är en tandlös organisation. Det är det, och därför bör den avvecklas. Men problemet är att Euratom har en uppgift som inte är speciellt bra nu, när Östeuropa vill ha pengar till att utveckla sin kärnkraft. Euratom har till uppgift att förmedla lån till nya kärnkraftverk. Här finns risken att kärnkraften byggs ut i Östeuropa med hjälp av lån som förmedlas via Euratom.
Herr talman! Jag har inget emot att man hänvisar till olika organisationer på miljöområdet. Det är ett sätt att försöka bygga under sin trovärdighet. Men det nyttar inte mycket till när de som sitter här i kammaren och andra som lyssnar på debatten inte kan vara säkra på om det som sägs om dessa organisationer och deras uttalanden är riktigt. Så är t.ex. fallet med Naturskyddsföreningen. Det var en glidning där. Det verkar som om Naturskyddsföreningen skulle stå bakom ett nej till EU. Det är inte på det sättet. Naturskyddsföreningen har inte uttalat sig så. Ett resonemang som har förts tidigare om vad World Watch har sagt om svensk miljöpolitik är helt enkelt inte sant, för att ta några exempel. Det hänvisas till personer. Det är en prioritering vilka man väljer att tro på. Som många i kammaren är medvetna om finns det även väl ansedda företrädare för miljörörelsen som har valt att framför allt av miljöskäl rent av säga ja till EU. Det är riktigt att det finns begränsningar i EU:s regelverk och att det måste förbättras. Det var nog en av de första punkter jag tryckte på i mitt anförande. Men poängen är att vi genom att förbättra regelverket och göra det starkt skaffar oss möjligheter att hantera de stora miljöproblemen i dag och för den delen också morgondagens. Jag tycker att det är litet kortsynt att angripa skillnader i prioriteringar mellan länder eller mellan Sverige och EU och ta det som grund för att försöka döma ut det dynamiska i EU:s regelverk. Det är litet dålig fantasi att inte kunna inse att det finns länder i Europa som är med i EU och som har haft andra förutsättningar än Sverige att tidigt bygga upp en offensiv och stark miljöpolitik. Det är genom att vara med som vi får möjlighet att skapa ett gemensamt arbete med de länderna och, om man så vill, lyfta de länderna i deras konkreta miljöarbete. Det är klart att jag kan hitta skrivningar om Euratom som jag tycker är inte bara dåliga utan direkt tokiga. Men om jag jämför Euratom med kraften och styrkan hos IAEA, FN:s motsvarande organ på atomenergiområdet, framstår Euratom som tandlöst. Nu har vi dessutom lyckats skaffa oss skrivningar som innebär att Sverige uppenbart kan föra en kärnkraftspolitik som jag hoppas ligger i linje med vad Birger Schlaug och jag anser. Det tycker jag att vi skall utnyttja. Vi skall kanske inte hemfalla till prehistoriska resonemang som hörde hemma före folkomröstningen.
Herr talman! Vi från nej-sidan får ofta höra att vi inte skall hänvisa till vad ja-sidan sade före folkomröstningen. Jag tycker att det är värt att göra det ändå. Löften är till för att uppfyllas. Det är bra att Lennart Daléus nu erkänner att det finns vissa avgörande problem med Euratom, t.ex. att Euratom har möjlighet att förmedla pengar till nya kärnkraftverk som byggs i Östeuropa. Där finns ett skäl. Jag tycker att det är ett gemensamt intresse hos Lennart Daléus och mig att helt enkelt försöka stoppa detta avtal. Mitt inlägg gick ut på att angripa de nästan lyriska skrivningar som finns i betänkandet när det gäller EU och miljön. Jag finner inte något underlag för så pass lyriska formuleringar. Lennart Daléus pratar om dynamiska regelverk. Men sådana måste naturligtvis innebära att man inte lägger tak på utvecklingen. Problemet är att man med EU:s dynamiska regelverk, som Lennart Daléus uttrycker det, lägger tak på för vissa länder. De får inte gå före. Danmark blir det första landet som nu drabbas mera rejält. Lennart Daléus säger att vi skall se framåt. Det tycker jag också. Det är därför jag blir litet besviken och nästan besvärad av att Lennart Daléus, som miljöengagerad människa, inte ställer upp på de reservationer som bl.a. Miljöpartiet står för. Om Lennart Daléus och Centern hade gjort det, hade det visat att ni tar miljöfrågan på allvar också i EU sammanhang. Vi vill flytta fram positionerna.
Herr talman! Jag blir litet trött på att höra Birger Schlaugs bedömning av vilka slutsatser mitt engagemang skulle leda till. Jag drar gärna slutsatserna av mitt miljöengagemang själv. Jag drog tidigare helt andra slutsatser än Birger Schlaug. Det är det som återkommer nu i mina ståndpunkter. Det gäller synen på miljöfrågorna och deras utveckling, på vilka instrument som behövs för att hantera dem. Min bestämda övertygelse är att det behövs ett strängt gemensamt regelverk på övernationell nivå för att hantera många av de svåra gränsöverskridande miljöfrågorna. I ett sådant samarbete finns också ett visst mått av, låt oss kalla det tvång neråt. Jag lever med det. Det finns ett tvång om ett gemensamt arbete som för en del, mycket ambitiösa länder, kan uppfattas som restriktioner. Men om bara de restriktionerna kan begränsas finns en frihet att gå före i mycket av miljöarbetet. Jag tycker att så oändligt mycket mer då är vunnet, med det gemensamma stränga arbetet. Det må gälla luftföroreningar och andra gränsöverskridande problem. Birger Schlaug vill inte heller i denna debatt förstå den synen. Med nålsticksmetoden försöker han ge sig på de detaljer i EU:s, och numera Sveriges, syn på miljöarbete som han och Miljöpartiet inte förstår. Man har svårt att acceptera att det gemensamma arbetet måste vara det mest framgångsrika. Det här kommer vi säkert att få debattera flera gånger. Men jag tror att det ändå kommer att vara vår grundsyn på det gemensamma arbetet i EU som kommer att återspegla sig i debatten. Där har vi så uppenbart olika ståndpunkter. Jag ser många problem med vårt kommande EU medlemskap på miljöområdet, men jag ser oändligt mycket större möjligheter. Jag tycker att det är de möjligheterna vi skall utnyttja.
Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till de reservationer där Folkpartiet finns med, och i övrigt till jordbruksutskottets yttrande i detta ärende. Herr talman! Vi skall här i kammaren i dag avgöra jordbrukspolitikens spelregler för lång tid framöver. Svensk jordbrukspolitik måste syfta till att Sverige skall ha konkurrenskraftiga jordbruksföretag, att konsumenterna får tillgång till livsmedel av god kvalitet, att vi kan ge förutsättningar för öppna landskap och att vi kan värna miljön. Nu har svenska folket röstat ja till EU, och Sverige träder vid årsskiftet in som medlem. Därmed gäller EU:s jordbrukspolitik och det avtal vi har lyckats framförhandla från Sveriges sida. För jordbrukarna i Sverige blir det en tango: två steg fram och ett steg bak. 1990 bestämde riksdagen att avreglera jordbruket i Sverige, men bara några månader senare lämnades en ansökan om EU medlemskap in. Alla var då väl medvetna om konsekvenserna för jordbrukets del. Ett EU medlemskap innebar ju att vi skulle återgå till ett mer reglerat system. Jag vill understryka det. I den debatt som har förts under en längre tid när det gäller jordbruket och EU har man kunnat få uppfattningen att vi inte var medvetna om detta. Nu har vi med avtalet och medlemskapet givit svenska livsmedelsproducenter samma villkor som deras europeiska konkurrenter. Det är bra, för det var ett av skälen till att svenska bönder i allmänhet var mycket positivt inställda till EU-medlemskapet. Det EU-avtal som framförhandlades av den förra regeringen var en helhet för svensk livsmedelsproduktion. Nu ser vi hur förslaget urholkas bit för bit. I viktiga delar har regeringen nu lämnat avtalet. Jag tror att det finns en bred enighet hos politiker från olika partier och svenska lantbrukare om att EU:s jordbrukspolitik måste förändras på sikt. Det är bara som medlemmar i EU som vi kan åstadkomma detta. Det är som medlemmar vi skall göra det. Det socialdemokraterna föreslår nu - det vi diskuterar i dag - är inte en långsiktig avreglering av EU:s jordbrukspolitik. Det handlar om att vilja försämra den ersättning som vi har förhandlat oss fram till för att få likvärdig konkurrens mellan jordbruksföretagen när vi blir medlemmar. Vi skulle konkurrera med våra EU-kompisar på lika villkor. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har i flera av de diskussioner vi har haft sagt att de valt att skjuta på miljöstödet och LFA-stödet. Varför tycker inte s och v att öppna landskap är viktigt? Varför ger ni inte ekologisk odling och miljövänligt jordbruk en stark prioritet? Helheten i avtalet - att Sveriges lantbruk skall finnas i hela Sverige - är ingen prioriterad fråga för er i de förslag som nu gäller. Det har ni visat genom att ni har kommit överens om att sänka ersättningen i strukturfonderna för landsbygdsutvecklingen. Den förra regeringen hade framförhandlat en ersättning som låg på 640 miljoner. Den är nu halverad och flyttad till andra åtgärder. Landsbygdsutveckling och landsbygdens folk är för er bara en spillra som man inte behöver räkna med. Jag är övertygad om att ni gör en felbedömning. De kommuner som finns i mitt eget hemlän är beroende av små företag. Jordbruksföretag i Sverige är små företag i dag. Det finns inga baroner, utan det är små och medelstora företag vi pratar om när vi pratar om jordbrukspolitik i Sverige. Att inte fullt ut utnyttja möjligheten till framförhandlade miljöstöd och stöd till mindre gynnade områden tycker jag är tokigt, eftersom syftet är att minska jordbruksproduktionen, bidra till bättre miljö och medverka till en skälig inkomst för jordbrukarna. Ersättningen skulle ju grundas på den inkomst jordbruksföretaget förlorat till följd av de åtgärder som var förenliga med skyddet av miljön och bevarandet av kulturlandskapet. Är vårdandet av änglamarken ingenting värt? För alla dem som valt att bo på landsbygden är det värdefulla insatser. Det är inte bara bönder och lantbrukare som bor på landsbygden. 58 % av dem som bor på landsbygden är människor som pendlar dit, som sätter värde på landsbygden och som visar lojalitet mot landsbygdsföretagen i Sverige. Jag tror att ni gör en stor missbedömning när ni tror att man kan slå mot landsbygden på det här sättet. Vill man att hela Sverige skall leva måste man också satsa på det som är grunden och botten i landsbygdsutvecklingen i Sverige. Det är landsbygdsföretagen. Inte heller när det gäller arealersättningen vill regeringen följa den tidigare inriktningen. Ingvar Eriksson var inne på det förut. Det var en ersättning som skulle stå i relation till de lägre priser i de olika områdena som man hade bestämt sig för i den förra regeringens avtal. Nu vill ni utjämna arealersättningen för att gynna jordbruket i norra Sverige och i skogsbygderna. Kan det vara bra i ett område som är baserat på vall och betesproduktion? Varför skall man stimulera spannmålsproduktion i dessa bygder? Herr talman! Sverige fick i förhandlingarna en mjölkkvot på 3,3 miljoner ton. Det motsvarar ungefär 1993 års produktion. Den grundläggande principen för fördelningen var i avtalet att leveranskvoten skulle motsvara levererad mängd mjölk under något av åren 1991, 1992 eller 1993. Man skulle välja ett år, och så skulle man göra en reducering med 3 %. Det förhållandet har nu regeringen ändrat i det förslag som ligger framme. Man föreslår i stället ett genomsnitt av mängden levererad mjölk under 1991, 1992 och 1993. Det leder naturligtvis till ett annat resultat. Regeringen hävdar att man vill ha en större kvot kvar att fördela till andra insatser inom mjölkproduktionen. Man hävdar också att det är fråga om spekulation i mjölkkvotsystemet och att det är oacceptabelt. Det är naturligtvis en bedömningsfråga. Man bör komma ihåg att de första signalerna om EU-medlemskap kom hösten 1990 från Socialdemokraterna. Det var samma regeringsparti som den 1 juli lämnade in ansökan om svenskt medlemskap. Innebär detta att mjölkkvoterna egentligen borde fördelas efter de leveranser som skedde 1990? Herr talman! Utskottet har i sitt yttrande ställt sig bakom ett administrativt system vid kvotfördelning. Jag vill ändå uttrycka en skepsis från Folkpartiets sida. Ingvar Eriksson gjorde samma sak i sitt uttalande. Jag har inte hört honom säga det i utskottet. Det kanske hade varit bra, därför att då hade vi kunnat göra ett yttrande. I den förra regeringens förslag bedömdes att ett system med fri handel av kvoter låg i konsumenternas intresse. Det fanns en bred enighet i frågan. Folkpartiet anser fortfarande att en fri handel inom de tre regionerna, som föreslagits, hade varit ett intressant inslag i ett för övrigt väldigt reglerat system. Nu finns ingen majoritet för det. Jag upplevde att ingen av de forna regeringskamraterna stod kvar vid den åsikten. Herr talman! Jag vill dock understryka i detta sammanhang att Folkpartiet aldrig haft en tanke på att Sveriges bönder skulle köpa mjölkvoter i första ledet från staten. Jag vill undanröja den missuppfattningen. Till slut, herr talman! Att inte utnyttja EU-avtalet är orimligt i sig. Men att dessutom belasta jordbrukarna med höjda skatter för att finansiera EU avgiften är stötande. Det är inga baroner vi talar om, utan det är till största delen fråga om små och medelstora företag. I Skaraborgs län har vi i dag 7 300 lantbruksföretag, och vi har 20 000 anställda i livsmedelsindustrin. Vi har i länet varje år exportintäkter på 1,5 miljarder från livsmedelsnäringen. Jag vill påstå att det här är en av de viktigaste näringsgrenarna i Skaraborgs län för att vi där skall ha en framtid. Jag vill också understryka att det beslut som vi kommer att fatta i dag och under de närmaste dagarna när vi skall debattera andra frågor på jordbrukets område handlar om framtiden för livsmedelsarbetarna, för bönderna och för landsbygden i Skaraborgs län och i hela landet. Om Socialdemokraternas avsteg från EU-avtalet plus skatter och avgifter får majoritet här i kammaren vill jag påstå att då hotas jobben för många jordbruksföretag, livsmedelsarbetare och alla dem som är sysselsatta runt jordbruket. Målet måste vara att som medlemmar i EU kunna påverka EU:s jordbrukspolitik, självfallet i riktning mot en avreglering. Men vi måste göra det gemensamt - vi måste få en möjlighet att tillsammans göra det. Vi kan inte ensamma påverka detta. Låt jordbruket få en chans! Inse att svenskt lantbruk är en tillgång för Sverige. Jag skall avsluta mitt anförande med att berätta att det i söndags ringde en äldre man till mig - han är över 80 år och har varit lantbrukare i hela sitt liv. Han sade:"Eva, varför blev det inte som vi sa att det skulle?"

Herr talman! Eva Eriksson tog upp frågan om prisbildningen på mjölkkvoterna. Eftersom hon inte var närvarande i utskottet den dagen vill jag erinra om att vi förde fram detta yrkande men att vi inte fick majoritet för det. Det var därför som jag framhöll att majoriteten bestämde att det skulle vara ett administrativt fastprissystem. Jag utgår från att det - när de inledande problemen med kvotfördelningen, som är besvärliga, blivit avklarade - är naturligt att det på sikt blir en fri prisbildning.

Herr talman! Det sätt som vi i den industrialiserade delen av världen hanterar miljöfrågor på kommer i det långa loppet att vara avgörande för hela mänsklighetens överlevnad. Det råder förvisso delade meningar om vilken roll EU kan komma att spela för att ändra utvecklingen i en långsiktigt hållbar riktning. Min uppfattning, som delas av många inom miljörörelsen - dock inte av Lennart Daléus -, är att EU såsom dess utveckling sett ut hittills och såsom den beskrivs i Maastrichtfördraget inte kommer att kunna spela en progressiv roll för globalt uthållig utveckling. Sveriges förhandlingsresultat, som inte gett oss ett enda permanent undantag på miljöområdet, talar ett tydligt språk. EU:s egna prognoser om bl.a. ökade transporter, och trögheten att åstadkomma bindande positiva förändringar är andra negativa signaler. Principen om varors fria rörlighet är hela tiden överordnad, och den s.k. miljögarantin i Maastrichtfördragets artikel 100a.4 har ju ännu inte godkänts av EG-domstolen när det gäller Tysklands förbud mot pentaklorfenol. Nu har vi röstat och skall bli medlemmar i EU. Jag hoppas och tror att Sverige där skall kunna påverka EU i positiv riktning. Det är oerhört viktigt att Sverige och andra länder skall kunna gå före med strängare miljöregler. Detta har vi lyft fram i reservation 9, som jag yrkar bifall till. Ett område som också är viktigt ur miljösynpunkt är jordbruket och livsmedelsindustrin. Inte heller där har EU varit föregångare. EU:s jordbrukspolitik kallas ofta pervers, och från den 1 januari skall vi alltså anpassa den svenska jordbrukspolitiken till EU:s. Det blir en återgång till ett genombyråkratiserat, detaljreglerat och centralstyrt jordbruk med stödformer som i EU har lett till överproduktion, dumpade priser på världsmarknaden, marknadsregleringar som gynnar den inhemska produktionen och förhindrar en rättvis världshandel. Mer än hälften av EU:s budget används i dag inom jordbrukssektorn. Det betyder också att det är EU:s jordbrukspolitik som i dag är det största hindret för en anslutning av länderna i östra Europa. Att detta inte håller i längden är alla införstådda med, men ingen tycks vilja börja göra någonting åt det. Besluten i GATT:s Uruguayrunda innebär också att EU har förbundit sig att sänka sina gränsskydd med i genomsnitt 36 % med början 1995. Hur det skall åstadkommas återstår att se. Det har visat sig vara mycket svårt att få till stånd förändringar i EU:s jordbrukspolitik. I dag kan vi t.ex. läsa i tidningen om hur jordbruksministrarna misslyckats med det man tycka är en ganska liten och enkel fråga, nämligen att begränsa transporttiderna för djurtransporter inom EU. Detta är en viktig djurskyddsaspekt, där jag vill ge vår jordbruksminister stöd till att ensidigt införa begränsningar för svensk del. Det är alltså till denna trögrörliga, dyra och centralstyrda koloss som svenskt jordbruk skall anpassas. Vårt svenska jordbruk med sina knappt 60 000 anställda, vilket motsvarar ca 1,5 % av de förvärvsarbetande i Sverige, är på väg att bli världens renaste jordbruk - om man får tro reklamkampanjerna. Vi skall nu återgå till en modell som vi i stor enighet lämnade genom 1990 års livsmedelspolitiska beslut. Hur det skall gå till. Vilka villkor som skall gälla och vilka förändringar vi skall arbeta för att åstadkomma i EU tål båda att diskuteras och följas upp mycket noggrant. Jag vill poängtera att jag tror att detta är en långt svårare krångligare process än vad som har framgått av tidigare anföranden. Det gäller också - åtminstone för oss i Vänsterpartiet - att göra en helhetsbedömning, där jordbruksnäringen sätts in i sitt samhällsperspektiv. Jag kan inte låta bli att fascineras av den iver med vilken företrädarna för de borgerliga partierna tidigare i dag har kastat sig in i den här EU anpassningsprocessen, ivrigt påhejade av svensk politiks största lobbyorganisation, LRF. Den marknadsanpassning och avreglering som de här partierna förhärligar i andra sammanhang lyser med sin frånvaro när det gäller jordbruket. Det är som det bara skulle handla om att kapa åt sig så mycket som möjligt av EU:s olika stöd till jordbruket utan att ifrågasätta konsekvenserna i ett vidare perspektiv. Är det ett jordbruk så som det ser ut i EU som vi vill ha i Sverige? Hur långt skall vi ställa upp på de globala orättvisor som den dumpade världsmarknaden skapar? Kan vi använda EU:s modell till att ändå styra mot våra mål? Och hur skall vi jobba för att styra EU:s jordbrukspolitik i en riktning som vi vill ha? När man lyssnade på de borgerliga talarna tidigare i debatten kom jag att tänka på en text i Staffans Stollar: "Bönderna har alltid otur - i år fick de för mycket potatis." De två huvudfrågor som vi debatterar i dag när det gäller jordbruket är dels de arealstöd som finansieras till 100 % av EU:s garantifond - i huvudsak gäller det spannmål, oljeväxter och proteingrödor - dels mjölkkvoterna. I båda fallen gäller det hur vi skall tillämpa de framförhandlade kvoterna. Lennart Daléus frågade mig tidigare om vi kan presentera siffror och substans bakom våra överenskommelser med Socialdemokraterna. Såvitt jag förstår har vi två debatter när det gäller jordbruket. I dag skall vi i första hand tala om arealstöden och mjölkkvoterna. Övriga frågor kommer upp på fredag, och Lennart Daléus vet mycket väl att det där hänvisas till den kommande budgetpropositionen. Det finns också anledning att ifrågasätta de siffror som redovisades i den förra regeringens proposition nr 19. Ett antal telefonsamtal som jag har haft visar att de där siffrorna inte alls är så säkra. Så där mycket pengar blir det nog inte - i varje fall inte första året; det går att skära litet här och litet där. Den diskussion som handlar om siffror får vi återkomma till vid behandlingen av budgetpropositionen. Med tanke på det intresse som vi i Vänsterpartiet har mötts av i dessa jordbruksdiskussioner kan det inte vara svårt för oss att få stöd för bra förslag i jordbrukspolitiken, oavsett vilket parti som det gäller. Jag har aldrig tidigare erfarit maken till den uppvaktning som vi nu har beståtts. Också Eva Eriksson tog upp miljöstödet och LFA stödet, som vi likaledes skall diskutera på fredag. Det är roligt att lyssna på Eva Eriksson. Hon talar som en god centerpartist, vilket kanske har att göra med att hon kommer från Skaraborgs län. Dagens diskussion gäller huvudsakligen arealstödet och mjölkkvoterna. Vi har genom förhandlingar fått en basareal för spannmål om 1,8 miljoner hektar, vilket är cirka två tredjedelar av den totala åkerarealen. Vi har dessutom fått en nationell mjölkkvot om 3,3 miljoner ton, vilket ligger något under den mängd mjölk som enligt beräkningarna kommer att produceras under 1994. Ingvar Eriksson menade tidigare att vi skall utöka produktionen, men hur stämmer det med mjölkkvoten? Han sade också att det som är bra för jordbruket är bra för Sverige. Man kan då undra om det är bra med precis 3,2 miljoner ton mjölk för jordbruket och för Sverige. 2 000 kr per hektar. Vi har från Vänsterpartiet förordat att det för arealstödet skulle finnas bara en enda region. Det gjorde vi mot bakgrund av att det produceras ett överskott av spannmål i Sverige liksom i EU. Att ha endast en region skulle enligt vår mening ge ett lägre incitament för fortsatt överskottsproduktion. Vi har med socialdemokraterna enats om att ha tre nivåer för spannmålsstödet. Jag är litet förvånad över att Miljöpartiet inte har kunnat ställa sig bakom det. Det gäller ändock färre nivåer än elva. När det gäller mjölkkvoterna vill jag först påpeka att den stora svårigheten ligger i själva medlemskapet. Medlemskapet gör att vi inte själva kan avgöra hur mycket mjölk vi vill producera. Vi har fått en kvot framförhandlad - punkt och slut. Den kvoten ligger under den mängd mjölk som vi kommer att producera i år, 1994. Det betyder att några av dagens mjölkproducenter måste minska sin produktion nästa år, oavsett vad vi själva tycker. Vi i Vänsterpartiet har ansett att det är viktigt att hitta en modell för hur denna kvot fördelas som dels ligger nära dagens situation, dels ger möjlighet att kompensera olika kategorier av mjölkproducenter. Vi har fastnat för en modell som baseras på medelproduktionen under åren 1991-1993 och som enligt beräkningar skulle ge en nationell kvot om ca 170 000 ton mjölk. De katerier av mjölkproducenter som vi vill prioritera när det gäller fördelning av den nationella kvoten är ekomjölksproducenter, nystartare och utökare. Vi menar också att det är viktigt att särskild hänsyn tas till mjölkproducenter i norra Fördelningen av mjölkkvoterna har förorsakat mycken diskussion, många telefonsamtal och många brev. Jag kan förstå att många mjölkproducenter känner oro. EU-medlemskapet medför nya förutsättningar för lantbruket, och många mjölkproducenter har utökat sina besättningar för att kunna finansiera investeringar i t.ex. gödselanläggningar och för att tillgodose djurskyddskrav. Detta finns också med som ett kriterium för att få del av den nationella kvoten. Men jag vill ändå påminna om att anledningen till reglerna är att vi inte längre själva kan besluta om storleken på vår mjölkproduktion. Man kan diskutera detaljer i hur regelsystemen utformas, och man kan ha olika uppfattningar om detta, men ingen kan påstå sig ha mer rätt än någon annan. Här liksom i övrigt när det gäller debatten om EU-medlemskapet handlar det oftare om gissningar och antaganden som bygger på särintressen och politisk övertygelse än om en seriös sakdebatt, vilket jag beklagar. Herr talman! När det gäller det svenska jordbrukets anpassning till EU kommer vi i dag att fatta några beslut. Ytterligare beslut kommer, som jag tidigare sade, att fattas efter den debatt som kommer på fredag. Det är synd att vi inte kunnat ha debatten samlad - jordbruksfrågorna är tillräckligt komplicerade ändå. En sådan här uppdelning bidrar inte till att öka klarheten. Jag tillstår att jag själv varit bidragande till att det blivit så här. Orsaken är en stark vilja från oss i Vänsterpartiet att verkligen ta dessa frågor på allvar, sätta oss in i dem och så långt det har varit möjligt få gehör för våra krav - något som vi tycker att vi hittills har lyckats ganska bra med. Det är många som varit mycket aktiva för att försöka påverka oss i den ena eller den andra riktningen - och då tror jag att det är en klok politik att inte rusa i väg, utan kritiskt väga olika uppfattningar mot varandra. Avslutningsvis vill jag kommentera några av de påtryckningar som jag och andra i min riksdagsgrupp utsatts för under de senaste veckorna. Jag har pratat med spannmålsodlare, avbytare, skogsägare och mjölkbönder från norr till söder. Jag har träffat några och jag har fått mängder av brev. Jag har talat med LRF-avdelningar och länsstyrelsetjänstemän. De allra flesta samtal har varit givande och bra. Jag känner starkt för den oro som många små och medelstora lantbrukare hyser inför den kommande jordbrukspolitiken - jordbruket är en långsiktig verksamhet, som kräver tydliga och klara spelregler. Men den starkaste lobbyorganisationen av alla, LRF, som har ett stort ansvar för ja-resultatet i folkomröstningen, har också ett stort ansvar för den i vissa stycken snedvridna debatt som förs om vad Sverige har åstadkommit i förhandlingarna. Så intensiv har lobbyverksamheten från LRF varit att vissa av mina partikamrater här i riksdagen har känt sig hotfullt bemötta när de inte utan vidare godtagit LRF:s argument. Ett sådant debattklimat är inte ägnat att skapa långsiktiga lösningar för jordbruket utan exempel på en konfrontationslinje som i slutänden kommer att drabba det svenska jordbruket negativt. Flera av oss i riksdagsgruppen har i dagarna fått brev och fax med frågor av typen: "Kan du med gott samvete säga att du medverkar till att ge livsmedelsproduktionen likvärdiga villkor i konkurrensen med övriga Europa?" eller "Tycker du att det är hederligt att frångå det EU-avtal som vi folkomröstat om?"

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i Maggi Mikaelssons diskussion om lobbyorganisationer, men det är uppenbart att den organisation som mest har lyckats påverka Vänsterpartiet och Maggi Mikaelsson är det socialdemokratiska partiet. Man blir litet betänksam när man hör den eländesbeskrivning av EU som Maggi Mikaelsson redovisar både på miljöområdet och när det gäller jordbrukspolitiken. Däri kanske man kan finna grunden för hur den nuvarande jordbruksministern och Vänsterpartiet har fallit varandra i armarna i hanterandet av jordbruksfrågorna och relationen till Maggi Mikaelsson säger att vi andra här nu är ivriga att engagera oss i processen för ett inträde i EU. Ja, vi är ivriga att göra det på ett positivt sätt. Vi känner inte samma uppgivenhet som Maggi Mikaelsson, som slår ut med armarna och frågar hur vi skall påverka EU:s politik. Vi vill påverka EU:s politik, och det är själva finessen med att gå in i EU. Jag är litet undrande över att Maggi Mikaelsson nu säger om den svenska jordbrukspolitiken att vi skall lämna ett jordbruk som är på väg att bli världens bästa och gå in i det reglerade EU-systemet. Blir Maggi Mikaelsson inte litet betänksam mot bakgrund av att de svenska jordbrukarna faktiskt ville att Sverige skulle gå in i EU? Det måste ha funnits något skäl för det. Man ville komma in, men på vissa villkor. Man ville bli rättvist behandlad, och förutsättningarna för den rättvisan håller nu på att ryckas undan genom regeringens och Vänsterpartiets agerande. Jag höll, herr talman, på att säga "kommande agerande", eftersom jag blev än mer fundersam över några formuleringar i Maggi Mikaelssons redovisning. Hon säger att vi har en debatt som är uppdelad mellan onsdagen och fredagen, och hon påminner om att diskussionen om siffrorna kommer på fredag. Jag efterlyste i min fråga till Maggi Mikaelsson var de pengar som Maggi och Vänsterpartiet är beredda att medverka till att få fram finns Hon säger: Vi - också det är betecknande - återkommer i budgetpropositionen. Är det så? Kommer vi alltså att få ett sådant beslut på fredag att på alla punkter som gäller siffror skall man återkomma i budgetpropositionen? Jag har en känsla av att majoritetens beslut inte riktigt gick åt det precisa hållet. Jag välkomnar debatten på fredag, och självklart välkomnar jag också budgetdebatten.
Herr talman! Lennart Daléus lyssnade kanske inte helt och hållet på det jag sade. Visserligen kanske man kan kalla den syn jag har på EU:s jordbrukspolitik för en eländesbeskrivning. Men samtidigt tror jag att många som är för EU och har röstat ja också tycker att EU:s jordbrukspolitik är väldigt byråkratisk, omständlig, krånglig. Man är mycket medveten om att den måste förändras på något sätt. Sedan säger Lennart Daléus att svenska jordbrukare ville in i EU. Det är väl litet si och så med den saken. Visserligen är jordbrukarna inte så många, men jag vet många som inte ville in. Å andra sidan är det möjligt att de som röstade nej tog kontakt med mig och de som röstade ja tog kontakt med Lennart Daléus. Så kan det ju vara. När det gäller den debatt vi skall ha om den andra delen av denna jordbrukspolitik är det så att Lennart Daléus varit med och justerat det betänkande vi skall debattera då. Han vet precis vad det kommer att stå där. Det som står kommer vi förhoppningsvis också att fatta beslut om på fredag.
Herr talman! Det var inte det jag frågade om. Om jag uttrycker mig försiktigt för att inte föregripa debatten på fredag så fick jag en känsla av att majoriteten i utskottet, i vilken Maggie Mikaelsson ingick, valde att på vitala punkter avstå från att ge löftet att återkomma i budgetpropositionen. Om Maggie Mikaelsson nu i kammaren ändrar det löftet välkomnar jag naturligtvis det. Om vi i dag får ett tydligt löfte från majoritetens företrädare - jag betraktar Maggie Mikaelsson som en sådan - om att på fredag få besked att om de vitala punkterna, belopp och substans, skall man återkomma i budgetpropositionen, då bör åtminstone delar av några steg tas som är bättre än de beslut som man hittills medverkat till. Då kunde faktiskt Maggie Mikaelsson och socialdemokraterna kanske redan i dag, eller senast på fredag, i den anda av öppenhet som vi alla vill skall råda i EU och EU-debatten, berätta vad det är ni har kommit överens om. Vilka avtal finns? Vilka överenskommelser har ni gjort, som leder till att ni kan ha den här gemensamma synen och lova, på det sätt Maggie Mikaelsson nu gör, att återkomma i budgetpropositionen? Vad är det som ligger till grund för det gemensamma agerandet? Jag älskar den öppenhet som är på väg in i EU, och jag tycker att samma öppenhet bör prägla det politiska arbetet här i Sverige.
Herr talman! Lennart Daléus envisas, men jag tror inte vi kommer så mycket längre. Det står i det betänkande vi skall debattera på fredag. Den tolkning Lennart Daléus gör att det gjorts väsentliga avsteg och tron att vi skall återkomma till något vi har lämnat, det får stå för Lennart Daléus. Det är inte den tolkning jag gör av vad som står i det betänkandet. Vi har lagt fast principerna för hur jordbrukspolitiken skall formas. Jag har haft mycket kritik mot den proposition vi skall behandla på fredag. Det har jag också redovisat i den motion Vänsterpartiet lämnat in. Propositionen är nämligen ofullständig. Den innehöll inga siffror, varför inte heller betänkandet gör det. Men jag kan konstatera att det uppenbarligen finns ett väldigt stort intresse av att stödja Vänsterpartiet i de krav vi har på förbättringar och förändringar i jordbrukspolitiken i en positiv riktning. Jag var inte beredd och är inte beredd att stödja den förra regeringens förslag till alla delar. Det fanns många svagheter och brister i det förslaget. Det fanns och finns dess värre även svagheter och brister även i den nuvarande regeringens förslag. Det är möjligen mitt dilemma att jag får välja mellan två dåliga förslag. Utifrån det har jag valt att på djupt allvar försöka sätta mig in i dessa frågor och bilda mig en egen uppfattning för Vänsterpartiets räkning, i samarbete och samtal med många duktiga jordbrukare och andra företrädare för näringen. De förslagen kommer vi att presentera i vår motion. Vi har inte samarbete och diskussioner med socialdemokraterna när det gäller budgetpropositionen.
Herr talman! Först vill jag konstatera att vi stod på samma sida när det gällde medlemskapet i EU, och vi står också bakom några gemensamma reservationer här. Men jag hoppade högt när jag hörde inledningen i Maggie Mikaelssons inlägg. Hon sade att det är väldigt viktigt med en hållbar utveckling och talade gott om miljön. Sedan kopplar man det till hur Vänsterpartiet har varit med på att finansiera medlemsavgiften. Jag har tre korta frågor, det räcker med ja eller nej som svar. 1. Anser Maggie Mikaelsson att skatt på skogsfastigheter ger bättre miljö? 2. Anser Maggie Mikaelsson att ökade klyftor mellan skatter på arbete och skatter på energi gynnar miljön? 3. Anser Maggie Mikaelsson att det ger bättre miljö att inte satsa på miljöstöd i jordbruket? Det sista ligger litet utanför medlemsavgiften, men i alla fall.
Herr talman! Birger Schlaug använder demagogiska trick här och tror att man kan svara lika enkelt som när det gäller en folkomröstning, ja eller nej. Jag tror att det bottnar i en viss besvikelse över att inte Miljöpartiet fick göra upp om EU-avgiften. Jag kan också konstatera att Miljöpartiet ställer sig på den borgerliga sidan när det gäller miljösynen på jordbruket. Det är något vi har tagit avstånd ifrån. Den diskussionen, vill jag återigen säga, skall vi ju ha på fredag, där vi skall diskutera miljöstöden. Vi har inte sagt nej till miljöstöd. Vi tycker att det är viktigt. Vi har också sett till att det blir olika sorters stöd. Men jag vill inte gå in i den diskussionen nu, den skall vi ha i det rätta sammanhanget.
Herr talman! Maggie Mikaelsson sade att det kanske bottnar i någon sorts besvikelse över att Miljöpartiet inte kom till att göra upp med Delvis är det rätt, eftersom en uppgörelse mellan oss och Socialdemokraterna - om det hade kunnat bli någon - hade sett ganska annorlunda ut. Den hade inte lett till försämrad miljö. Men nog är det väl ändå så att om man lägger skatt på skogsfastigheter så gynnar inte det vare sig biologisk mångfald eller ett riktigt skogsbruk, snarare tvärtom. Det vore bättre att lägga på en naturvårdsavgift eller så. Höjda arbetsgivaravgifter innebär att man höjer skatten på arbete. Det innebär att reparationer, underhåll och industriella kretslopp som kräver mer arbete och mindre energi faktiskt blir mer olönsamt för företagen än i dag. T.o.m. för oss i vanliga hushåll blir det mindre lönsamt att agera långsiktigt när man nu lägger mera skatt på arbete och klyftan mellan skatten på arbete och skatten på energi ökar. Detta har hela den internationella miljörörelsen talat om väldigt länge nu. Vi måste ha en skatteväxling. Då kan inte de första stegen vara att man gör tvärtom.
Herr talman! Birger Schlaug vet lika väl som jag att när man diskuterat och har uppgörelser så kan ett litet parti inte få stöd för alla sina krav. Det handlar om att se till en helhet. Vi har ansett det vara viktigt att ha en särskild diskussion om finansieringen av EU-avgiften. På den punkten var vi, såvitt jag förstår, överens med Birger Schlaug väljer att inte ta upp de miljöförslag som vi faktiskt fått stöd för: höjd CO2 Jag vet inte vart Birger Schlaug vill komma mer än att han påstår att detta är dåligt för miljön. Det får stå för honom.
Herr talman! Maggie Mikaelsson säger att EU skulle börja sänka gränsskyddet. Ja, EU kommer att sänka gränsskyddet i samma takt som man kommer att göra det i enlighet med GATT-överenskommelsen. Den överenskommelsen står också Sverige bakom, så det är inget märkligt med det. Sedan frågade Maggie Mikaelsson: Kan vi använda EU:s modell när det gäller jordbrukspolitiken för att styra mot våra mål? Jag vill säga att vi kan det. Då är det viktigt att vi är med och påverkar. Utanför hade vi inte kunnat använda EU:s modell för att styra mot våra mål, men som medlemmar kan vi göra detta. Det finns ett stort behov. Utanför EU och ensamma skulle svenska jordbrukare på lång sikt få mycket stora problem. Maggi Mikaelsson frågar om det inte hade varit bättre om vi hade fått högre mjölkkvoter. Jo, visst hade det varit bättre. Den borgerliga regeringen hade också ett högre utgångskrav, men Vänsterpartiets samarbetspartner Socialdemokraterna begärde att man skulle sänka kravet i förhandlingarna. Det gick alltså inte att få högre kvoter. Därför får vi använda de kvoter vi har på ett effektivt sätt. Vilka produkter man får fram beror på vad man gör av mjölkråvaran. Svensk ostproduktion kan bli framgångsrik på en exportmarknad. Vi har alltså möjlighet att göra vissa ökningar. Maggi Mikaelsson tycker uppenbarligen att det är nästintill hemskt att Sverige har kommit med i EU. Jag menar att utanförskapet skulle ha ställt Sverige inför svåra problem. Jag vill bara fråga Maggi Mikaelsson hur hon tror att det skulle ha gått för norrländskt jordbruk, i hennes egen landsdel, om Sverige inte hade kommit med och Finland då kunnat utnyttja de exportsubventioner som EU har. Jag tror att det hade gått illa. Jag vill gärna ha svar på den frågan.
Herr talman! Jag vet inte om det är meningsfullt att diskutera vad som skulle ha hänt om det hade hänt någonting annat än det som hände. Förvisso kan vi få ett visst svar på den frågan om vi tittar på hur det kommer att gå framöver för vårt västra grannland, som ju valde att inte gå med i EU. Vi är medlemmar i EU, och vi har sagt att vi ställer upp på folkomröstningens resultat. Jag kommer att jobba med all den kraft och den förmåga jag har för att förbättra EU och se till att vi får ett bra svenskt jordbruk. Min personliga uppfattning är att det här är ett bakvänt sätt att förbättra världen på. Det var intressant att höra att Ingvar Eriksson menar att det är Socialdemokraternas fel att mjölkkvoten hamnade på 3,3 miljoner ton och att det skulle ha blivit ett annat resultat om Moderaterna hade fått förhandla. Det är intressant, därför att ända fram till folkomröstningen var det en stor enighet bland ja-sidans olika partiföreträdare om den väg man skulle gå i förhandlingarna. I alla rapporter från Bryssel var man överens, och det gjordes framsteg i förhandlingarna. Men så fort folkomröstningen var klar var det inte så mycket bevänt med enigheten.
Herr talman! Jag vill bara erinra om hur situationen var. Det borgerliga förhandlingsutspelet var 3,7 miljoner ton, men Mats Hellström sade att det var orealistiskt nere i Europa. När man förhandlar skall man ju inte tala om att man har orealistiska utgångskrav. Det ger ingen möjlighet att nå framgång. Jag uppskattar att Maggi Mikaelsson nu säger att hon skall samarbeta och arbeta intensivt för att vi skall uppnå bästa möjliga resultat. Jag räknar också med att hon då måste revidera en del av det förflutna i utskottet under senare tid, när hon har stött de socialdemokratiska förslagen, som verkligen inte är ägnade att fullt ut utnyttja de möjligheter som Sverige skulle kunna få - och som vi hade fått om man hade antagit det ursprungliga avtalsförslaget.
Herr talman! Jag vill bara avsluta med att konstatera att bästa möjliga resultat inte är någon objektiv uppfattning. Det styrs av olika politiska, ideologiska, ekonomiska och andra överväganden, inte minst miljöhänsyn. Jag tror därför att alla partier här i riksdagen är beredda att jobba för bästa möjliga resultat, men jag tror inte ett ögonblick att vi kommer att vara överens om vad vi menar med det.
Herr talman! Jag vill säga till Maggi Mikaelsson att det nog är sant att jag står i myllan, men det innebär inte att jag är centerpartist. Anledningen till mitt engagemang är att jag tror på jordbruksföretagen. Jag vet vad de betyder för sysselsättningen i små kommuner runt om i Sverige. Jag vet vilken betydelse de har för den utveckling som små kommuner behöver för att klara den gemenskap som Sverige nu skall gå in i. Landsbygden är av stor betydelse. Jordbruksföretagen är inte avgörande, men de har stor betydelse för att det skall fungera. Som folkpartist är jag dessutom övertygad om att det är viktigt att satsa på småföretagen, och för mig är det här fråga om småföretag. Jag är helt överens med skall jobba för en politik som gör att jordbruksföretagarna i Sverige inte är livegna längre, utan är fria företagare. Jag känner inte en bonde som vill vara bidragstagare, men det är vi politiker som har fattat beslut om jordbrukspolitiken i Sverige under många år. Det är vi som nu har fattat beslut om att Sverige skall vara med i EU, och därför är det som det är. Jag är en av de få som tillhör det parti som LRF inte är så förtjust i, så detta att jag skulle vara påhejad av LRF när jag går upp och talar om småföretag är en felbedömning. Mitt engagemang ligger på en helt annan nivå. När det gäller jordbrukarnas engagemang för att kapa åt sig EU:s stöd, handlar det om att det av den förra regeringen framförhandlade avtalet innebar en helhet och att det fanns en massa stöd. Man bestämde sig för att man skulle ha dessa ersättningar, så att det svenska jordbruket kan konkurrera på lika villkor. Det är inte bönder och jordbruksföretagare som har satt upp de reglerna, utan de finns i de avtal som vi har kommit fram till.
Herr talman! Det som Eva Eriksson sade i början av sin replik visar att vi är överens om många saker. Jag tycker också att det är viktigt att värna om landsbygden och om jordbruket, inte minst som en viktig länk till den nödvändiga miljöomställningen, som vi tycker behövs. Jag har inte sagt att Eva Eriksson varit påhejad av LRF. Däremot har jag uppfattat att LRF har spelat en viktig roll, både under förhandlingarna och under arbetet med den här propositionen. När det gäller att kapa åt sig bidrag, menar jag att LRF just där har spelat en ful roll, genom att ge sken av att det är de summor som anges i proposition 19 som skall utgå fr.o.m. den 1 januari 1995. I samtal med mig och även med politiker från andra partier har man däremot sagt att dessa summor är högt tilltagna, att det är klart att man har tagit i litet, att de inte är realistiska och att det nog går att kapa en hel del. Det är att föra ett dubbelspel, som inte gagnar jordbruket.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 12 och 16 och i övrigt till utskottets hemställan samt avslag på de andra reservationerna. När Sverige nu skall gå med i EU står vi inför en situation där vi får ett totalreglerat jordbruk. Vi skall gå in i ett system där en del av matkostnaden skall betalas över skattsedeln, såsom görs i EU genom olika former av bidrag. Det är ett planhushållningssystem, och vi har aldrig haft dess like i Sverige. Här har vi kvoter, produktionsbegränsningar, fasta priser och stöd i alla dess former. Det är ett system som kommer att innebära mycket kontroller för lantbruket. Bonden, som tidigare har haft ett fritt liv, måste också bli administratör för att klara det här. Det vi i dag skall diskutera är framför allt arealstöden och mjölkkvoterna. När det gäller arealstöd har vi fått 1,8 miljoner hektar som basregion och när det gäller mjölkkvoter 3,3 miljoner ton. Det här skall kontrolleras. Det är fascinerande att höra hur somliga diskuterar de satelliter som skall kontrollera marken. Man kan t.o.m. titta på hur det odlas, hur mycket konstgödsel som används osv. Man skall också kontrollera hur mycket mjölk som produceras, och den som råkar producera någon liter för mycket får straffskatter. Vi får ha 250 000 handjur av nöt, 155 000 am och dikor och 180 000 tackor. Det här är ett system som innebär att friheten för den svenske bonden beskärs rejält. Han är fast i hur företaget skall drivas. Det kommer att vara svårt att få någon möjlighet att själv styra utvecklingen. Vi kan konstatera att Sverige och Europa i övrigt i dag inte har ett långsiktigt hållbart lantbruk. Vi har ett lantbruk som är mycket beroende av kemikalier, av ändliga resurser såsom fossila bränslen och fosforgödselmedel. Vi har fått en uppdelning på spannmålsgårdar och djurgårdar, där det naturliga kretsloppet är mycket svårt att få till stånd. Det börjar komma en insikt om att det här är ett lantbruk som vi inte kan ha i längden. I dag finns ett stort intresse bland konventionella odlare att försöka gå över till ett lantbruk som mera är i balans med naturen. Vi har ett mål i Sverige att 10 % av åkerarealen skall vara ekologiskt odlad år 2000. Det här är ett bra delmål, men det måste ses som ett delmål. Det här innebär att i snitt 50 000 hektar skall ställas om per år. Det är ett tufft mål. Det kommer att krävas politiska signaler och ekonomisk-politiska styrmedel för att vi skall kunna klara det här. Det är inte lätt att lägga om från konventionell drift av ett lantbruk till ekologisk drift. I det jordbruksstöd som arbetades fram av den borgerliga regeringen fanns det mycket som var intressant, just med tanke på en utveckling av lantbruket. Vi kunde se att det fanns ett strukturstöd till LFA-områden, framför allt på det sydsvenska höglandet och i Norrland, som skulle ge stöd till jul. Det fanns ett miljöstöd till vall och bete inom programmet ekonomisk bärkraft. Det fanns också ett stöd till resurshushållande med konventionellt jordbruk. Om man förband sig att odla "litet bättre" än övriga konventionella odlare, skulle man kunna få ett arealstöd. Detta tror jag skulle kunna gynna utvecklingen mot det lantbruk som vi alla vet att vi måste ha i framtiden, men tyvärr blir det inte så. Det här skall vi diskutera på fredag. Trots att Vänsterpartiet i sin första motion angående lantbruket skrev att man inte fick skära i något av dessa stöd i det delfinansierade programmet, har partiet ändrat uppfattning när det fick insikten om att det soicaldemokratiska partiet har tänkt om i det här fallet. Den här diskussionen kommer vi att föra på fredag. Jag kan bara beklaga att den utveckling mot ett ekologiskt lantbruk som vi hade möjlighet att se i Sverige omintetgörs till följd av det förslag om Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer att rösta igenom på fredag. I dag skall vi framför allt diskutera arealstöd och mjölkkvoter. Det hänger faktiskt ihop. Miljöpartiet har sagt att vi mycket väl kan tänka oss att minska antalet arealklasser från dagens elva. Socialdemokraterna föreslog sedermera tre klasser. Vi kunde se att anledningen för Socialdemokraterna att minska arealklasserna var att man försökte skjuta upp CAP-bidrag, dvs. bidrag för odling av spannmål och proteingrödor till de områden som i dag framför allt har djurhållning, vall och bete. Det anser vi är fel. Därigenom skulle bidragen till djurhållning, vall och bete minska, framför allt på sydsvenska höglandet. Om man minskar antalet arealklasser med de utgångspunkterna anser vi att det blir fel. medför att vi kan ha ett öppet landskap i framtiden. I dessa områden finns ofta höga biologiska värden. I dessa marker finns ofta mycket örter och både kryptogamer och fanerogamer som i dag är hotade av lantbruket. Det gäller ofta ett lantbruk som har många rester av vår gemensamma kultur, som visar att vi har haft små backstugor och torp. Det finns små marker som i dag hålls öppna av dessa lantbrukare - just därför att de har djurhållning och mycket vall och bete. Vi menar att de stöden inte får minskas bara för att man försöker minska antalet arealklasser. Därför kan vi i dag inte stödja det socialdemokratiska förslaget. När det gäller mjölkkvoterna är det grundläggande felet, precis som Maggi Mikaelsson säger, att vi har en kvot på 3,3 miljoner ton. Detta är oberoende av hur mycket mjölk vi behöver i Sverige. Även om den svenska befolkningen ökar betydligt och vårt behov blir större än 3,3 miljoner ton, står vi kvar på samma kvot. Vi menar att det är absurt. Vi måste naturligtvis försöka se till att kvotsystemen försvinner från EU. Det finns en hel del som jag som miljöpartist är nöjd med i det betänkande som nu ligger framme. Det står t.ex. att ekomjölkproducenter inte skall få några begränsningar. Jag är nöjd med att år 1993 i alla fall finns med i beräkningarna. Det var inte med tidigare. Jag är nöjd med att de som har utökat produktionen på grund av miljökrav - det kan gälla gödselvårdsanläggningar men även stallar och ladugårdar där man inte har uppfyllt djurskyddskraven - skall beaktas speciellt. Jag är också nöjd med att det står att de som i dag inte har godkända stallar och gödselvårdsanläggningar skall få litet restriktioner. Det står att man skall se över möjligheten till övergångsbestämmelser i detta fall för att de krav som ställs skall kunna uppfyllas bl.a. enligt skötsellagen från den 1 januari. Det skall inte vara så att man missgynnas om man har byggt om sina gödselvårdsanläggningar och stallar enligt de krav som finns i dag i förhållande till dem som inte har brytt sig om dessa krav. Tyvärr kommer det förslag som Socialdemokraterna lägger fram om mjölkkvotsfördelningen att få just den effekten. Jag är också nöjd med att de lantbrukare som har ekologisk mjölkproduktion och som ofta har sina kor i sin under jul och nyår - vilket är det naturliga - ändock kommer att få en mjölkkvot. Jag är också nöjd med att det blir administrativa kvoter när det gäller mjölkkvoter i stället för fri handel med kvoter. Däremot är jag inte nöjd med att vi har fått en polarisering av mjölkkvoterna. Jag hade helst sett att vi i utskottet skulle ha kunnat diskutera oss fram till en gemensam syn på hur mjölkkvoterna skulle fördelas. Det är svårt att införa mjölkkvoter. Hur vi än gör kommer enskilda mjölkbönder att missgynnas. Det kommer inte att kunna bli hundraprocentigt rättvist. Jag hade hellre sett att vi i jordbruksutskottet skulle ha diskuterat oss fram till en gemensam syn på hur mjölkkvoterna skall fördelas. Tyvärr blev det inte så. I det system som nu finns får man räkna ut ett genomsnitt av 1991, 1992 och 1993. Detta blir förhärskande. Det förslag som fanns - där man fick välja 1991, 1992 eller 1993 - hade mera anslutit sig till hur verkligheten ser ut i dag. Det skulle jag ha förordat. Helst hade jag sett att vi hade kunnat hitta något mellanläge där vi skulle ha kunnat komma överens. Från socialdemokratisk sida verkar det som om anledningen till att man inte vill ha det system som föreslogs från början framför allt är att man är rädd för spekulerare. Även i den borgerliga regeringen har det nog funnits en del ledamöter som kanske skulle ha avstått från en egen utbyggnad eller en utbyggnad hos någon i den nära släkten för att slippa den här diskussionen. Jag tror ändock att de här spekulerarna är ganska få. De har inte hunnit med riktigt. Många av dem som har spekulerat för att få en större mjölkkvot har inte kommit i gång riktigt. Många kommer inte i gång förrän under året. Även med det första förslaget där man kan välja 1991, 1992 eller 1993 skulle nog spekulerarna inte riktigt fått den stora mjölkkvot som de kanske hade tänkt sig att spekulera i. Avslutningsvis kan jag säga att för Miljöpartiets del är det mycket viktigt att det jordbruk vi skall ha här i Sverige blir hållbart på sikt. Vi måste se till att jordens resurser fördelas på ett rättvist sätt. Vi måste se till att den mänskliga verksamheten inte är miljöförstörande. Vi anser att upplägget att diskutera arealstöden och mjölkkvoterna i dag och miljöstöden på fredag är olyckligt. Egentligen hänger allt detta ihop. Det hade varit betydligt bättre om vi hade fått diskutera dessa frågor i ett sammanhang. Anledningen är, som Maggi Mikaelsson säger, att Vänsterpartiet hade svårt att komma överens med Socialdemokraterna. Det kanske hade varit bättre, Maggi Mikaelsson, om ni hade stött era egna motioner från början och sett till att de miljöstöd som ni egentligen vill ha och som finns med i proposition nr 19 hade gått igenom.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära replik. Men jag tycker inte att Gudrun Lindvall skall läsa in något i motionen som inte står där. Det står inte i vår motion att vi förordar det som står i proposition nr 19.

Herr talman! Det beslut som vi nu står inför att fatta i Sveriges riksdag är betydelsefullt och avgörande på många sätt. Till övervägande del gäller det beslut som är positiva för vårt land. På ett väsentligt, och för tusentals svenskar avgörande område, riskerar det kommande beslutet att bli början till slutet. Dagens beslut är kanske inte så dramatiska i sig, men detta är bara början. Den nuvarande regeringen planerar att genomdriva ett antal beslut här i riksdagen. Det är beslut som har sin udd riktad mot Det är beslut som innebär fler arbetslösa i den direkta jordbruksnäringen och också i livsmedelsindustrin. Det är beslut som kommer att leda till en avfolkning av landsbygden och igenvuxna landskap. Därför blir den här dagen - eller det kanske blir i morgon som vi fattar beslut - inte den glädjens och tillförsiktens dag som många av oss som stod på jasidan vid folkomröstningen den 13 november hade sett fram emot. Den socialdemokratiska regeringen - med sin jordbruksminister Margareta Winberg - fördärvar nu mycket av det förarbete som har genomförts under de senaste åren för att vi skall få ett livskraftigt och omfattande svenskt jordbruk. Man lägger en död hand över stora landsbygdsområden. Min fråga till ministern är given. Varför går regeringen ifrån det som stod på valsedeln i folkomröstningen, att ett ja var ett ja i enlighet med det framförhandlade avtalet med EU-länderna? Det var inte ett ja som innebär att man avhänder sig vunna framgångar i förhandlingarna. Varför skall Sverige vara med och sponsra andra länders jordbruk samtidigt som vi avhänder oss EU:s gemensamma stöd för egen del? Inser ministern att detta är ett svek mot dem som folkomröstade? Jag måste också få ställa en annan fråga till jordbruksministern. Hennes parti säger att man borde ha genomfört 1990 års omställningsbeslut om en total avreglering av svenskt jordbruk. Varför skall Sverige just på jordbruksområdet föra en annan politik än vad som gagnar svenska intressen? Varför skall vi avhända oss sysselsättning och produktion inom livsmedelssektorn? Varför skall just denna näring straffas? Eftersom min östgötske kollega, Inge Carlsson, står efter mig på talarlistan vill jag ställa en fråga också till honom. Varför riskerar han som socialdemokrat att undandra Östergötland många arbetstillfällen? Varför vill Inge Carlsson bidra till att avrusta det östgötska jordbruket? När vi möttes i valdebatterna hemma var Inge Carlssons ambition en annan, som jag upppfattade det. Nu ställer han däremot upp på en jordbrukar och landsbygdsfientlig politik. Hur kommer Inge Carlsson att förklara detta för östgötarna? Jag vill också vända mig till Maggi Mikaelsson, som talade om marknaden och avregleringar. Hon lät nästan som en nyliberal. Jordbruket är inte vilken näring som helst. Man kan inte flytta på den produktionsfaktor som marken utgör. Varför skall Sverige som enda land i världen avreglera? Då riskerar man att slå ut mycket av den svenska jordbruksproduktionen och därmed mister man också sysselsättningstillfällen. Varför intar Vänsterpartiet den här hållningen speciellt när det gäller jordbruksnäringen? Det är mot jordbruksnäringen som man vill rikta udden. Herr talman! Det finns en del skillnader mellan de partier som ingick i den tidigare fyrklöverregeringen när det gäller synen på jordbruket. Vi kristdemokrater har arbetat hårt för att komma bort från 1990 års omställningsbeslut. Vi har i viss mån lyckats. Det finns också en rad synpunkter på utformningen av jordbrukspolitiken, men nu handlar det faktiskt om att samla sig kring huvuduppgiften. Det handlar om att se till att vi över huvud taget får förutsättningar för en fortsatt svensk livsmedelsproduktion och om att vi skall få någorlunda lika villkor som omvärlden. Det är positivt att de fyra partierna står för en gemensam hållning i denna grundfråga. Till min glädje noterar jag nu också att Folkpartiet verkligen gick upp och försvarade jordbruket. Det har jag väntat på länge. Det skall i sammanhanget också sägas att det finns ljus i det socialdemokratiska mörkret. När det gäller det ärende som vi behandlar i dag har t.ex. majoriteten anslutit sig till den syn på hur mjölkkvoterna skall överlåtas som vi har motionerat om från kds sida. Det är bra. Men någon eller några ljuspunkter i ett kompakt mörker lyser inte upp, även om det kanske inger litet hopp inför framtiden. Herr talman! Avslutningsvis hoppas jag att det blir reaktioner på detta första beslut som verkar ingå i en socialdemokratisk strategi för att avrusta landsbygden. De reaktioner som jag hoppas kommer kan leda till en omprövning av övriga planerade beslut på jordbruksområdet. Man skulle kunna travestera socialdemokraternas kampsång. Då tror jag att jordbrukarna och landsbygdsbefolkningen ser att det drar ihop sig till den sista striden, en strid för en fortsatt utkomst och ett fortsatt boende på landsbygden. Måtte denna strid leda till omprövning hos dem som nu makten haver.
Herr talman! Jag vet inte vad Dan Ericsson lyssnar på om han inte hör vad jag säger. Man brukar tala om att en viss potentat läser Bibeln på ett särskilt sätt. Jag vet inte om det har med någonting sådant att göra. Jag uppskattar det Dan Ericsson säger om att jordbruket är en näring som inte kan avregleras, eftersom jorden ligger där den ligger. Samma resonemang borde gälla också för skogsbruket. Skogen står där den står. Det borde också gälla för gruvnäringen och vattenkraften. Såvitt jag förstår har inte det resonemanget gällt i den förra regeringen. För mig är det viktigt att se jordbruket som en näring. Det handlar om att producera bra livsmedel som konsumenterna vill ha. Det skall göras på ett miljömässigt hållbart sätt med en långsiktig ekologisk inriktning. Det gäller också att vi alla tar ett ansvar och att vi har en önskan om att se ett öppet landskap. Det gäller att vi vill ha ett jordbruk och en levande landsbygd. Det här måste vi då vara beredda att betala för. Detta kallar vi för kollektiva nyttigheter. Jag tror att det är viktigt att vi skiljer mellan dessa två saker, så att man inte blandar ihop dem och subventionerar fel saker.
Herr talman! Jag konstaterar bara att Vänsterpartiet står bakom en majoritet som säger att 1990 års beslut egentligen borde ha genomförts med en avreglering av svenskt jordbruk. Det skulle ha inneburit att Sverige skulle vara det enda land i världen som skulle ha genomfört en sådan. Det hade direkt fått konsekvenser i fråga om antalet lantbrukare. Därmed skulle det också få konsekvenser för sysselsättningen på landsbygden och på sysselsättningen i livsmedelsindustrin. Jag undrar varför Vänsterpartiet säger att just denna näring inte skall ha samma möjligheter som i konkurrentländerna. Man har alltså riktat in sig på jordbrukssidan. Min fråga var: Varför har man på denna punkt en nästintill nyliberal inställning?
Herr talman! Principerna i 1990 års jordbrukspolitiska överenskommelse handlade bl.a. om att man skulle producera bra livsmedel på ett bra sätt. Det skulle vara ett avreglerat jordbruk. Självfallet går det inte att ha ett helt avreglerat jordbruk som medlem i EU. Därmed är det inte sagt att Sverige skall vara det land som går längst när det gäller att utnyttja de "perversa" regelsystem som många menar att jordbruksmodellen i EU innebär. Dan Ericsson säger att jordbruket i Sverige skall ha samma konkurrensvillkor som jordbruket har i andra länder. Det hör man ofta. Det är en typisk konservativ ståndpunkt. Sådana argument för SAF ofta fram när det gäller näringslivet. Man säger att man måste ha samma konkurrensvillkor som i övriga länder och att man måste sänka lönerna i Sverige. På samma sätt diskuteras det nu när det gäller jordbruket. Jag vill hävda att svenskt jordbruk likaväl som svenskt näringsliv aldrig kommer att kunna få samma villkor i fråga om att det skall vara sämre förhållanden för dem som jobbar, att det skall vara en lösare arbetsrättslagstiftning osv. På det sättet skall vi inte ha likadana villkor. Vi skall ha likadana villkor i Sverige för svenskt jordbruk i fråga om att vi skall producera bättre produkter med högre kvalitet så att vi får avsättning för dem på en marknad.
Herr talman! Här fick vi ett klart besked. Vi skall inte utnyttja de möjligheter Sverige har inom EU i fråga om jordbruksstödet. Det kommer också att visa sig vid ett senare beslut. Vänsterpartiet har gjort upp med Socialdemokraterna om att avhända sig de möjligheter som finns. Jag tycker att det är beklagligt att Vänsterpartiet på detta sätt bidrar till att försämra möjligheterna till att ha en levande landsbygd med liv i hela Sverige. Vänsterpartiet kommer att tillsammans med Socialdemokraterna att avhända Sverige denna möjlighet. Herr talman! Att vi skall verka på samma konkurrensvillkor borde vara en självklarhet. Problemet för svenskt jordbruk är att det har varit betydligt sämre möjligheter än för konkurrentländerna. Nu skall vi tydligen inte få utnyttja möjligheten att förbättra detta läge. Det är det som är det allvarliga.

Herr talman! Majoriteten av svenska folket röstade ja till ett svenskt medlemskap i den europeiska unionen. Det innebär att Sverige från den 1 januari 1995 är tillbaka i en historisk jordbrukspolitik med en byråkrati som innebär regleringar, kvoteringar, mindre frihet men också väldiga subventioner. För att kunna jämföra EU:s nuvarande jordbrukspolitik med den svenska kan vi gå tillbaka till 1930-talet. Då genomfördes omfattande regleringar, och producenten/bonden och näringen sattes i centrum. Med hjälp av regleringar och prisförhandlingar skyddades då näringen från konkurrens, och bönderna garanterades avsättning för sina produkter till priser som skulle ge bonden en inkomstnivå jämförbar med en industriarbetares. Bakgrunden till detta, som kom att kallas för kohandeln, var det svåra försörjningsläget för den svenska befolkningen och de låga inkomsterna bland den stora andel av befolkningen som var sysselsatt inom jordbruket. Genom samarbete med Bondeförbundet om böndernas villkor kunde socialdemokratin få stöd för nödvändiga sociala reformer för svenska folket. Regleringspolitiken fick med tiden en dålig måluppfyllelse. Vi fick en kostsam överproduktion, inkomsterna urholkades, miljöbelastningen blev hög, regionalpolitiken motverkades och prisutvecklingen på livsmedel översteg inflationen. Regleringspolitiken utsattes genom åren för en stark kritik. Först med 1990 års livsmedelspolitiska beslut fick vi socialdemokrater en stor politisk majoritet med oss för att förändra den gamla politiken. Beslutet innebar en i grunden ändrad inriktning av politiken. Jordbruket skulle avregleras och producenterna/bönderna skulle fortsättningsvis få ersättning endast för de produkter som marknaden efterfrågade. Lantbruket och industrin skulle bli en näring på samma villkor som övriga näringar i vårt land - med ett viktigt undantag. Riksdagen uttalade att avregleringen inte fick leda till nämnvärt minskad lönsamhet för jordbruket i norra Sverige. Vi kan konstatera att 1990 års livsmedelspolitiska reform hade stor del i att livsmedelspriserna inte ökade i samma takt som tidigare. 1991 års val resulterade i tillkomsten av en borgerlig regering, vilket har lett till att centrala inslag i 1990 års livsmedelspolitiska reform till stor del har frångåtts. Sverige ansökte 1990 om ett medlemskap i EG. Med ett svensk EG-medlemskap som förevändning har regeringen och den borgerliga riksdagsmajoriteten återinfört regleringar och exportstöd och ökat odlingsarealen. Detta har vi kritiserat. Att Sverige vid ett eventuellt medlemskap skulle gå in i EU med ett spannmålsöverskott, i en situation där EU:s strävan är att minska det stora överskott som redan finns, anser vi inte är särskilt väl genomtänkt. De svenska bönderna kommer, liksom övriga bönder inom EU, att på sikt få sänka priserna. Detta blir som ett resultat av EU:s strävan att minska överskottet. Om däremot 1990 års beslut i stort sett hade fullföljts hade det svenska jordbruket uppfyllt en stor del av EU:s mål för reformarbete, och de svenska bönderna och den svenska livsmedelsindustrin hade stått bättre rustade för att ta upp konkurrensen på EU Herr talman! Till skillnad mot 1990 års uppgörelse där vi var eniga är vi nu mycket kritiska till den borgerliga propositionen 1994/95:19, som ingår i utrikesutskottets betänkande som vi nu behandlar. Jordbruksministern kommer i sitt anförande att bl.a. redogöra för den socialdemokratiska inriktningen av livsmedelspolitiken vid ett EU-medlemskap och därmed visa på det som skiljer vår uppfattning från den borgerliga reservationen nr 10. Jag skall i stället gå över till de konkreta förändringar som jordbruksutskottets majoritet står för gällande arealbidrag och mjölkkvoter. Vi är eniga om att ytor med spannmål och utbytbara grödor skall i hela landet utgöra en basregion om ca 1,8 miljoner hektar. I den borgerliga propositionen föreslås att arealbidragen beräknas i relation till spannmålsavkastningen och att landet bör enligt propositionen delas upp i 11 områden - arealbidragsklasser - med en skillnad på ca 200 kr mellan varje klass. lämnas frihet för varje land att självt bestämma hur arealbidraget skall fördelas på olika regioner. I Miljöpartiet har det framkommit en mindre långtgående uppdelning av arealklasser. Utskottsmajoritetens bedömning är att propositionens förslag riskerar att leda till en snabb och kraftig kapitalisering av bidragen i Sveriges bästa jordbruksområden, vilket i sin tur riskerar att leda till en fortsatt allt intensivare odling. Inte minst av miljöskäl finns det enligt vår mening anledning att undvika en sådan utveckling. Med ett mindre antal arealklasser åstadkoms en utjämning av arealbidragen mellan olika delar av landet. Därigenom gynnas framför allt jordbruket i skogs och mellanbygder, för all del i Östergötland också, liksom i stödområde 4 i norra Sverige. En minskning av det delvis nationellt finansierade strukturstödet kan då göras, vilket från statsfinansiell synpunkt är eftersträvansvärt med tanke på den ekonomiska kris som vårt land befinner sig i. Ett minskat antal arealklasser innebär vidare betydligt mindre mängd administrativt arbete. Utskottsmajoriteten har med det jag anfört enats om att landet lämpligen delas upp i tre regioner för fördelning av arealbidrag med ett intervall på ca 200 kr mellan de olika regionerna. Detta ställningstagande vill utskottsmajoriteten som sin mening ge regeringen till känna, vilket också utrikesutskottet föreslår. Enligt propositionen kommer medlemskapet att innebära en temporär men kraftig konkurrensnackdel för den svenska stärkelseindustrin, vilket skulle motivera en övergångskompensation på ca 36 miljoner kronor vid ett medlemskap. Argumentet att kostnaden skulle ha uppstått vid ett utanförskap är naturligtvis inte hållbart. Utrikesutskottet föreslår riksdagen att med anledning av den socialdemokratiska motionen U16, yrkande 13, skall riksdagen som sin mening ge regeringen till känna vad jordbruksutskottets majoritet har anfört i den frågan. Jordbruksutskottets majoritet biträder även förslaget i vårt motionsyrkande 12 att någon restitution av förmalningsavgifter och fettvaruavgifter som betalats in för befintligt lager per den 1 januari 1995 icke bör medges. Detta ges också regeringen till känna. Herr talman! EG:s mjölkkvotering infördes 1984. Att den till skillnad från den svenska kvoteringen inte har kunnat avskaffas beror främst på att man inte med hjälp av kvotsystemet har lyckats uppnå balans mellan utbud och efterfrågan inom EG. Totalkvoten innebär en viss överproduktion. Det råder dock bred enighet om att kvotsystemet är ineffektivt och bidrar till bristande konkurrens, höga priser och en låg förändringstakt inom jordbruket. Kostnaderna bärs till stora delar av konsumenterna. En annan effekt av kvotsystemet är att det bevarar en ineffektiv industristruktur och tendenser att nationellt upprätthålla monopol eller monopolliknande förhållanden på marknaden för mejeriprodukter. Vår uppfattning är därför att Sverige aktivt skall arbeta för att kvotsystemet avskaffas. För att vi nu skall få ett fungerande kvotsystem måste det finnas en viss flexibilitet. Storleken av den kvot som varje producent har att disponera bör baseras på levererad kvantitet under en tidigare period. Utskottsmajoriteten finner för sin del att den basperiod för tilldelningen som anvisas i propositionen, nämligen ettdera av åren 1991, 1992 eller 1993, inte lämnar tillräcklig mängd fritt kvotutrymme för olika kategorier av producenter. Med hänsyn till de fluktuationer i produktionen som ägt rum under de senaste åren och de intryck som vi fått från många mjölkproducenter bedömer vi nu att den basperiod som vi förordat i den socialdemokratiska motionen U16 inte är den bästa lösningen för tilldelning av mjölkkvoter. Som utgångspunkt anser utskottsmajoriteten att den genomsnittliga produktionen under åren 1991, 1992 och 1993 bör utgöra bas vid fördelning till varje producent. Enligt tillgänglig statistik från Jordbruksverket innebär detta att en sammanlagd mängd om ca 3 130 000 ton bör kunna fördelas enligt den angivna principen och att en nationell reserv om ca 170 000 ton återstår att fördela bl.a. till s.k. utökare och nystartare. Vi bör här tillämpa de fasta kriterier som gäller enligt EG:s regler. Utskottet är överens om och förordar att producenterna av s.k. ekomjölk inte åläggs några begränsningar i kvothänseende. Särskild hänsyn bör tas till mjölkproducenterna i norra Sverige. Det är också särskilt viktigt att se till att den småskaliga och fristående förädlingsindustrin inte missgynnas vid fördelning av kvoter och vid dess administration. Hela Öland är ett sådant område som bör prioriteras. I övrigt bör producenter som nystartat under perioden 1993 fram till den 1 januari 1995 prioriteras vid fördelningen av den nationella reservkvoten. Först därefter skall kvoten fördelas på jordbrukare som ökat ut sin produktionskapacitet under 1993 eller 1994. För sistnämnda kategori av producenter bör det finnas möjlighet att beakta om produktionsökningen har ett direkt samband med investeringar som tillkommit på grund av miljö och djurskyddskrav. Det torde i dag finnas ett inte obetydligt antal mjölkproducenter vars anläggningar inte motsvarar de miljökrav och djurhållningskrav som fastlagts av statsmakterna. Utskottet förutsätter att regeringen överväger om tilldelandet av mjölkkvot skall villkoras i förhållande till denna typ av investeringar och vilka övergångs och dispensregler som i så fall kan bli nödvändiga. Jordbruksutskottet finner anledning att betona att Sverige skall utnyttja hela den produktionskvot om EU. Det hade naturligtvis varit förskräckligt om den borgerliga förhandlingen hade gått igenom, så att vi hade kunnat utöka det överskott som vi redan i dag har i vårt land. 1995. Jordbruksutskottet finner det även rimligt att producenter som stadigvarande levererat mjölk under året men av någon anledning haft tillfälligt produktionsstopp vid årsskiftet tilldelas mjölkkvot. Införandet av mjölkkvoter enligt EU:s regler innebär ett stort ingrepp i den svenska mjölkregleringen. Ett tidsödande detaljarbete förestår för att fördela Sveriges mjölkkvot på de produktionsplatser som levererar mjölk. Regeringen bör därför under inledningsskedet hålla riksdagen informerad om tillämpningen av kvotsystemet. Praktiska skäl talar enligt utskottets mening för att tidpunkten för tillämpning av EU:s regler något senareläggs, till förslagsvis den 1 april 1995. Det torde ankomma på regeringen att besluta i frågan, eftersom det krävs samråd med EU Herr talman! Sverige har två stora öar, Gotland och Öland. De är viktiga inte minst när det gäller livsmedelsproduktionen. Utskottet har behandlat två motioner. Där framhålls att den sockerkvot som Sverige tilldelats i förhandlingarna i möjligaste mån bör delas upp så att det även fortsättningsvis blir möjligt att producera socker på Gotland. Sockerpoduktionen är av stor betydelse för öns näringsliv. Utskottet bedömer att det finns goda förutsättningar för att det även framdeles skall kunna bedrivas en ekonomiskt hållbar sockerproduktion på Gotland. Regeringen bör fortsätta sina ansträngningar att nå en överenskommelse med EU-kommissionen i detta syfte. För jordbruket på Öland har odlingen av bruna bönor fått stor betydelse sedan öns sockerbruk lades ner. Odlingen har under de senaste åren ökat med hjälp av statliga arealbidrag, och dessutom har de svenska bruna bönorna tullskyddats. Sverige har i EG förhandlingarna begärt fortsatt stöd åt odlingen men inte fått gehör för sitt yrkande. Jordbruksutskottet delar dock den mening som förts fram i den socialdemokratiska motionen U2 och den centerpartistiska motionen U13, att det är ett svenskt intresse att bönodlingen även fortsättningsvis ges ett stöd, i varje fall under en övergångsperiod. Regeringen bör därför fortsätta sina ansträngningar att nå överenskommelse om stöd åt odlingen av bruna bönor. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i utrikesutskottets betänkande och avslag på reservationerna 9-16.

Fru talman! Det jag ville säga till Inge Carlsson var att jag tycker att hans beskrivning av arealbidraget inte är riktig. Sanningen är den att avsikten med arealbidraget är att kompensera för en sänkning av spannmålspriserna. Då är det rimligt att arealbidraget skall stå i relation till spannmålsavkastningen inom ett skördeområde. Detta område kan betraktas som större eller mindre, det kan jag hålla med om. Men delar man in Sverige i tre områden klarar man inte den flexibilitet som ändå är syftet med EU:s lagstiftning och bestämmelser på detta område. Man måste se till att klara att ta hänsyn till avkastningen inom ett skördeområde. Det lät så lätt när Inge Carlsson beskrev mjölkkvoterna, men det är inte så. De som nu av olika anledningar under en period av de tre aktuella åren har haft en nedgång eller stått stilla i utvecklingen på grund av sjukdomsbekämpning, miljöhänsyn och många andra faktorer kommer även vid ett snittvärde för dessa tre år att drabbas av sitt hänsynstagande, ofta till bestämmelser som statsmakterna utfärdat. Detta kan inte rimligen betraktas som rättvist. Det nämnde Inge Carlsson ingenting om. Men det kanske han gör i en kommande redovisning. Fru talman! Jag vill slutligen rikta samma uppmaning till Inge Carlsson som jag tidigare riktade till Maggi Mikaelsson. Sanningen är ju den att budgeten, såvitt vi förstår, praktiskt taget är klar. Ställverk,och allt vad det nu kan heta, är låsta. Maggi Mikaelsson säger att hon och majoriteten, i vilken Inge Carlsson ingår, skall återkomma med redovisning av siffror, konkretion, tydlighet och besked i budgetarbetet. Det kan inte vara för mycket begärt att ni så här några dagar dessförinnan lyfter på förlåten och är litet konkreta i de förslag som egentligen skall behandlas under fredagens debatt men som också så tydligt berör EU-arbetet. Ni borde försöka ge litet stabilitet åt den luftiga diskussion som Socialdemokraterna och majoriteten i övrigt vill skjuta framför sig och kunna ge besked om de viktiga strukturstöden.
Fru talman! För att börja med det sist sagda är det som Maggi Mikaelsson sade. Lennart Daléus och andra får ge sig till tåls tills budgetpropositionen presenteras den 10 januari. Senast i dag har jordbruksutskottets s-grupp haft en diskussion med Finansdepartementet om bl.a. olika fastighetsskatter, vilka naturligtvis är på tapeten i det har avseendet. När det sedan gäller arealbidraget tror vi att det hade varit olyckligt om vi föreslagit elva klasser. Nu har tre olika partier haft en annan åsikt. Vi tror och vet att också Centerpartiet varit villiga att gå ner i antal från dessa elva klasser. Om vi hade föreslagit elva klasser skulle de stora slättbönderna i mitt hemlän och nere i Skåne fått ett arealbidrag på ca 3 200 kr. Då hade vi kunnat hamna i samma situation som man tidigare gjorde i Holland. Kapitaliseringseffekten blev där så stor att marknadsvärden och arrendevärden blev så höga att det inte längre var lönsamt att producera spannmål, utan man fick gå över till annat. Det är det som vi är rädda för. När det blir tre klasser innebär det naturligtvis, som jag också sade, att vi kan använda dessa stöd längre upp i norr och ända upp till stödområde 4. Det gör att vi inte behöver tära så mycket på skattebetalarnas pengar när vi med andra stöd skall delfinansiera. När det sedan gäller mjölkkvoterna har vi diskuterat olika särskilda skäl. Det är självklart att en bonde kan ha råkat ut för katastrofer - byggnader kan ha brunnit ner, och man kan ha blivit av med hela djurbesättningen och därefter börjat bygga upp den. Sådana skäl får man naturligtvis också väva in i detta, även om jag inte uttryckligt sade det tidigare. Det är därför vi vill ha en större nationell kvot att kunna fördela. Men med era förslag till mjölkkvotstilldelning hade risken blivit stor att vi år 1995 nästan skulle fått en överproduktion i detta land. Det skulle ha varit mycket pinsamt om vi inte kunnat hantera detta, så att Sverige t.o.m. åkt på att betala en straffavgift till EU. Av detta skäl finns det nu en större nationell kvot som vi kan försöka att dela ut på ett mer rättvist sätt.
Fru talman! Nu har kvoten inte blivit större, och dessutom uppdelas den på det här sättet på ett orättvist sätt. Det är väl ändå den tydliga sanningen att det inte blir möjlighet att ta hänsyn till de förhållanden jag beskrev tidigare med den fördelningsmodell som Socialdemokraterna förespråkar om man icke ägnar sig åt en stor och omfattande dispensbyråkrati som väl knappast kan tjäna någons intressen. Det är uppenbart att vi har olika uppfattningar om arealbidraget. Det är inte så mycket att bråka om. Vi har den uppfattningen att det behövs fler än tre områden för att man skall kunna ha det utrymme som behövs för att möta kravet på att kunna ta hänsyn till avkastningen inom ett skördeområde. Det gör man uppenbart inte med en så trubbig modell som en treområdesindelning. Fru talman! Jag håller mig med en viss tjatighet fast vid att jag fortfarande inte är klar över majoritetens besked. Maggi Mikaelsson sade mycket tydligt innan vi åtskildes för middagspausen att man återkommer med besked på de konkreta punkterna när det gäller miljöstödet och de olika andra frågor som skall behandlas under fredagens debatt. Detta återkommer hon med, och majoriteten får man då förmoda, i budgetredovisningen. Det är ändå litet av ett besked att det som gäller konkret ekonomi kring de frågor som vi skall besluta om i morgon och på fredag kommer ni att redovisa i sin helhet i budgetpropositionen. Då har vi i alla fall någonting att börja bita i, fru talman.
Fru talman! Det är självfallet regeringens ambition att även på detta område lägga fram förslag som vi har sagt att vi skall återkomma med i budgeten. Det pågår förvisso en hel del förhandlingar fortfarande. Men jag kan inte i dag se att det finns något som hindrar att det vi har diskuterat i utskottet skall återkomma i budgeten. Det sades att det blir en rad dispensärenden när det gäller mjölkkvoterna. Det är klart att det blir på det sättet under ett inledningsskede. Men det blir inte mer byråkrati med våra förslag än med det förslag som ni har fört fram. Ni säger att varje mjölkproducent skall skära ner produktionen med ett antal procent. Det är klart att det blir en byråkrati när myndigheter skall tala om att man bara får en viss kvot. Man får ställa sig i kö och slakta ur djurbesättningen. Det blir mångdubbel byråkrati på det sättet.När det gäller arealbidragen hade vi den förhoppningen att vi skulle kunna få en bredare uppgörelse även om vi hade en mycket svår tidspress på oss. Nu är vi ändå tre partier som har en avvikande uppfattning emot budgetpropositionen. Om vi hade fått fortsätta ett tag till är det mycket möjligt att flera av de borgerliga partierna hade följt med oss. Man kan ha olika uppfattningar om detta. Man kan ha ett större antal. Då kan det vara ett mindre gap emellan dem. Det går alltid att styra upp detta. Nu har vi fastnat för det här. Vi tycker faktiskt att det blir bra. På det här sättet kan vi också skjuta upp arealbidragen. På det sättet kan vi spara skattebetalarnas pengar.
Fru talman! Inge Carlsson säger i sitt inlägg att den borgerliga regeringen började återreglera. Det är inte frågan om återreglering. Det är frågan om en anpassning till ett annat system. Det är nödvändigt när vi nu kommer med i EU. Det är nödvändigt för att skapa rimliga förutsättningar för en konkurrens på lika villkor. Det är detta det är frågan om. Därför är det så djupt beklagligt att ni socialdemokrater inte har velat medverka i det arbetet. Sedan säger Inge Carlsson också att det blir mer byråkrati med det borgerliga förslaget när det gäller mjölkkvoterna. Jag kan inte förstå det riktigt. Det blir ju bara besvärligare om man skall ha ännu mer att fördela, som Inge Carlsson vill med 170 miljoner ton som skall fördelas. Det måste bli mer byråkrati med det förslaget. Vi har haft den inriktningen att hamna så nära dagens produktion som möjligt. Det skulle ju skapa mindre problem. Sedan svarade inte Inge Carlsson på mina frågor. Det gällde den allvarliga frågan om spannmålsarealen. Nu säger Inge Carlsson tvärtom att sydsvenska bönder hade stått inför risken att få en mycket hög kapitalisering om de hade fått det arealbidrag som är jämförbart med det som man har på andra sidan Öresund. Jag kan inte riktigt förstå det. Det är ju alldeles uppenbart att om vi skall kunna konkurrera på lika villkor med dansken måste vi ju få samma ersättningar när spannmålspriserna sänks. Det är tvärtom så att det förslag som ni står för innebär att kapitaliseringen flyttar norröver och skapar ännu värre problem, inte minst när avregleringen tar fart i EU. Då har man för höga markvärden genom kapitalisering av den mark som inte har den här produktiviteten. Det tycker vi är mycket allvarligt. Jag fick som sagt var inget svar på mina frågor. Det gällde framför allt en fråga. Alla de förslag som ni nu har lagt fram, tillsammans med dem som aviseras, leder till mycket sämre konkurrensförutsättningar för inte minst det sydsvenska jordbruket. Jag vill ha ett besked om varför ni inte kunde samarbeta, som Ingvar Carlsson sade i regeringsförklaringen, och lösa detta på ett bättre sätt. Sedan vill jag också fråga Inge Carlsson vilka nivåer arealersättningen kommer att hamna på.
Fru talman! Jag förstår att Ingvar Eriksson som har varit LRF-ordförande i någon krets nere i Skåne i 26 år här i riksdagen enbart vill kämpa för jordbrukarna från den södra delen av det här landet. Men nu får Ingvar Eriksson även klä i sig rollen som riksdagsledamot och se till att vi kan ha ett jordbruk i hela Sverige. Det är väl det som är den stora skillnaden mellan oss och de övriga partierna och speciellt Moderata samlingspartiet. De vill naturligtvis suga ut så mycket som möjligt av EU:s mera byråkratiska politik. Men jag hävdar att om vi skulle ha gått på den linje som ni moderater förfäktar, att vi skulle ha elva områden och ett arealbidrag på de stora slätterna i Skåne på 3 200 kronor, skulle det långsiktigt uppstå mycket stora risker för att man skulle bli av med spannmålsodlingen. Det var precis vad som hände i Holland. Det går inte att tro att man skall kunna jobba på lika villkor. I Danmark har de ett arealbidrag. Om vi skulle ha fastnat för ett arealbidrag skulle bönderna på Skåneslätten inte få ett något högre arealbidrag. Nu har vi valt tre. Det är med tanke på att jordbrukarna i Mellansverige och längre upp skall få en bättre ekonomi. När det gäller mjölkkvoterna tycker jag att det var ganska fräckt av Ingvar Eriksson att beskylla Mats Hellström för att vi inte fick en överkvot på 3,7 miljoner ton. EU har ett överskott i dag. Detta var inga riktiga förhandlingar. EU bestämde att vi i Sverige skulle få 3,3 miljoner ton. Punkt och slut. Det fanns ändå ett utrymme för att vi skulle kunna öka tillväxten på det här området. Fru talman! Sedan tycker Ingvar Eriksson att jag beskyller de borgerliga ledamöterna för att reglera politiken. Det gjorde ni ju från 1990 års uppgörelse. Nu är det ju EU som bestämmer. Nu måste vi gå in i det här byråkratiska systemet där friheten blir mycket mindre och där byråkratin, subventioner och allt styrs från EU både när det gäller mjölkkvoten och arealbidragen.
Fru talman! Inge Carlsson säger att jag är i riksdagen som representant för min yrkesgrupp. Jag är visserligen här som representant för Sydsverige, men jag också här som representant för svenska bönder från Smygehuk och så långt norrut som man kan komma. Det är därför jag ser så allvarligt på att man nu försöker att flytta runt arealersättningarna så att man får en kapitaliseringseffekt där den inte är naturlig. Det har inte Inge Carlsson reagerat på. Det kan ju inte vara rimligt att man t.ex. i Norrbotten och 1 700 kronor. Där har man kanske arrenden som är noll. Där har man kanske, som brukare av en annan gård med animalieproduktion, utnyttjat den marken bara för att hålla den öppen. Vad händer med den stackars bonden med mjölkproduktion som är beroende av sådana arealer när markägaren själv vill ta hem dem därför att han kan få det här stödet? Detta skapar orimliga effekter, Inge Carlsson. Det är dem som jag har velat belysa. Sedan menar Inge Carlsson uppenbarligen att sydsvenska bönder skall ha sämre förutsättningar än de danska kollegerna på andra sidan Öresund. Jag kan inte förstå vitsen med detta. Varför skall inte vi i Sverige utnyttja produktionskapaciteten där den är som bäst? Svara mig på det, Inge Carlsson! Inge Carlsson kommer själv ifrån ett landskap som har hög produktivitet. Jag har en känsla av att han har fått ganska många kontakter med lantbrukare i det länet. Då måste han också förstå att den väg som ni har valt är mycket farlig. Jag vill också påpeka att EU har valt arealersättningar, med hänsyn taget till produktiviteten, just för att minska intensiteten, och inte för att öka den, som Inge Carlsson nyss påstod. Det tarvar ytterligare besked, Inge Carlsson!
Fru talman! Om vi skulle ha haft samma förhållanden som i Danmark skulle vi alltså ha haft ett arealbidrag. Är det verkligen så Ingvar Eriksson menar? Nu har vi tre arealbidrag. Det innebär att en del får lägre. Det är de uppe i mina områden och längre upp i landet. Några får mellanbeloppet, och några får det högre beloppet. Det högre beloppet, eftersom vi har valt tre, får de stora slättbönderna i Skåne. De kommer att få det högsta arealbidraget. I Danmark får de ju bara snittet allihop. Det var ju så Holland gjorde. Man delade in detta i många arealbidrag. Det gjorde att markpriserna steg oerhört. Arrendepriserna följde därefter. Till slut var det inte lönsamt att producera spannmål där nere eftersom påslagen blev så stora. Vi skiljer oss naturligtvis åt här. Jag tycker att kapitaliseringseffekterna slår hårdare där vi ger det högsta beloppet. Om vi skulle ge 3 200 eller något liknande är faran att ni får svårt att producera spannmål där nere. Det är inte så att det finns stora spannmålsbönder längre upp i norr. Markpriserna har inte så stor betydelse för den lilla spannmålsproduktion som sker längre norrut.
Fru talman! Inge Carlsson säger att det var en total enighet runt 1990 års jordbrukspolitiska beslut. Det är inte riktigt. Miljöpartiet var inte överens med övriga partier. Vi ansåg då liksom nu att det finns två vägar om vi skall minska överskottsproduktionen. Vi kan se till att allt lantbruk minskar intensiteten genom att stödja den ekologiska odlingen och mellanformerna mellan konventionell odling och ekologisk odling. Det man valde 1990 och det socialdemokraterna tyvärr väljer även nu är att stödja det konventionella lantbruket och det ekologiska lantbruket, som vi i dag inte riktigt vet vad det blir. Men man försöker inte få i gång en utveckling som innebär att allt mer areal odlas mindre intensivt. Det skulle bara bra för miljön. Dessutom skulle vi på det sättet kunna få ner överskotten och hålla stora marker öppna. Det ekologiska lantbruket kräver större arealer än det konventionella. Jag skulle vilja fråga Inge Carlsson om arealklasserna. Inge Carlsson säger att vi är tre partier som kan tänka oss färre klasser än elva. Det stämmer. Men Miljöpartiet stöder inte det förslag som Socialdemokraterna nu har lagt fram. Vi anser att det sätt ni hanterar arealbidragen på är konstlat. Att säga som ni, att vi kan skjuta arealbidragen uppåt, dvs. i detta fall till sydsvenska höglandet och Norrland, anser vi vara helt fel. Där odlas i dag inte spannmål. Den enda förutsättningen för att dessa pengar skall kunna skjutas till dessa områden är att man där börjar odla spannmål, på marker där man i dag har djurhållning, vall och bete. Vi anser att djurhållning och vall och bete skall gynnas på dessa marker, av miljöskäl och av många andra skäl. På sydsvenska höglandet har vi t.ex. många botaniska värden som gynnas av djurhållning, bete och vall. Att som socialdemokraterna skjuta pengarna till sydsvenska höglandet och Norrland, kommer att innebära att vi där får icke lönsam spannmålsproduktion, som dessutom kommer att vara ett hot mot de värden som socialdemokraterna säger sig värna, nämligen det som kallas för landskapsvård. Jag har svårt att se hur det skall gå ihop. Man vill skjuta upp arealbidraget till de bygder där vi i dag inte har spannmålsodling utan just det vi säger att vi vill värna, vall och bete. Samtidigt vill man strypa det stöd som skulle gå till just vall och bete på sydsvenska höglandet. Jag får inte ihop detta, Inge Carlsson. Får Inge Carlsson ihop det?
Fru talman! Gudrun Lindvall går litet för långt fram. Spannmålsodlingen uppe i norr är liten, det har jag själv sagt. Men i budgetpropositionen kommer vi att presentera en hel del stöd till Norrland, inte minst när det gäller vall och bete. Jag tycker att det är litet för tidigt att uttala sig så bestämt i denna diskussion. Jag kanske sade att 1990 års beslut var enigt, det är riktigt. Men det var ändå en bred majoritet som stod bakom beslutet. Det är det beslutet jag menar att vi skulle kunna fullfölja. I princip hade svenskt jordbruk och inte minst livsmedelsindustrin stått bättre rustade. När det gäller förutsättningar för ekologisk odling vill jag påminna Gudrun Lindvall om att vi, under de tre år då borgarna hade majoritet i riksdagen, försökte få dem att satsa mera pengar, eftersom vi själva gjorde det. Men det var ett mycket negativt motstånd. Så har det också varit när vi har lagt fram förslag om mera pengar till landskapsvård under de gångna tre åren. Vi har naturligtvis olika syn. Ni är i alla fall med på att elva klasser är för mycket. Jag måste ändå säga att ni ligger nära oss.
Fru talman! Jag har svårt att säga hur nära Vi var varandra när det gäller arealklasserna. vi fick nämligen inte någon inbjudan till samtal från socialdemokraterna. Vi förutsattes, precis som Vänsterpartiet, stödja passivt. Det gör inte Miljöpartiet. Vi vill allt se förslagen i förväg. Vi köper inte grisen i säcken. Vi vill veta vad det är vi skall stödja. Vi fick dra ur socialdemokraterna hur många klasser det skulle bli. Vi fick veta att det kunde bli fem eller tre. Så småningom fick vi veta att det antagligen skulle bli tre, men det var en information som satt långt inne. Jag är litet förvånad över att socialdemokraterna, som ändå brukar vara praktiska människor, inte ser att det förslag man nu lägger fram har ganska litet med verkligheten att göra. Det går att teoretiskt diskutera om att flytta pengar från slättbygderna upp till sydsvenska höglandet och Norrland. Men i praktiken fungerar det inte så, Inge Carlsson. Det förvånar mig att socialdemokraterna, som brukar se till verkligheten, i detta fall nöjer sig med teorin. Det skulle vara mycket olyckligt om många av de bönder som i dag bedriver djurhållning och har vall och bete i just dessa områden skulle börja odla spannmål. Det anser jag vore ett hot mot de miljöer som vi i många andra sammanhang säger att vi vill värna. I det landskap där man i dag har landskapsvård skulle man i så fall bryta vallen och börja odla spannmål. När det gäller mjölkkvoter är jag också förvånad över att socialdemokraterna väljer ett system som är mera teoretiskt än praktiskt. Jag är förvånad över att man inte även där försöker få ett system som liknar verkligheten så mycket som möjligt. Jag är förvånad över teoretiseringen av lantbruket. Men det kanske är så att man egentligen inte är riktigt engagerad i dessa frågor. Därför gör man kanske det som känns lättast. Men det hänger inte ihop med verkligheten.
Fru talman! Vi försöker föra en politik som har med verkligheten att göra. Jag tycker att det är bevis nog att vi har tagit intryck, inte av LRF-bossarna men däremot av många mjölkproducenter. Vi socialdemokrater har faktiskt varit ute mycket i bygderna och träffat många mjölkbönder. Det är ungefär ett femtiotal som har ringt till mig. Jag har bett dem skriva ner sin situation och beskriva den verklighet de lever i. Då har det visat sig att det förslag vi lade fram i den socialdemokratiska motionen inte var det bästa. Det var därför som vi ändrade oss och tog med även 1993. Vi vet att det är en stark tillväxt i mjölkproduktionen här i landet. Därför är det klokt att vi nu har en landskvot på 170 000 ton att fördela mellan olika mjölkproducenter som av olika skäl har råkat illa ut. De har kommit igen 1994 och utökat eller nystartat osv. I detta avseende tycker jag att vi socialdemokrater slår vakt om verkligheten och försöker lösa detta på bästa sätt. Det är bara synd att den borgerliga regeringen inte kunde bjuda in oss när ni skrev propositionen, så att vi kunde ha haft ett bättre samarbete. Denna proposition lades ju fram strax före valet, i tron att de borgerliga skulle förlora valet och lämna över ansvaret till oss socialdemokrater. Jag tycker att vi försöker se verkligheten. Vi vill slå vakt om det svenska jordbruket. Men vi vill göra det på ett så rättvist sätt som möjligt och se till att det inte bara är klyschor när man säger att hela landet skall leva. Vi vill verkligen se till att man även i Norrland och på Gotland och Öland osv. skall ha en verklig möjlighet att överleva i ett EU-perspektiv.
Fru talman! Jag försökte i mitt tidigare inlägg se de samlade förslagen som kommer att läggas fram på det jordbrukspolitiska området. Dagens debatt gäller det första i en räcka förslag som kommer att slå hårt mot jordbruk och landsbygd. Jag ställde några frågor till Inge Carlsson, eftersom han också är östgöte. Varför vill Inge Carlsson, som socialdemokrat, undandra Östergötland arbetstillfällen? Varför vill Inge Carlsson bidra till att avrusta det östgötska jordbruket? Hur kommer Inge Carlsson att förklara denna politik för östgötarna? Inge Carlsson säger också att det är LRF-bossar som styr debatten. Jag läste häromdagen i tidningen hemifrån att det hade varit 600 lantbrukare samlade i Linköping. De ställde sig bakom ett enkelt krav om att få en rejäl konsekvensbeskrivning av vad de samlade förslagen innebär för den östgötske lantbrukaren. Jag kan ställa ytterligare en fråga till Inge Carlsson i hopp om att jag skall få något svar på någon fråga. Varför kan inte Socialdemokraterna innan man lägger fram alla dessa förslag försöka få fram en konsekvensanalysbeskrivning av vad de innebär för svenska jordbrukare, för landsbygden och för alla de andra sysselsättningstillfällen som finns där - inte minst inom livsmedelsindustrin. Det fanns ständigt propåer om rejäla konsekvensanalyser inför i stort sett varje beslut under den förra mandatperioden. I denna fråga finns det över huvud taget ingenting sådant.
Fru talman! Ja, jag är gudskelov östgöte. Dan Ericsson frågar hur jag kan tillåta att vi ökar på arbetslösheten i Östergötland. Jag vill bara påminna om att det har försvunnit ungefär 400 000 jobb under de tre år som nu har gått. Dan Ericsson har ofta suttit med den borgerliga regeringen och förhandlat och donat. Bara i Dan Ericssons hemkommun fanns det ett tag 15 000 arbetslösa människor. Det hjälpte inte att Börje Hörnlund var nere i Östergötland och talade om att han skulle avgå när arbetslösheten översteg 6 %. Ni fortsatte ju med den politiken! Östgötarna har verkligen lidit av att Dan Ericsson har varit med och fört en politik som gjort att de blivit arbetslösa. Dan Ericsson frågar mig varför vi inte kan lägga fram en konsekvensbeskrivning av dagens förslag, de förslag vi beslutar om på fredag, de förslag som kommer i budgeten osv. Det är så den socialdemokratiska regeringen arbetar. Man arbetar systematiskt noggrant för att se vilka konsekvenser förslagen kommer att få. Det gör man i förväg. Ni föreslog att stöden skulle kosta 2,8 miljarder. Svenska folket - skattebetalarna - skulle vara med och delfinansiera. Vi socialdemokrater måste se konsekvenserna. Har vi så mycket pengar att vi kan delfinansiera allt detta? Det kan vi inte. I Sverige har vi mycket på grund av er ett budgetunderskott på 200 miljarder och en statsskuld på 1 biljon 300 miljarder. Vi har jordbrukare som är ganska skuldtyngda. Näringen har lån på 60 miljarder kronor. Tänk om vi då skulle börja låna upp mer pengar! Det skulle vara väldigt svårt att få ned räntorna. Om vi skall kunna hålla sysselsättningen på en hög nivå är det viktigt, också för er, att vi för en politik där vi tar konsekvenserna för alla - inte bara för bönderna nere i Skåne eller för dem som Dan Ericsson nu vill gå över och värna, dvs. bönderna i Östergötland. Därför är vi noggranna innan vi lägger fram våra förslag, så att det inte blir några olyckliga konsekvenser av det hela.
Fru talman! Jag kunde nästan slå mig i backen på att jag skulle få detta argument igen. Det får man i varje debatt som förs i kammaren med företrädare för Socialdemokraterna. De talar om att det är den förra regeringen som har ansvar för arbetslösheten. Det är ju precis tvärtom, Inge Carlsson! Det är ni som är orsaken till den stora kris vi faktiskt fortfarande lever mitt uppe i. Det är den politik som ni förde under 80-talet som har lagt grunden till den ökade arbetslösheten och den plåga den innebär för enskilda människor - också i Östergötland. Försök inte att dra er undan det ansvaret! Vi har att försöka skapa förutsättningar för ett näringsliv, och inte minst för livskraftiga jordbruk, så att vi får i gång sysselsättningen igen. Risken är nu att de socialdemokratiska förslagen kommer att leda i fel riktning. Inge Carlsson sade tidigare i inlägget att läget hade varit bättre om man hade fått genomföra 1990 års beslut. Det är precis tvärtom där också! Då hade vi haft ännu fler arbetslösa. Ännu fler östgötar hade fått gå och stämpla. Hur kan Inge Carlsson säga att läget skulle ha varit bättre för svensk jordbrukspolitik om 1990 års beslut hade fått genomföras? Han vet att vi då hade haft betydligt färre jordbruksföretag och därmed också färre i sysselsättning i binäringarna. Gå hem efter debatten, Inge Carlsson, och fundera igenom frågan om konsekvensanalys, så att ni på något sätt kan ta er ur alla förslag ni nu radar upp! Försök komma på en annan politik som faktiskt leder till att vi behåller svenskt jordbruk!
Fru talman! Vi skall göra allt för att vi skall kunna fortsätta att värna jordbruket och föra en bra jordbrukspolitik i detta land. Även om våra bönder är effektiva och duktiga är jag faktiskt ganska övertygad om att de hade de kunnat bli ännu mer effektiva om vi i stort hade kunnat fullfölja 1990 års beslut. Det fanns en stor enighet i riksdagen. Vi tror speciellt att vi skulle ha fått en mycket mer effektiv livsmedelsindustri i landet. Skall vi klara konkurrensen är det denna som måste bli mer konkurrenskraftig. Som vi påpekade i 1990 års beslut måste den näringen satsa mer resurser på forskning och utveckling, hitta bättre nischer och inte bara exportera stora bulkvaror. Vi hade en bra inriktning på politiken, och de andra partierna var med. Kds var inte med i riksdagen på den tiden, gudskelov. Hade ni varit det vet jag inte hur det skulle ha gått. Vi var i alla fall överens, och jag tror att det hade blivit bra om vi hade fullföljt det. Det är klart att ni har rätt i att GATT förhandlingarna drog ut på tiden. Nu är GATT ifatt de andra länderna. De andra länderna får göra mycket stora ingrepp nu. Det har vi klarat tidigare i och med Jag vill inte ha en fortsatt debatt om arbetslösheten, men jag vill säga att Börje Hörnlund när han var nere i Dan Ericssons hemkommun Norrköping sade att han tänkte avgå om arbetslösheten blev över 6 %. När svenska folket gjorde så att han fick avgå var arbetslösheten 14 %. Det måste ändå vara borgarnas förtjänst.

Fru talman! Låt mig börja med att instämma i är en bland flera intressenter. Jag skall gärna lyssna och diskutera med LRF, precis som jag skall lyssna och diskutera med andra företrädare - för konsumentrörelser, för miljön, för allergiker osv. De senare grupperna har alltför länge varit underrepresenterade i dialogen om den svenska jordbrukspolitiken. Låt mig säga till Lennart Daléus att jag känner vägen till Bryssel väl, trots att det bara har gått två månader sedan vi fick ny regering. Dit åker jag numera väldigt ofta - i snitt en gång i veckan. Det gör jag eftersom så mycket av jordbrukspolitiken nu beslutas där och inte i denna kammare. Det var det som svenska folket bestämde den 13 november. Jag har all respekt för det beslutet. Det betyder att Sverige är medlem av den europeiska unionen om drygt två veckor och att det svenska jordbruket inordnas under EG:s jordbrukspolitik, CAP. Som vi vet är det en politik som är både dyrbar och administrativt komplicerad. Den är en återgång till det som vi trodde att vi hade lämnat bakom oss 1990 när vi, precis som Inge Carlsson sade, i väldigt stor enighet beslutade om en reformering av den svenska jordbrukspolitiken. Alla partier utom Miljöpartiet var med på det beslutet. Det är viktigt att understryka det, för också i denna debatt har det framskymtat att 1990 års beslut enbart skulle vara ett socialdemokratiskt verk. Så var det inte. Fem partier av sex stod bakom det. Med tanke på det jag har sagt om CAP - om EU:s jordbrukspolitik - kommer den naturligtvis att reformeras. I vilken takt vet vi inte. Men Sverige skall, när det svenska folket har röstat ja i folkomröstningen, vara med aktivt och påverka den nya politiken i en riktning som bättre stämmer överens med vår syn på ett konkurrenskraftigt och konsument och miljövänligt jordbruk. Mot den bakgrunden kommer regeringen att arbeta för förenkling, avreglering och förbilligande av den gemensamma jordbrukspolitiken. Kostnaderna för denna utgör i dag över hälften av EU:s gemensamma budget. Var och en som tänker litet grand framåt i tiden och funderar över framtiden för EU - oavsett vad man tror om den framtiden - måste inse att en så stor del av EU:s gemensamma budget kommer jordbrukspolitiken i fortsättningen inte att kunna dra. Som redan har sagt - det blir litet av upprepning - genomförde den tidigare borgerliga regeringen under de tre senaste åren en anpassning av den svenska jordbrukspolitiken till förhållandena inom EU. Vi socialdemokrater kritiserade denna anpassning, eftersom vi ansåg att den kostade pengar. Det finns en ganska stor och dyr nota från de gångna tre åren också på det här området. Vi ansåg också att denna anpassning alltför ensidigt gynnade producenterna på konsumenternas bekostnad. Konsumenternas intresse av bra mat till rimliga priser skall nu lyftas fram i vad regeringen föredrar att kalla den svenska livsmedelspolitiken. I reformarbetet inom EU vill regeringen därför prioritera de livsmedelspolitiska frågorna, där vi i stora drag kommer att arbeta för en fortsatt och fördjupad CAP reform efter 1997, som också kommer att omfatta vinoch trädgårdsnäringarna och som inriktas på en friare handel med livsmedel.

Det kan gälla intensiv boskapsuppfödning och regler för båsplatser och transporttider, där Ministerrådet i går där jag själv deltog tyvärr inte kunde ena sig om ett kompromissförslag om bl.a. maximala transporttider för slaktdjur. Det betyder att vi måste fortsätta att driva på i ministerrådet i denna fråga. När det gäller spannmål och oljeväxter finns det enligt min mening starka skäl för att fördjupa reformen. På spannmålsområdet är det viktigaste inslaget i den reform av CAP som antogs av ministerrådet 1992 Jordbruksreformen inom EU innebär således inte att de traditionella instrumenten i jordbrukspolitiken - avskaffas, men de kommer att minska i betydelse. Förskjutningen från prisstöd till direktstöd kan förväntas innebära en minskad intensitet i odlingen, ökad konsumtion och på sikt minskade överskott. Fru talman! Enligt CAP-reformen kan medlemsländerna själva bestämma hur arealbidragen skall fördelas på olika regioner. Det är ett av de ganska få områden där den svenska riksdagen har makt att bestämma över den i övrigt harmoniserade jordbrukspolitiken. 200 kr mellan varje klass skulle enligt vår uppfattning leda till en snabb och kraftig kapitalisering av bidragen i Sveriges bästa jordbruksområden. Detta skulle i sin tur leda till en fortsatt allt intensivare odling, något som denna regering - inte minst av miljöskäl - inte kan ställa sig bakom. Med ett mindre antal klasser kan man däremot åstadkomma en utjämning av arealbidragen mellan olika delar av landet och därigenom gynna framför allt jordbruket i skogs och mellanbygderna i södra Sverige och i stödområde 4 i norra Sverige. Detta har Inge Carlsson utförligt redogjort för i replikskiften med olika debattörer. På det här sättet kan man delvis - jag betonar det - minska det nationellt finansierade strukturstödet, någonting som är eftersträvansvärt ur statsfinansiell synpunkt. Jag vill emellertid betona att jag är mycket medveten om att det inte går att byta äpplen mot päron. Därför är betoningen av ordet delvis viktig. Riksdagens jordbruksutskott har nu stannat för en indelning av landet i tre regioner med en intervall på ungefär 200 kr mellan regionerna. Med den inriktning av CAP som jag nu skisserat gynnas jordbruket i länder där, såsom i Sverige, merparten av arealen finns hos små och medelstora jordbruk och där kemikalieanvändningen begränsats. Några ord om mjölkkvoterna, som också har diskuterats här länge och väl. Vi vill ha ett system som motverkar kapitalisering av kvoterna i form av högre pris på jordbruksfastigheter, och vi vill motverka en oreglerad handel med kvoter. Detta har Inge Carlsson tidigare redogjort för. Han har också redogjort för utskottsmajoritetens ställningstagande, varför jag inte närmare går in på betänkandet i den delen. När det gäller själva administrationen av hela det här väldigt komplicerade systemet har vi också här en annan syn än den tidigare regeringen, som ville koncentrera administrationen till väldigt stor del till Jönköping. Vi har sagt att vi skall försöka trycka ut administrationen på länen i så stor utsträckning som möjligt. Det är viktigt av flera skäl - inte minst därför att det ger länen värdefulla jobb. Jag har själv arbetat i en lantbruksnämnd på den tiden de fanns, och jag vet hur betydelsefullt det är att bönder kan ringa till olika tjänstemän på lantbruksnämnden, som känner bönderna i den landsända där de jobbar. Det finns ett ömsesidigt förtroende och en kunskap som är ovärderlig när man nu går in i ett system som kräver så mycket av byråkrati och blanketter. Jag tror därför att det är bra att man i så stor utsträckning som möjligt kan få ut dessa jobb på länen. Vi anser att administrationen skall handhas av Jordbruksverket och i möjligaste mån av länen. Det är viktigt att den småskaliga och fristående förädlingsindustrin inte missgynnas när man skall fördela mjölkvoterna. Vi har också i olika sammanhang skrivit att ett medlemskap i en nationell organisation eller sammanslutning inte skall vara ett villkor för att en jordbrukare skall kunna verka inom den kvoterade produktionen och dess förädling. Vi kommer att ge Konkurrensverket i uppdrag att noga följa utvecklingen mot bakgrund av den bristande konkurrensen inom förädlingsledet. Vi kommer också att pröva om leverans och mottagningsplikten är förenlig med EU:s konkurrensregler. I utformningen av EU:s obligatoriska sektors och programplaner ser regeringen samråd mellan berörda myndigheter som en viktig del. I det sammanhanget blir lantbrukskooperationens framtida roll att - tillsammans med övrig livsmedelsindustri och andra intressenter - ge synpunkter på prioriteringar och lämna underlag för myndigheternas arbete. Ansvaret för de här sektorsplanerna skall emellertid, som jag sade, i första hand ligga på länsstyrelsernas lantbruksenheter. Fru talman! Vägen till en miljövänlig, konsumentfrämjande och konkurrenskraftig livsmedelspolitik kan förvisso tyckas både lång och snårig. Jag har nu redogjort för regeringens syn på Sveriges roll i det europeiska jordbrukssamarbetet och på de åtgärder som vi anser nödvändiga och önskvärda för att tillsammans med övriga länder inom Unionen åstadkomma en livsmedelspolitik som efter 1997 präglas av lägre kostnader, mindre byråkrati, friare handel och en bättre miljöanpassning - allt till gagn för både konsumenter och producenter.

Fru talman! Det är ju tryggt att höra att jordbruksministern nu är väl förtrogen med vägen till Bryssel och att hon åker dit flera gånger i månaden eller i veckan. Jag tillhörde några som gick i spetsen för att Sverige skulle gå in i EU, om också kanske inte så mycket för att jordbruksministern skulle komma dit, och vi har blivit litet oroade. Vi tycker att det är viktigt att hela Sveriges villkor tas med i EU-arbetet. Inte minst jordbrukarna hörde till den grupp som just gick i spetsen för ett svenskt inträde i EU, och man gjorde det på några premisser. Man utgick från att man skulle bli rättvist behandlad, och det har jordbruksministern nu misslyckats med. Tankarna går osökt till den kände trädgårdsmästaren. Vi kan förstå att när jordbruksministern och Vänsterpartiet förenar sig om att utforma en politik för det svenska jordbrukets roll i EU blir resultatet någonting som vi inte riktigt hade kunnat räkna med från början. Sanningen om Brysselresan är väl den att jordbruksministern inte direkt sitter i loket utan har tvingats upp på sista vagnen för att motvilligt, får man förmoda, företräda de svenska intressena på det här området. Detta illustrerar, fru talman, också en passus som sedan kommer att kunna läsas i protokollet från dagens debatt. Jordbruksministern säger att kostnaderna nu skall fördelas rättvist på konsumenter, skattebetalare och bönder. Smaka på det en stund - konsumenter, skattebetalare och bönder. Jag vågar säga att de flesta av oss här i kammaren är konsumenter och skattebetalare, men si, det är också bönderna. Här lägger man till en grupp som, utöver att vara konsumenter och skattebetalare, finns i tillvaron i en annan egenskap för vilken de också skall bära en avgift. Jag har svårt att förstå det resonemanget. Jag skall inte utveckla det ytterligare - jag tror att var och en som lyssnat på det förstår det orimliga i det. Jordbruksministern talade mycket utförligt om EU, och jag ställer mig gärna bakom många av de ambitioner som hon framförde. Men det hade kanske varit viktigare om vi i dag hade fått en tillstymmelse till en konsekvensanalys av den jordbrukspolitik som jordbruksministern för tillsammans med Vänsterpartiet.

Fru talman! Jordbrukarna gick i spetsen för ett ja till EU, säger Lennart Daléus. Ja, sanningen var väl den att LRF och dess ledning gick i spetsen för detta. Jag har under hösten och även tidigare träffat många jordbrukare. Man kunde utläsa av analyserna av vem som röstade vad i Sverige att långt ifrån alla jordbrukare röstade ja. Ledningen för LRF gick i spetsen för ett ja, och man satsade tillsammans med Svenska Arbetsgivareföreningen stora pengar för detta ändamål. Det kan inte ha varit obekant för vare sig LRF:s ledning, för Lennart Daléus eller för någon annan som läser tidningar, t.ex. för dem som följer debatten i tidningen Land, att jag under hela detta år har talat på möten där lantbrukare deltagit. Jag har där sagt två saker. Den ena var att även om vi nu har ett avtal som är framförhandlat vad gäller miljö, struktur osv., är det inte säkert att vi i de villkorade programmen har råd att ta emot de pengar som är framförhandlade. Det kan inte ha varit obekant för någon att detta har framförts, inte som min personliga uppfattning utan som en uppfattning från det socialdemokratiska partiet. Den andra saken är något som jag kanske inte själv har drivit lika hårt som andra i mitt parti, nämligen att de som nu får stora fördelar av ett medlemskap också måste bidra litet mer än andra. Signalen var mycket tydlig, eftersom bl.a. jordbruket nämndes som en grupp som skulle få stora fördelar. Trots dessa propåer från vår sida valde LRF ledningen att fortsätta att propagera för ett ja. Jag kan inte tolka det på annat sätt än att man, trots dessa pålagor och trots att man visste att en socialdemokratisk regering kanske inte skulle komma att utnyttja alla bidrag, tyckte att det skulle vara bra för det svenska jordbruket med ett medlemskap.
Fru talman! Det är möjligt att jag var litet slarvig när jag sade att bönderna gick i spetsen för ett medlemskap. Jag brukar resonera så att om det socialdemokratiska partiet säger något, är det förhållandevis representativt för socialdemokraterna. Jag skall inte lägga mig i frågan om representativiteten, men jag brukar på motsvarande sätt litet slarvigt tro att LRF i huvudsak är representativt för jordbrukarna. Vi vet att det finns avvikare inom socialdemokratin, och det finns naturligtvis avvikare också bland bönderna när det gäller synen på EU. Jag tror ändå att det är rimligt att säga att de svenska jordbrukarna ville att Sverige skulle gå in i EU - av många skäl, bl.a. därför att det var den enda möjligheten för dem att få utrymme för en konkurrens och en livskraft i en kommande relation med Europa. Jag tycker också att det är bra att jordbruksministern tidigare har talat på möten, varvid hon - som jag nu förstår - har hotat med att Sverige inte skulle utnyttja det framförhandlade avtalet. Jag tror att det hotet kanske inte tillräckligt togs på allvar, och det beklagar jag. Man lyssnade naturligtvis mer på Ingvar Carlssons redovisning inför EU omröstningen, och däri rymdes inte mycket av hot om att man inte skulle utnyttja det framförhandlade avtalet. Jag har själv inte hört honom säga något sådant. Vem som var representativ kan vi kanske lämna därhän, men jag är litet besviken på representativiteten i detta agerande. Jag vill vidare återkomma till en liten fråga i sammanhanget. Jag ställde tidigare en fråga om Gotland. Även om det gäller en del i ett större sammanhang, tror jag att det vore viktigt att vi här och nu kunde får en uttolkning av ett gemensamt ansvar för hur Gotland skall kunna ta del av den svenska nationella sockerkvoten. Denna gör det möjligt för oss att ha en sockerproduktion på Gotland, inte bara en sockerbetsodling. Till slut, fru talman, sade jordbruksministern att de som propagerade för ett ja kanske inte lyssnade tillräckligt och att de nu skall bära mera av kostnaderna. Som jag sagt i ett tidigare anförande har jag svårt att förstå det resonemanget. När Sverige genom regering och riksdag fattar ett nationellt beslut vid vars utformning några har varit särskilt aktiva, skall just de som har agerat och som har trott på auktoritativa resonemang straffas särskilt.
Fru talman! Jag kan bara säga att inte bara jag utan också Mats Hellström, som då var vår talesperson och fortfarande är det i dessa frågor, hade precis samma uppfattning, trots att vi i kampanjen stod på var sin sida. Vi sade båda att det inte är säkert att Sverige har råd att utnyttja alla stöd. Anledningen härtill är naturligtvis att det för detta krävs en svensk medfinansiering med nya svenska skattepengar. Vi måste göra en prioritering mellan ytterligare stöd till jordbruket och stöd till kommunerna, dvs. i förlängningen till undervisning, till barnomsorg, till äldreomsorg, till vägar eller till poliser, sådant som vi betalar med våra skattepengar. Det är att ta ansvar för helheten. När det sedan gäller Gotland blev jag mycket förvånad när jag börjat gräva mig ned i hur den tidigare regeringen skötte förhandlingarna. Jag är synnerligen förvånad över att man släppte Gotland, att man inte förhandlade om en regional sockerkvot för Jag har försökt analysera det hela. Jag har talat med många personer i Bryssel om det. Den enda förklaring jag fått är att detta inte var en fråga för Bryssel, utan en nationell fråga - här var en kamp mellan Skåne och Gotland. Den tidigare jordbruksministern valde, av skäl som jag inte känner till men möjligen kan ana, att prioritera Skåne framför Vi har diskussioner om det här, och vi har goda förhoppningar, även om det är i elfte timmen. Just nu diskuteras i Bryssel den nya sockerregimen. Jag hoppas att vi trots den tidigare regeringens försumlighet på den här punkten skall kunna få igenom en regional kvot för Gotland.
Fru talman! Jordbruksministern talar om dyra notor för jordbruket. Låt oss konstatera att den nota vi har fått betala för 1990 års jordbruksbeslut inte varit så liten den heller. Nu skall en del av omställningsbidragen betalas tillbaka, och dessa jordar skall börja odlas igen. Vi står då inför ett problem som jag hoppas att lantbruket kan lösa på ett bra sätt. På många av dessa marker har det växt ogräs, och det finns stora kvantiteter ogräsfrö i dem. Jag hoppas att det inte kommer att leda till en sprutomgång av sällan skådat slag i Sverige. Det finns risk för att den round-up-mängd som kommer att sprutas ut kommer att öka väsentligt nästa år. Jordbruksministern talade mycket om att vi skall försöka få ett konsumentperspektiv på jordbrukspolitiken. Det låter mycket bra. Om vi ser vad som efterfrågas i dag finner vi att det är KRAV odlade produkter. Faktum är att Sverige inte kan själv producera tillräckligt mycket KRAV-odlat för att täcka det konsumentintresse som finns. Vi tvingas importera. Det borde leda jordbruksministern till att snabbt försöka få till stånd en politik som gynnar ekologisk odling. När jordbruksministern talar om att LRF skall vara en av intressenterna kan jag säga att de andra intressenterna naturligtvis är Alternativodlarnas riksförbund och Naturskyddsföreningen, som har funnits med i arbetet för att ta fram underlaget för miljöstöden och förstärkta miljöinsatser i jordbruket, och som också kritiserat den politik som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet nu avser att föra vad gäller miljöstöden. Man menar att de miljöstöd som fanns i det tidigare förslaget, nämligen strukturstöden, miljöstöden och framför allt stöden till resurshushållande konventionellt jordbruk skulle få i gång en ändring som på sikt skulle ge oss alltmer ekologisk odling. Jag hoppas att jordbruksministern tar i alla fall de organisationernas synpunkter på allvar. De säger, precis som Miljöpartiet, att visst går det att få råd med de här stöden om vi höjer miljöavgifterna och ser till att de blir så höga att de kan täcka de kostnader som Sverige har för dessa stödformer. Jag har talat med många konventionella odlare om det här. Det finns en stor förståelse för en höjning av miljöavgifterna med avsikten att kunna ha kvar de stöd som funnits i det tidigare förslaget, bl.a. stödet till vall och bete och till resurshushållande konventionellt jordbruk. Det skulle, jordbruksministern, leda till det jordbruk jag hoppas vi är överens om att vi vill få, nämligen ett jordbruk betydligt mindre rikt på kemikalier, och ett som gynnar den ekologiska odlingen.
Fru talman! Får jag först instämma i det sista som Gudrun Lindwall sade, att vi är överens om att vi vill ha ett jordbruk som har mindre av kemikalier i sig. Självklart är det så. Låt mig sedan gå baklänges i det frågebatteri som Gudrun Lindwall avlevererade. När det gäller att höja miljöavgifterna ytterligare vet jag att det är en linje som bl.a. Svenska Naturskyddsföreningen driver. Jag är nog litet tveksam till att göra detta. Jag tror att det räcker med den avgiftshöjning vi infört under hösten. Jag har i dag talat med olika representanter för Det är självklart att jag också lyssnar till och diskuterar med dem. Vi talade om hur man skulle kunna uppnå det beslut som de själva faktiskt drivit fram genom en god lobbyverksamhet i Sveriges riksdag. Ett enigt jordbruksutskott stod bakom beslutet i våras att vid sekelskiftet skulle minst 10 % av den nuvarande jordbruksproduktionen vara ekologiskt omställd. Självklart vill vi inte nu ha en stor sprutomgång. Jag tror att den avgiftshöjning som vi gjort på handelsgödsel och bekämpningsmedel kommer att borga för att man inte sprutar mer. Vår avsikt är naturligtvis att man skall spruta mindre. Jag tror att vi är överens om konsumentpolitiken. Den har varit eftersatt. Vi funderar just nu på hur konsumentpolitiken på matens område skall vara i framtiden. Vi har inget färdigt svar. Vi avser att bjuda in representanter för samtliga partier till en diskussion om hur man skall gå vidare. Är Konsumentberedningen ett bra forum? Gör de rätt saker? Eller kan man utveckla konsumentorganisationer eller konsumenttänkandet på ett annat sätt? Jag ser fram emot en diskussion också med Miljöpartiet. Slutligen: Notan blev dyr av 1990 års beslut, det håller jag med om. Det blev inte den nota som var förutsatt. Den blev nästan dubbelt så dyr. Vi hade trott att det skulle kosta så där 13,6 miljarder på en femårsperiod. Nu är notan nästan dubbelt så hög. Det är naturligtvis inte bra.
Fru talman! När det gäller socialdemokraternas politik hamnar vi hela tiden i precis det här: Man talar om stöd till alternativodling och man talar om stöd för att få i gång alltmer ekologisk odling, men i praktiken stöder man det konventionella lantbruket. Här hade socialdemokraterna en chans att ändra den politiken genom att se till att höja miljöavgifterna på ett sådant sätt att man får ett incitament för konventionella lantbrukare att använda mindre handelsgödsel, i kombination med att det skall finnas möjligheter att gå in i programmet resurshushållande konventionellt jordbruk. Dvs. om man minskar mängden handelsgödsel och uppfyller ett antal andra miljökrav så skall man kunna få ett stöd. Det måste finnas en förståelse hos socialdemokraterna för att det inte är helt enkelt att lägga över från konventionell odling till ekologisk. Det krävs politiska och ekonomisk-politiska styrmedel för att man skall klara av det. Jag saknar den insikten hos socialdemokraterna. Man kan inte bara tro att bönderna lätt kan lägga om till ekologisk odling. Det är svårt i övergången. Det kan gå fel. Man behöver en extra ekonomisk ersättning för att klara det. Skall vi kunna nå det mål vi har satt upp, att 10 % 2000, då måste vi stödja mellanformerna för att få i gång utvecklingen.

Fru talman! Jag tror inte att jag uttryckt mig så att det svenska jordbruket skulle vara ett "förorenarlantbruk". Det vore nog att ta i, och det har jag inte sagt. Danmark, Holland, Tyskland, Frankrike osv. är vi fantastiskt duktiga i Sverige. Det gäller också kemikalieanvändning. Svenskt lantbruk är internationellt sett mycket bra. Därmed inte sagt att det inte kan bli bättre, och det är det som vi nu eftersträvar. Tidigare under åren har vi diskuterat två linjer. Den ena linjen är att man gör nischen med ekologiskt jordbruk och struntar i det andra. Då blir det en liten grupp människor som har det gott ställt som kan köpa de relativt dyra varorna, medan de andra får nöja sig med det som blir kvar, den litet sämre produktionen. Vi har inte valt den vägen i Sverige, utan vi har valt att försöka lyfta hela det konventionella jordbruket, så att alla medborgare i landet, oavsett vilken inkomst de har, skall få bra mat till rimliga priser. Ovanpå det har vi det ekologiska jordbruket. Därför vill jag säga att jag anser att det svenska jordbruket är mycket bra. Men det går säkert att "toppa", och det gör vi genom ekonomiska styrmedel, som vi har lagt fram förslag om, och genom det annorlunda miljöprogram som vi har tagit fram jämfört med den tidigare regeringen, där ett av våra tre delprogram handlar just om ekologisk odling. Det är min absoluta ambition att uppnå målet minst 10 % Jag får väl ta på mig rollen att försvara bönderna - det är inte så vanligt att jag har den rollen. Jag tycker nog att det räcker med de pålagor som vi härmed har gjort - jag tänker på ekonomiska styrmedel men också på det andra. Det skall inte vara mera nu.
Fru talman! Det som jordbruksministern sade senast var ett intressant besked. Jag ställde några frågor i mitt tidigare inlägg, men jag skall inte upprepa mer än en av dem. Den anknyter litet till vad Lennart Daléus berörde, om vad som stod på valsedeln i folkomröstningen. Det stod nämligen att ett ja gällde i enlighet med det framförhandlade avtalet med EU-länderna. Det ställdes alltså inte några villkor eller sades något om att vi skulle avhända oss delar av avtalet. Min fråga till jordbruksministern är återigen varför man nu gör en ändring i förhållande till vad som stod på valsedeln i folkomröstningen. Hur tror ministern att detta uppfattas ute bland jordbrukarna och ute på landsbygden? Jag skulle också vilja anknyta litet till alla de förslag som kommer och som har sin udd riktad mot jordbruket och mot landsbygden. Vi fick ett besked om att det inte kommer fler pålagor, men det är dess värre redan alltför många. Förutom de beslut vi nu diskuterar handlar det om det minskade miljöstödet till jordbruket, om neddragningen av landsbygdsstödet från strukturfonderna, om avvecklingen av avbytarverksamheten, om skatten på jordbruks och skogsfastigheter och om flyttbidrag. I stället för att föra en aktiv regionalpolitik och se till att det finns sysselsättning på landsbygden skall man återigen stimulera flyttlassen från landsbygden till städerna. Mot bakgrund av detta vill jag fråga: Upplever inte ministern detta som ett problem, att regeringen i förhållande till vad statsministern sade i regeringsförklaringen, om att detta skulle vara en samarbetsregering, har kommit i ett läge där man uppfattas som en konfrontationsregering? Är inte det ett stort problem för ministern och för regeringen? Finns det någon tanke om hur man skall ta sig ur detta läge, som man själv har försatt sig i?